Fru talman! Vi kommer naturligtvis att följa frågan om de ideella fonderna. Jag var noga med att poängtera det i mitt anförande. Jag vet att de ideella fonderna gärna vill fortsätta med den konstruktion som finns i dag. Så som det är formulerat i dag innebär det att man sprider risken på andra än sig själv med ideella fonder. Kerstin-Maria Stalin tar också upp de etiska aspekterna. Enligt min uppfattning är det en fråga om konsumentinformation. Man kan säkert göra fondkataloger betydligt effektivare. Vi kan säkert ställa högre krav på att fonderna tydligt beskriver på vilket sätt man placerar och att man därmed konsumentmärker fonderna, till vägledning för den enskilde pensionsspararen. Kerstin-Maria Stalin har rätt i att systemet inte blir stabilt bara för att man säger det. Det är självklart. Hade det varit så enkelt hade jag kunnat lägga fram en proposition till riksdagen med en mening: "Detta är stabilt. Statsrådet Thalén". Så är det inte. Förslaget har varit föremål för verkligt omfattande förberedelser och analysarbete. Kerstin-Maria Stalin sade att det vore bra om det analyserades av internationella experter. Det är precis vad vi har gjort. Vi har tagit in beredningspersoner. Precis som Margit Gennser sade i sin inledning har vi haft landets kanske främsta experter på området, som har arbetat med frågan. Den har analyserats av många. Det handlar inte om ordet stabilitet, utan det är konstruktionen och reformens utformning som skapar förutsättningarna.
Fru talman! Jag kommer att följa upp frågan om ideella fonder och etiska fonder. Det är oerhört viktigt att vi får in ett moment av icke-pengar, som inte går ut på stora vinster. Det är alldeles förfärligt att vi inte kan veta var fonderna placerar pengar. Det som har sagts från pensionsgenomförargruppen har varit lite av det som statsrådet säger: "Detta är stabilt, punkt slut." Många analyser, eller vad vi ska kalla det, har skett efter beslutet. Det har varit fler analyser efteråt, och reklam, än öppna analyser medan man höll på med arbetet.
Fru talman! Jag vet att Kerstin-Maria Stalin inte har någon replik kvar. Jag ska därför avstå från att formulera mig så som jag känner och i stället vara lite artigare. Kerstin-Maria Stalin har fel när hon säger att analysarbetet har gjorts efteråt. Riksdagen beställde att vi skulle ta fram ett förslag om en automatisk balansering. Man beställde inte att det skulle vara en sådan, utan att vi skulle ta fram ett förslag om det. Innan det förslaget lades fram har vi ägnat åtskilliga timmar, med de förnämsta experter vi kan få tag på, åt att ta fram ett bra och stabilt förslag. Det är det som riksdagen nu kan ta ställning till, med alla de förutsättningar man kan skaffa sig.

Fru talman!

I Det föreslogs också att det även fortsättningsvis skulle vara möjligt att i avtal reglera tidpunkten för avgångsskyldighet. Dock poängterades att avtalen så långt som möjligt ändrades i enlighet med den föreslagna lagändringen. Vidare påpekade Pensionsberedningen att om inte avtal ändras bör ytterligare åtgärder prövas, däribland tvingande lagstiftning. Vi kan då konstatera att avtal om förlängd avgångsskyldighet i någon omfattande utsträckning inte tecknats. Vi socialdemokrater fullföljer därför vår överenskommelse i Pensionsberedningen. Fru talman! 1998 beslutade riksdagen om reformerade regler för ett nytt ålderspensionssystem som bygger på en överenskommelse mellan fem av riksdagens partier - socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister. Genom reformen har det skapats ett ålderspensionssystem som är mer följsamt mot den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen, där grunden för den enskildes pensionsskydd även i framtiden är ett obligatoriskt offentligt system som omfattar såväl ett standardskydd enligt inkomstbortfallsprincipen som ett grundskydd för dem som haft inga eller låga förvärvsinkomster.

I och med övergången till det nya ålderspensionssystemet är det sannolikt att vissa personer kommer att vilja fortsätta att förvärvsarbeta även efter 65 år för att förbättra sin pension. Det är dock viktigt att framhålla att även i fortsättningen har alla som så önskar rätt till garantipension från 65 års ålder på samma sätt som i dag, liksom förtidspension eller motsvarande för den som av medicinska orsaker blir arbetsoförmögen före 65 års ålder. Ingen som inte vill är tvungen att jobba efter 65 års ålder utan har rätt till pension. Fru talman! Den nya lagregeln om ålder för avgångsskyldighet i lagen om anställningsskydd är tvingande. De kollektivavtal som står i strid mot den nya bestämmelsen blir efter en tid ogiltiga. Därför har det i vissa remisser påtalats att det bryter mot svensk tradition och ILO-konventioner. Liksom regeringen anser utskottet att frågan är bäst lämpad att lösa genom kollektivavtal. Det är därför att beklaga att parterna inte har gjort några försök att reglera frågan trots att den har varit aktuell och diskuterats i mer än tio år. Det är riktigt, som Vänsterpartiet framhåller, att man i Sverige under lång tid låtit arbetsmarknadens parter avtala om villkoren på arbetsmarknaden och att tvingande lagstiftning har undvikits. Men denna princip är inte utan undantag. Det finns regler som parterna inte har rätt att förfoga över. Det gäller grundläggande principer som arbetstagarbegreppet, kravet på saklig grund för uppsägning och skyddet mot vissa former av diskriminering. Men vi delar vänsterns uppfattning att ingrepp i gällande kollektivavtal bör undvikas så långt som möjligt. Utskottet kan dock liksom regeringen konstatera att kollektivavtalen kan vara formulerade på många olika sätt och med olika förlängningsklausuler som kan göra det svårt att utläsa när avtalen löper ut. Om man ansluter sig till pensionssystemets principer och till att det ska vara möjligt för den enskilde att kunna arbeta i hög ålder blir det därför ofrånkomligt att i det läge som nu råder sätta avtal åt sidan som begränsar denna möjlighet och rättighet för den enskilde arbetstagaren att arbeta till 67 års ålder. Men det är också viktigt att understryka möjligheten att i avtal bestämma ålder för när en arbetstagare har rätt att avgå med pension. Inget hindrar att avtala om lägre pensionsålder än 67 år. Fru talman! Propositionen är, som jag tidigare sagt, en del av en överenskommelse mellan fem partier. Vår uppfattning är därför att det inte skulle behöva finnas några motioner från de partier som medverkat i överenskommelsen. Det är ändå så att motioner skrivits. Motion A15, en moderat motion, tar upp frågan om att helt avskaffa åldersgränserna för läkare, sjukgymnaster och tandläkare. Vi anser i likhet med vad socialutskottet sagt i sitt remissvar att det är väsentligt att möjligheten att arbeta efter 65 års ålder är reell och att inte andra regler motverkar detta, men vi vill inte föreslå någon ytterligare höjning av åldersgränserna för vissa grupper. Vi yrkar därför bifall till vår reservation nr 7 Fru talman! Vi socialdemokrater motsätter oss tillsammans med Vänsterpartiet det turordningsundantag som riksdagen beslutade om hösten 2000 och som trädde i kraft vid årsskiftet. Det innebär att två personer får undantas från turordningen i företag med mindre än tio anställda. Lagen om anställningsskydd är en skyddslagstiftning till gagn för den svagaste parten i ett anställningsförhållande. Vi ser det därför som viktigt att objektivitet och rättssäkerhet iakttas när beslut ska fattas som får så ingående konsekvenser som en uppsägning. Den nya lagregeln som infördes vid årsskiftet ger utrymme för godtycke och rubbar maktbalansen mellan parterna till arbetsgivarnas fördel. Den bör därför upphävas och ersättas med den regel som gällde före årsskiftet. Fru talman!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

Fru talman! Det betänkande som vi nu har att hantera är avhängigt den pensionsuppgörelse som träffades för ett antal år sedan och som Anders Karlsson här har gått igenom. Det är också mot den bakgrunden som de olika partiernas positionering sker, och det är heller inte överraskande. Vi i Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande utvecklat vår syn på det nya pensionssystemet och dess effekter. I ett TT-meddelande förra veckan kunde vi också läsa en ganska målande beskrivning om förslaget. Det beskrevs som en beställning från Genomförandegruppen. Man säger vidare att förslaget ska ge alla möjlighet att tjäna in lite mer pengar i det nya pensionssystemet. Förslaget har kraftigt kritiserats såväl av facket som arbetsgivare. Det är en kritik som Vänsterpartiet delar. Vänsterpartiet yrkar i konsekvens med detta avslag på hela det föreliggande förslaget. Det förslag som nu ligger är ett avsteg från den praxis som hittills varit gällande på den svenska arbetsmarknaden då lagstiftningen varit dispositiv. Nu vill man helt enkelt förbjuda arbetsmarknadens parter att teckna avtal som innebär pensionsavgång före 67 års ålder. Det var en ordning som skapade förutsättning att ta hänsyn till olika yrkens möjligheter och förutsättningar. För exempelvis gruvarbetare är pensionsåldern 60 år. Bara cirka hälften av underjordsarbetarna orkar jobba till 60 år. Inom många yrkesområden är den faktiska avgångsåldern från arbetsmarknaden väsentligt lägre än 65 år beroende på arbetets art. Dessa grupper har knappast någon glädje av denna förändring och inte heller någon möjlighet att förbättra sin pension genom det föreliggande förslaget. Det innebär också en konflikt med det faktum att Sverige har ratificerat ILO-konventioner om organisationsrätt och förhandlingsrätt. Detta förhållande har också kraftfullt markerats av de fackliga organisationerna i landet. Vänsterpartiet menar att avtalsfunktionen sådan den är i dag är en omistlig del av den samlade välfärdspolitiken i landet. Om det nya pensionssystemet är så dåligt att människor behöver jobba lite längre för att få en dräglig pensionsnivå ligger det grundläggande felet i pensionssystemet och inte inom det område som vi debatterar och ska besluta om i dag. TCO pekar också i sitt remissvar på risken med förstärkta utstötningsmekanismer när kollektivavtal rivs upp. Man pekar särskilt på den förändring som trädde i kraft den 1 januari med undantagsreglerna där inte rättslig prövning är möjlig. Det finns dessutom inte längre möjlighet för central prövning vad gäller uppsägning av äldre arbetskraft. Facket har alltså små möjligheter att agera vid godtyckliga uppsägningar. Detta är synpunkter som helt och fullt delas av Vänsterpartiet. Det är heller inte, precis som Anders Karlsson påpekade, så länge sedan vi debatterade dessa frågor i kammaren. Vi pekar i vår motion och i våra reservationer ut saker som vi upplever kan bli problematiska med denna förändring, varför jag inte nu ska orda så mycket kring det. Jag bara noterar att det kan uppstå situationer som innebär att en avgång från arbetslivet blir mindre värdig än vad den är i dag. Det kan också innebära att jag inte heller får möjlighet att ta del av arbetsmarknadspolitiken även om jag skulle vilja stanna kvar inom arbetsmarknaden till 67 När det gäller frågan om jämlikhet saknas exempelvis aspekter från JämO. Han har helt enkelt avstått från att yttra sig. Man kan ställa frågan: Hur ska vi tolka det? Om ambitionen från samhällets sida är att människor i någon utsträckning ska kunna jobba närmare den faktiska pensionsåldern måste det till andra åtgärder än de som i dag föreslås. Man behöver helt enkelt anpassa arbetsmarknaden efter människors möjlighet. Det handlar då om den mängd tid man arbetar mätt i dygnsmått. Det handlar om att återinföra ett delpensionssystem så att anställda kan vara kvar på arbetsplatserna i den utsträckning de har kraft och ork till. Det handlar om att skapa arbetsorganisationer och arbetsmiljöer så att människor inte förbrukas genom sitt arbete. Fru talman! Vänsterpartiet har till detta betänkande lämnat sex reservationer. Självfallet står vi bakom samtliga dessa reservationer. Men för tids vinnande ska jag bara yrka bifall till reservationerna 2 och 6. Jag kan ändå nu nämna att vi självfallet också kommer att rösta för reservationerna 4 och 7 i kammaren.

Fru talman! Carlinge tar upp frågan om bl.a. års ålder. Men vi kan väl ändå vara överens om att det fortfarande - som det står i lagen - finns möjligheter och rättigheter att teckna ett kollektivavtal med tidigare pensionsavgång än vid 67 år? Den enskilde äger dock rätt att, om han eller hon så vill, jobba kvar till 67 års ålder. Är vi överens om det?
Fru talman! Anders Karlsson ger naturligtvis en riktig beskrivning. Rätten föreligger. Men då handlar det om att vi övergår från ett system med kollektiva avtal till individuella avtal. Det har naturligtvis alltid sina risker, och det är svårt att uttala sig i dag om hur de riskerna kommer att utvecklas i framtiden. Men riskerna finns alltså.

Fru talman! Ni som lyssnar på läktarna och här nere! I denna tid av stora inrikespolitiska problem, som var flygskolan ska ligga och vem som ska vara Björne, är det då dags för repris på några favoriter. En sådan favorit är huruvida läkare, sjukgymnaster, tandläkare och andra ska behandlas på samma sätt oavsett ålder, dvs. om läkarbesök ska subventioneras även om vårdgivaren råkar vara pensionär. Som situationen ser ut, inte minst i glesbygd, borde detta vara en självklarhet. Stupstockar är inte alltid så väldigt lysande, särskilt inte för alla de människor som bor i glesbygd och som har svårt att få läkare. Det gäller t.ex. i Vingåker - i Hävla, där jag bor. Där skulle vi vara glada om någon pensionerad läkare flyttade ut till oss och kunde ta emot patienter på ett schyst sätt. Har man inte subventionen så finns det risk för att det bara är riksdagsledamöter och andra som har ganska häftiga löner som har råd att gå till läkaren i Jag tycker att det är olyckligt att sätta upp sådana här stupstockar, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill göra. Jag förstår inte logiken, om jag ska vara ärlig. I övrigt är detta ett betänkande som handlar om pensionsålder. Det bygger på det nya pensionssystemet, som många har varit inne på här, och som socialdemokraterna och de borgerliga står bakom. Vi står inte bakom det av den enkla anledningen att vi tycker att pensionssystemet är ett horribelt system. Det är dyrbart, och det innehåller mer eller mindre ett tvång på att man ska ut på börsen och spela. De enda som med säkerhet har tjänat på systemet är Bert Det finns synnerliga skäl att bredda och fördjupa kritiken av hela pensionssystemet. Det hör naturligtvis också hemma i denna debatt. För det första är det nya pensionssystemet ohyggligt dyrt och komplext, och så ogenomträngligt att det är svårt för människor att veta vad det är som gäller. Premiedelen handlar om att man i princip ska tvingas ut och spela på börsen, vilket är ett märkligt system. Lagstiftare ska inte tvinga ut folk på det sättet. För det andra uppstår det en märklig situation när en politisk majoritet som talar om frihet och valfrihet dikterar att människor som sparar till sin pension ska avsätta en viss procentandel i olika fonder, förutom det som är grunden. Vore det inte betydligt större valfrihet om man lät människor själva bestämma om de vill avsätta pengar, och hur de vill avsätta dem? Man kunde t.ex. betala av sina skulder och betala av på sin villa så att man har mindre skulder när man går i pension. Det är väl en viktig valfrihet? För det tredje så har det majoritetsbeslut som har fattats aldrig varit uppe i en valrörelse, utan fem partier har suttit i slutna rum och gjort upp. Svenska folket har egentligen aldrig någonsin fått chansen att rösta om detta på ett schyst sätt. Förslaget förelåg här i kammaren, och det skulle röstas igenom. Man kan tycka vad man vill om ett statligt pensionssystem, men det borde naturligtvis vara så att alla behandlas lika. Det borde finnas en klar, tydlig och obyråkratisk grundtrygghet som ger alla samma grundpension. Men Bert Karlsson är nog nöjd där nere i Skara! Regeringen vill i praktiken höja pensionsåldern till 67 år. Man kan ha avtal osv., men det är i alla fall en ny norm som skapas. Vi säger nej till detta. Vi vill ha en flexibel pensionsålder mellan 55 och 70 år. Det finns många - inte minst inom vården och inte bara i gruvorna - som faktiskt är utarbetade vid 55 års ålder. Vi vet att det är så. Att då säga att pensionsåldern ska höjas till 67 år är ett slag i ansiktet på de människor som är utnötta - särskilt när vi inte ens kan erbjuda dem en lagstadgad, sänkt arbetstid. I detta intressanta betänkande finns en majoritet för den nu gällande arbetsrätten för småföretag. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Från Miljöpartiets sida är vi också nöjda med att vi har fått majoritet för skärpt lagstiftning när det gäller föräldraledighet. Däremot är vi lite sura på Centern och Socialdemokraterna - jag tror att det var ni som såg till att återanställningsrätten skulle vara i sex månader i stället för nio månader om man blir avskedad. Det tycker jag är lite dumt. Hursomhelst yrkar jag bifall till reservation 1, och speciellt och extra kraftfullt avslag på reservationerna
Fru talman! Birger Schlaug talar här om läkaren i sin hemkommun Vingåker, som inte kan jobba efter 65 års ålder - eller 67, som vi debatterar i dag. Grunden är den reservation som vi har skrivit. Jag vill gärna ha svar på den frågan.

Fru talman! Då fick jag svar på den frågan. Det var säkert många som blev vilseledda av det som Birger Schlaug tidigare anförde i sitt anförande. Det handlar nämligen om den enskilde individens rätt att jobba fram till 67 års ålder, som vi tidigare har debatterat. Om läkaren vill jobba efter 67 års ålder och om det finns det uttalade behov i exempelvis Vingåker som Birger Schlaug har talat om här tidigare så är det upp till de kloka landstingspolitiker som finns i det landstinget att säga: Med din vitalitet och ditt sätt att jobba så kan du gärna få fortsätta i två eller tre år till, fram till 70 års ålder! Men den läkare som är 71 år, och kanske lika vital och lika duktig som den som är 67 år, får inte heller med ert förslag lov att jobba efter 70 års ålder.
Fru talman! Jo, men det är inte helt fel om det finns kloka och förnuftiga politiker även i denna kammare och inte bara i landstingen. Det som vi diskuterar nu är vilken inställning det här beslutande organet ska ha. Jag tycker att det är synd att vi här öppnar för stupstockar när det gäller läkare som är över 67 år.

Herr talman! I propositionen föreslår regeringen en ny tvingande regel i lagen om anställningsskydd om att arbetstagaren ska ha rätt, men inte skyldighet, att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder. Det kommer fortsättningsvis inte att vara möjligt att träffa avtal om avgångsskyldighet dessförinnan. Enligt en övergångsbestämmelse ska kollektivavtal som ingåtts före ikraftträdandet den 1 september i år trots den nya regeln gälla fram till dess att avtalet löpt ut, eller längst till utgången av år 2002. Motsvarande ingrepp i enskilda avtal som ingåtts före ikraftträdandet föreslås inte. Vi moderater instämmer i regeringens bedömning att det nu är nödvändigt med en tvingande lagstiftning om intentionerna bakom det nya pensionssystemet ska uppfyllas. Som framgår av vår motion AU16 skulle vi i Arbetsmarknadskommittén ha föredragit en annan modell, nämligen den som har föreslagits i departementspromemorian DS 1999:39 och som innebär att endast avtal som föreskriver en avgångsskyldighet mellan 65 och 67 års ålder skulle sakna verkan i den delen. Fördelen härmed är att lagändringen då bara skulle påverka de arbetstagare som egentligen åsyftas, nämligen dem som med nu gällande avtal tvingas avgå vid 65 års ålder. Däremot berörs då inte de yrkeskategorier som på goda grunder har avtal om en tidigare avgångsskyldighet, som t.ex. militärer, brandmän, flygledare och dansare. Vi har dock låtit oss övertygas om att propositionens lagtekniska lösning får anses vara en följd av de överläggningar som har förevarit i den s.k. Genomförandegruppen mellan de fem partier som står bakom pensionsuppgörelsen. Pacta sunt servanda. Därför avstår jag från att yrka bifall till vår motion. Det är mycket glädjande att utskottsmajoriteten har enats om att föreslå ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att i nästa steg avskaffa åldersgränsen för att erhålla läkarvårdsersättning, tandvårdsersättning och ersättning för sjukgymnastik. Det är samma förslag som på grund av ett olycksfall i arbetet föll vid voteringen här i kammaren för ett par veckor sedan. Inte minst inom vård och omsorg, där behovet av vårdpersonal kan antas öka de närmaste åren, är det ytterst angeläget att ta till vara även de äldres kunskaper och erfarenheter så länge som möjligt. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 7 och 8 och bifall till förslaget i betänkandet i motsvarande del. Turordningsregeln får absolut inte upphävas nu. Den nya regeln, som innebär att företag som har mindre än tio anställda får göra vissa undantag från turordningsregeln vid uppsägning, har ännu inte ens varit i kraft ett halvår. Något exempel på ett sådant godtycke som Anders Karlsson befarar har inte setts till vid tillämpningen så här långt. Däremot är det allmänt omvittnat att småföretagarna fäster oerhört stor vikt vid den här möjligheten. Jag yrkar därför avslag på reservation 4 och bifall till förslaget i betänkandet i motsvarande del.
Herr talman! Christel Anderberg pratar om vikten av att vi inom exempelvis vården kan använda personalen en längre tid än i dag genom en höjning från 65 till 67 år. Men som jag ser det är det väl egentligen inte det som är problemet i dag. Det stora bekymret ligger väl mer i det faktum att det är många inom vårdpersonalen som faktiskt måste avgå från arbetsmarknaden före 65 års ålder. Anser inte Christel att det finns ett större behov av att lösa den problematiken än av att laborera i den här änden med en höjning från 65 till 67 år? Vidare säger Christel angående undantagsreglerna i turordningen att det inte går att säga att det föreligger ett godtycke i dag. Formellt sett är det naturligtvis riktigt att man kan häva det. Men problemet är att vi inte med säkerhet kan säga hur det är så länge det inte är möjligt med en rättslig prövning av just de här uppsägningarna.
Herr talman! Jag delar Carlinge Wisbergs oro över utvecklingen, att så många människor slås ut från arbetsmarknaden före fyllda 65. Det problemet ska vi också försöka lösa, men möjligheterna för de äldre att fortsätta arbeta så länge det är möjligt motsäger inte det. Vi ska tvärtom jobba i bägge ändar. Vad gäller turordningsreglerna finns det inga exempel på att någon har anmält godtycke. Det här att man har ett mycket fast skydd för sin anställning i ett företag som vacklar och riskerar att gå omkull på grund av att arbetsgivaren inte får behålla sina nyckelpersoner, det är ju bara en chimär.
Herr talman! Nu är det ju så, det debatterade vi för ungefär ett år sedan, att det som Christel Anderberg säger om att det har varit omöjligt med den gamla lagstiftningen att ett företag kunnat behålla nyckelpersonerna vid en uppsägning, det stämmer inte med verkligheten. Alla de här sakerna har man ju hanterat i de avvecklingsförhandlingar som alltid sker vid en personalreducering. Christel säger också att hon håller med om att det är ett stort problem att vi har så stor utslagning från arbetsmarknaden inom exempelvis vården och att man också ska försöka lösa den biten. Jag vet inte om jag har upplevt att moderaterna någon gång har visat framfötterna i den frågeställningen, men det är naturligtvis bra om man ansluter sig till en politik som möjliggör att folk kan jobba närmare den faktiska pensionsåldern. Hade det inte varit bättre att faktiskt börja i den änden än att börja i den här änden? De som eventuellt kan tjäna lite mer på att jobba från 65 till 67 år är ju knappast de grupper i samhället som har störst behov av att jobba lite till för att faktiskt få en bättre pension på ålderns höst.
Herr talman! Jag kan försäkra Carlinge Wisberg: I samma ögonblick som vi får tillräckligt väljarstöd för att komma i majoritet kommer vi att visa framfötterna på en väldig massa områden, bl.a. detta. Nu kan vi i opposition faktiskt inte åstadkomma det som Carlinge Så länge vi nu befinner oss i en situation där vi måste dammsuga hela Europa för att plocka hit bl.a. polska läkare som inte ens talar svenska är det väl angeläget att vi ger varenda 67-, 68 eller 70-årig läkare som fortfarande är vital och har patienternas förtroende möjlighet att fortsätta jobba?
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta med frågan om rätten att fortsätta jobba efter 67 års ålder för läkare, sjukgymnaster, tandläkare osv. Jag fick tidigare svaret från Miljöpartiet att det finns möjligheter även med den lagstiftning som vi förordar att jobba efter 67 års ålder. Varför skulle inte framstående politiker i landstingen ge den rättigheten till läkare om behovet finns och om man är man så pass vital att man kan fortsätta efter 70 års ålder eller 75 års ålder? Jag talar alltså om rätten att få fortsätta sin praktik om behovet finns. Vad är det som talar emot det i den lagstiftning som vi förordar i kammaren i dag?
Herr talman! Vad som talar emot detta är att det här förutsätter att det finns kloka politiker, som ni kom fram till i det förra replikskiftet. Nu är det dessvärre så att i många socialdemokratiskt styrda landsting saknas de här kloka politikerna. I mitt eget hemlandsting Dalarna har t.ex. landstingspolitikerna inget som helst intresse av att underlätta för privatläkare att bedriva verksamhet. Tvärtom vill man gärna få dem att slå igen med alla till buds stående medel. Därför ska vi här i riksdagen inte ge dem dessa medel.
Herr talman! Jag fick här till svar av Christel Anderberg att det inte finns några kloka socialdemokratiska politiker. Jag hoppas att det står för henne själv och att det inte står för hela det moderata partiet. Men om det är så att det finns ett behov av läkare även efter 67 års ålder ges det en möjlighet med det förslag till lagstiftning som vi presenterar i dag. Jag vill bara ha en bekräftelse på det. Sedan skulle jag vilja gå in på den andra frågan, den andra reservation som vi har skrivit. Det handlar om det godtycke som jag nämnde i mitt anförande gällande undantag för två stycken från turordningsreglerna i företag med mindre än tio anställda. Det finns inga exempel sade Christel Anderberg. Jo, det finns exempel. Jag kan redogöra för ett sådant. Ett företag i Kristianstadstrakten sade upp två anställda i företaget som krävde avtalsenliga löner, alltså det som är rättmätigt enligt svensk lagstiftning och på arbetsmarknaden i dag. Man sade alltså upp dessa två och tog undan dem från turordningen på grund av att de krävde sina rättigheter. Det finns alltså exempel på att godtycke har trätt in på den arbetsrättsliga lagstiftningens område. Jag vill bara tala om det för Christel Anderberg. Hon kan ta del av det. Det gällde ett metallföretag i Kristianstadstrakten.
Herr talman! Den tolkning som Anders Karlsson gjorde innebär att han bara tar till sig den ena partens version av vad grunden för uppsägningen egentligen var. För många småföretag kan det vara alldeles avgörande att man får behålla viss nyckelpersonal. Jag har tidigare här i kammaren tagit ett litet elföretag i Gagnef som exempel. Där var man tvungen att dra ned verksamheten och avveckla butiksdelen och bara behålla montörer som var ute och gjorde jobb. Facket krävde då att arbetsgivaren skulle behålla den person som var anställd i butiken, trots att han inte hade behörighet att utöva det arbete som han skulle ha i fortsättningen. Det framgår av protokollet från förhandlingar med facket att facket tyckte att företaget hellre skulle gå omkull, så att alla förlorade sina anställningar än att man medgav något undantag från turordningsreglerna. Ett sådant system kan vi inte ha i ett modernt företagsliv.

Herr talman! Vi ska diskutera en proposition och ett utskottsbetänkande som handlar om rätten att arbeta till 67 års ålder. Det är viktigt att slå fast att det handlar om rätten att arbeta till 67 års ålder. Det handlar alltså inte om att höja pensionsåldern eller tvinga människor att jobba längre. Det finns en rad missförstånd i denna diskussion, och det tycker jag också har framkommit i en del inlägg här i dag. Det handlar också om att det självklart finns fortsatt möjlighet att skriva pensionsavtal som ger människor möjlighet att gå i pension tidigare. Men rättigheten att jobba vidare till 67 års ålder lägger vi i alla arbetstagares händer. Det är en viktig rättighetslagstiftning som vi därmed stiftar här. Det är också viktigt att konstatera att de enskilda avtal som tecknas under den övergångsperiod som finns angiven här också kommer att gälla i fortsättningen i de enskilda fallen. Vi kristdemokrater yrkar bifall till förslaget i dess helhet i arbetsmarknadsutskottets betänkande 10. Vi vill också gärna notera och markera att detta är en del av den pensionsöverenskommelse som kristdemokraterna har kommit överens om tillsammans med socialdemokrater, moderater, centerpartister och folkpartister. En viktig orsak till detta är ju att vi vill ge människor en ökad möjlighet att jobba så länge som de önskar. Vi inser att vi behöver människor som är aktiva i yrkeslivet mera i framtiden med tanke på hur befolkningsutvecklingen ser ut och hur många som kommer att gå i pension i framtiden. Vi kan också notera att reglerna om möjlighet till garantipension vid 65 års ålder självklart finns kvar. Så i praktiken kommer ju den nuvarande pensionsåldern att finnas kvar. Men som sagt var, möjligheten och rätten att jobba vidare förstärks genom detta beslut. Carlinge Wisbergs inlägg var lite intressant. Hans argument var att få orkar arbeta till 65 års ålder i dag och att dessa människor inte skulle ha någon glädje av denna rättighet att få jobba till 67 års ålder. Det är alltså ett argument för Vänsterpartiet att säga nej till alla att få jobba vidare efter 65 års ålder. Det är En kristdemokratisk filosofi i sammanhanget är att öka möjligheterna för dem som så önskar och orkar att jobba vidare och samtidigt göra stora ansträngningar för att göra arbetslivet sådant att fler och fler kan arbeta så länge som de önskar. Men Vänsterpartiets strategi är att stoppa detta och se till att alla gör exakt likadant. Vi har väckt en motion med anledning av denna proposition där vi tar upp frågan om vikten av ett uthålligt arbetsliv. Ett exempel är småbarnsföräldrars möjlighet att ha mer tid för sina barn och därmed orka längre. Ett annat exempel gäller människor som har kommit längre upp i åldrarna och deras möjligheter att arbeta längre om man har ett arbetsliv som faktiskt tar mer hänsyn till den enskilda människan. Detta måste vi jobba vidare med. Nu anförs det i betänkandet att det inom kort kommer en rapport från Näringsdepartementet. Och vi avvaktar med motionskravet på en bred utredning i frågan tills vi har sett denna rapport och återkommer senare i denna fråga. Men en sak som vi kristdemokrater driver hårt är att man ska skapa förutsättningar för ett uthålligt arbetsliv, så att vi får många människor som kan jobba så länge som de själva önskar. När det gäller lagstiftningen och den teknik som används här kan jag också beklaga att denna typ av lagstiftning har blivit nödvändig. Det bästa hade varit om parterna på arbetsmarknaden hade löst denna fråga. Vi kan nämligen vara ganska säkra på att man kommer att teckna avtal om mer flexibla lösningar och anpassa lösningarna till olika branscher osv. Men det har inte gjorts. Och därför införs denna rättighetslagstiftning, rätten att arbeta till 67 års ålder. Jag vill också kommentera ett krav som vi ställde i vår motion om de lönebidragsanställda. Det finns inga särskilda åldersgränser för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Men vi vill gärna markera att vi tycker att de som jobbar med lönebidrag inte ska jämställas med människor som ingår i olika typer av konjunkturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan mer med dem som exempelvis arbetar inom Samhall och den typen av arbeten. Då tycker vi att dessa människor också ska ha möjlighet att arbeta till 67 års ålder. Vi tycker att vi har fått skrivningar i betänkandet som stärker dessa möjligheter. Och vi kommer att följa denna fråga vidare för att se till att människor som har lönebidrag, om de så önskar, ska kunna få jobba till 67 års ålder utan att förlora detta lönebidrag som ofta är en förutsättning för deras anställning. Sedan vill jag självklart yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande när det gäller åldersgränsen för läkarvårdsersättning, och därmed yrkar jag avslag på reservation 7 från socialdemokraterna. Jag förstår inte varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte vill ta till vara den här gruppen av människor - tandläkare, läkare och annan sjukvårdspersonal - som kanske vill jobba även efter 67 års ålder. Det är viktigt att vi tar till vara denna grupp och att den också därmed har rätt till offentlig finansiering. Detsamma gäller förslaget att upphäva det riksdagsbeslut som finns när det gäller turordningsreglerna. Vi har en ny lagstiftning som har gällt under ett halvår om att man ska få undanta två personer vid fastställande av turordningslistan när man måste säga upp människor. Det handlar helt enkelt om att kunna peka ut de människor som är speciellt viktiga för ett företag och därmed möjliggöra för ett företag att i en nedgångsfas snabbare landa och ställa sig på fötter och därmed ta nya tag för att utveckla företaget och komma igen och därmed skapa stabila jobb för dem som finns i företaget men också självklart öka antalet anställda. Det anförs i reservation 4 från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de tycker att det gamla systemet enligt vilket det inte var möjligt att göra undantag för två personer är ett mer rättssäkert system. Jag tycker att det är ett något intressant ordval. Enligt det gamla systemet kunde man också göra avsteg från turordningsreglerna, vilket man enligt det nya kan göra i ännu högre grad än vad den nya lagen medger, men då är det facket som avgör när man ska göra avsteg. Det innebär att när facket gör dessa bedömningar och plockar ut människor i praktiken och säger vilka som får vara kvar och vilka som inte får vara kvar, så är det rättssäkert men inte med den lagstiftning som vi har. Jag tycker att det är en något märklig formulering att man kallar det rättssäkert. Om man ska tala om rättssäkerhet skulle man ju kräva att det ska avgöras av domstol. Men detta visar att det finns utrymme för att göra avsteg från turordningsreglerna men att det är facket som har hela makten. Här säger vi dessutom att arbetsgivaren har möjlighet att plocka ut två personer i de små företagen för att kunna säkra att företaget har rätt personal när man har kommit i besvärlig och nedåtgående fas och snabbt behöver komma på fötter igen för att utveckla företaget. Vi tycker att det är ett rimligt system. Det har gällt under ett halvår. Låt det gälla ett tag till. Låt oss sedan gärna ha en diskussion om hur det har fungerat i praktiken för att därmed kunna se hur vi ska kunna utveckla arbetsrätten även på detta område. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till förslaget i arbetsmarknadsutskottets betänkande 10.
Herr talman! Stefan Attefall, det är viktigt att konstatera att man får skydda två personer, inte att man får sparka vilka två som helst - vilket antytts av socialisterna och socialdemokraterna i denna kammare. Däremot talade du, Stefan, om ett uthålligt arbetsliv. Flera gånger var du inne på att det gäller att skapa ett uthålligt arbetsliv osv. Då kan man undra om inte den här uthålligheten i själva verket innefattar sänkt arbetstid. Självklart beror möjligheten att arbeta längre på om man är utsliten eller inte under den arbetstid man har. Jag är väldigt bekymrad över kristdemokraternas syn på normalarbetstiden, som man tycker ska vara 40 timmar i stället för 35 timmar. Det underlättar inte precis för människor att jobba längre. Det underlättar inte för vårdpersonal - sjuksköterskor och undersköterskor - att ens jobba längre än till 55 år. Redan då är många av dem slut i tunga vårdarbeten. Jag vill alltså veta hur du ser på detta med ett uthålligt arbetsliv och arbetstiden. Du sade att det inte är ett tvång att jobba till 67 års ålder - nej, det är klart. Men normen blir ju 67 år. För att få en dräglig pension med det system som ni har byggt upp handlar det om att man ska jobba till 67 års ålder. Normen är ju sådan - det blir en förskjutning - och normer styr väldigt mycket. Jag skulle också vilja veta vad som händer med dem som vid 55 års ålder är utslitna; ni i majoriteten tycker ju att normen för pension ska vara 67 års ålder. Hur tror du att de människorna känner sig?
Herr talman! Först vill jag gärna understryka vad Birger Schlaug säger, nämligen att det när det gäller de turordningsregler som moderater, folkpartister, kristdemokrater, centerpartister och miljöpartister är överens om handlar om att skydda två personer i samband med uppsägningar. Detta är riktigt. När det gäller detta med ett uthålligt arbetsliv och arbetstiden tror jag att vi ska ha en mer flexibel syn på arbetstiden. Däremot tror jag inte på att ha en enda regel för hela arbetsmarknaden innebärande att alla måste följa samma normalarbetstid som Birger Schlaug och Miljöpartiet föreslår. Dels har vi nog inte råd med det. Dels vill människor kanske inte ha samma arbetstid hela livet. Jag är småbarnsförälder och har kanske mer behov av att anpassa arbetstiden när jag har små barn. Kanske vill jag jobba mer i en annan fas i livet och mindre sedan när jag blir äldre. Jag tror att vi måste utforma systemet så att människor i ökad utsträckning kan forma sin egen arbetstid, exempelvis genom att barnomsorgsstödet utformas så att det blir mer makt till föräldrarna att själva använda de resurser som vi satsar på familjepolitiken; detta för att kunna välja hur mycket man vill arbeta och hur mycket man vill vara hemma och fördela jobbet mellan föräldrarna. Det handlar också om att man när man blir äldre kanske kan gå ned i arbetstid. Vi jobbar bl.a. för en ökad flexibilitet i semesterlagstiftningen, så att semestern kan användas mer flexibelt. Så måste vi göra. Men att lägga ett raster över hela arbetsmarknaden tror vi är både orimligt och felaktigt. Det intressanta med Miljöpartiet är att ni säger att det ska vara både flexibel pension från 55 års ålder och sänkt arbetstid. Hur det klaras statsfinansiellt och hur man klarar att utforma ett pensionssystem med den innebörden förstår inte jag men det kan Birger Schlaug kanske förklara. Normen, säger Birger Schlaug, blir 67 år. Nej, jag vill inte ha någon norm. Jag vill att människor ska jobba så länge de önskar, och jag hoppas att vi kan skapa ett arbetsliv som är sådant att människor kan jobba precis så länge som de önskar - varken en dag mindre eller en dag mer. Men det är klart att när jag jobbar mer får jag större ekonomiska resurser. Jobbar jag mindre, får jag något mindre. Självklart måste vi utforma system som gör att man tar hand om människor som inte kan arbeta längre, helt enkelt därför att de har skador eller på olika sätt saknar ork.
Herr talman! Stefan säger att självfallet ska system utformas som gör att man kan ta hand om de människor som är utslitna vid 50-55 års ålder, t.ex. inom vården. Jag har inte sett några sådana system, i alla fall inte från kristdemokraterna. Vad är det för system som ni ska utverka för människor som är utslitna så tidigt därför att arbetsdagarna blir för långa? Vad är det för system ni har? Är det inte bättre att se till att normalarbetstiden förändras? Vårt förslag om sänkt arbetstid innebär inte att alla måste jobba 35 timmar i veckan, utan det handlar om normen. Precis som normen i dag är 40 timmar vill vi ändra normalarbetstidsnormen till 35 timmar. Det innebär att en del kommer att jobba mer än 35 timmar, precis som många i dag jobbar mer än 40 timmar. Andra kommer att jobba mindre. Det är normen som det handlar om. Vi har ingen fast arbetstid i dag på 40 timmar, utan det är fråga om normalarbetstiden, själva normen. På samma sätt är det nu dags att sänka den, för annars får vi en situation där människor är utslitna vid 50-55 års ålder. Det är ju det som är det stora problemet, särskilt om man också i realiteten vill höja pensionsåldern till 67 års ålder. I realiteten är det ju dit ni vill gå. Ärligt talat förstår jag inte hur detta hänger ihop. En sak till: Vad gör du och kristdemokraterna, med den kristna etiken som grund, åt de människor som är i 50-55-årsåldern och som är utslitna?
Herr talman! Det faktum att det finns människor som är utslitna vid 55 års ålder är oerhört bekymmersamt för vårt samhälle. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att människor hamnar i det läget. Det handlar om hur vi utformar arbetsorganisationen inom vården, om de politiska styrsystemen i sjukvården och om hur mycket resurser vi satsar på vård och omsorg - för att ta det exemplet. Självklart handlar det också om hur vi utformar arbetsskadeförsäkringar och liknande saker. Det problemet får dock inte innebära att vi samtidigt förhindrar människor som vill - önskar - och orkar jobba längre. Det ska de också få göra. Vad 67 årsregeln handlar om är just rätten att kunna få jobba vidare till 67 års ålder. Det är bl.a. därför som Arbetsgivareföreningen har varit så ovillig till att avtalsvägen höja åldersgränsen. Man vill inte ha anställningsansvaret för människor upp till 67 års ålder. Vi tycker att det är riktigt att ge människor den rättigheten. Det är bl.a. detta som det handlar om men det innebär inte att vi ska minska här. Tvärtom ska vi öka, just för att skapa ett mer uthålligt arbetsliv. Det handlar om resurserna inom sjukvård, vård och omsorg. Det är ju i stor utsträckning inom de sektorerna som de stora och ökande ohälsotalen finns. Det gäller alltså den offentliga sektorn - lärare, sjukvårdspersonal och omsorgspersonal. Detta är ett problem för den politiska organisation som styr de här systemen att det är just inom nämnda sektorer som vi har de ökande ohälsotalen. Detta borde vara en larmklocka för alla som värnar om god vård och omsorg och om en god offentlig sektor. Det är bl.a. därför som vi kristdemokrater i samband med vartenda budgetarbete har föreslagit ökade resurser till vård och omsorg och till kommuner och landsting för den typen av verksamhet. En stor del av problemet är att vi under 90-talet har prioriterat att dra ned inom de här sektorerna och att vi inte har förmått spara på andra områden där vi hade kunnat spara bättre. Bl.a. detta har vi år efter år i våra budgetalternativ försökt att visa på men vi har blivit nedröstade här i kammaren av socialdemokrater och vänsterpartister samt, under senare år, också av miljöpartister.
Herr talman! Först ska jag väl ändå uttrycka en viss tillfredsställelse över att Stefan Attefall uppenbarligen delar vår synpunkt att det vore bättre att lösa sådana här saker avtalsvägen än lagstiftningsvägen och att det skapar förutsättningar för en större flexibilitet motsvarande de faktiska förhållandena på arbetsmarknaden. Åtminstone tolkar jag tidigare svar så. Med den argumentering som Stefan Attefall använde i sitt svar till Birger Schlaug finns faktiskt risken att uppsägning blir en domstolsfråga. Vi menar att i en sådan förhandling finns alltid möjligheten att en avgång från arbetsmarknaden kanske blir mer ovärdig än den skulle ha behövt bli på annat sätt. När det gäller turordningsreglerna menar jag att Stefan Attefalls lika lite som Christel Anderbergs argument motsvarar den faktiska verkligheten. Vad gäller tidigare lagstiftning har det aldrig fungerat så att facket haft hela makten, utan vid personalreduktioner har det skett genom förhandling. Vissa kriterier som man varit överens om har då legat till grund för bedömningen av vilka personalgrupper som ska få stiga av. Det var alltså en väsentligt mycket större rättssäkerhet med det gamla systemet jämfört med det som vi nu har där man ensidigt kan undanta ett par personer. På så vis blir övriga uppsägningar haltande vad gäller rättssäkerheten. Vidare förde Stefan Attefall ett resonemang utifrån hur jag hade argumenterat - att vissa grupper kunde få jobba längre. Eftersom talartiden är slut får jag väl begära replik igen.
Herr talman! Jag ska först konstatera att jag också tror att rätten att få arbeta efter 67 år kanske hade kunnat lösas smidigare på arbetsmarknaden via avtal mellan parterna. Det är alltid en risk när man tar till en lagstiftning att det blir lite trubbigt genom att det fattas ett riksdagsbeslut om en generell lagstiftning. Men jag tror att den konstruktion som ändå har antagits gör att vi har undvikit de flesta problem. Vi får se i den praktiska verkligheten om det dyker upp saker och ting som gör att vi får komplettera på något sätt. Visst sker det en förhandling mellan fack och arbetsgivare om undantag i turordningsreglerna, och jag tror att det kommer att göra det även i fortsättningen. Den lilla ventil som vi har kommit överens om att företag med högst tio anställda får undanta två när man är i en uppsägningssituation gäller trots allt bara en del företag och deras möjligheter att skydda vissa nyckelpersoner. Jag tror att vi inte behöver överdriva den betydelse det har. Men i vissa lägen kan det vara viktigt. Det finns inte minst i små företag många exempel där man kanske drar in centrala ombudsmän för en förhandling som har dålig lokalkännedom om de faktiska förhållandena, och det blir ganska trubbiga lösningar. Jag tror att den ventil som har skapats i turordningsreglerna möjliggör en större flexibilitet och därmed på det stora hela hjälper till att skydda jobben i framtiden och kanske också hjälper till så att företagen snabbare kan återhämta sig från en nedgångsfas och därmed kan börja växa genom nyanställningar.
Herr talman! I det senaste fallet tycker jag naturligtvis att Stefan Attefall i grunden har fel i sin analys av det faktiska förhållandet. Men det var inte det jag inte hann säga förut och ville återkomma till. Stefan Attefall tog upp ett resonemang om motiven till att Vänsterpartiet sade nej, bl.a. resonemanget om att det faktiskt är stora grupper som avgår från arbetsmarknaden före 65 års ålder i dag. Jag gjorde min reflexion utifrån det TT-meddelande som hade gått och som refererades i medierna och utifrån det som officiellt framställdes från utskottets ordförande i tidningarna. Man säger att förslaget ska ge möjlighet att tjäna in lite med pengar i det nya pensionssystemet för alla. Det jag pekar på är att det är mycket stora grupper som över huvud taget inte har möjlighet att tjäna in de extra pengarna i det nya pensionssystemet därför att arbetets art tvingar dem att avgå från arbetsmarknaden väsentligt tidigare än vid den pensionsålder som gäller i dag.
Herr talman! Jag upprepar hur Vänsterpartiet resonerar: Om alla inte kan nyttja en möjlighet just nu ska vi förhindra den här möjligheten för andra. Det är logik med detta säger de att eftersom det finns människor som inte kan jobba längre än till 60 års ålder i dag, borde vi sänka pensionsåldern till 60 år och tvinga alla att gå i pension vid 60 års ålder därför att en del inte kan jobba längre. Kristdemokraternas logik är att öppna möjligheter för människor att jobba längre om de så önskar och att samtidigt göra stora insatser för att skapa ett arbetsliv som gör att man kan arbeta så länge man har lust och möjlighet till. Självklart tjänar jag mer pengar om jag jobbar längre. Det är en elementär logik. Sedan gäller att samhällets skyddsnät ser till att människor som av olika skäl inte kan arbeta också får ett rimligt trygghetssystem och ett rimligt skydd och hjälp att arbeta, får rehabilitering och liknande. Där behöver vi göra större insatser i dag, inte minst på rehabiliteringssidan. Det är också ett exempel på områden där vi kristdemokrater anslår mera resurser i vårt budgetalternativ just för att hjälpa människor att snabbare komma tillbaka till arbetsmarknaden, minska kostnaderna för samhället men framför allt för att skapa en bättre livskvalitet för människorna. Det handlar som sagt om hur man ser på det hela, om man ska försöka trycka in alla människor i samma form eller öppna möjligheter och sedan hjälpa människorna att utnyttja de möjligheterna. Det senare är Kristdemokraternas filosofi.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Stefan Attefall. Han talar om att ta till vara läkares rättigheter att jobba efter 67 års ålder. Även skogsarbetaren, metallarbetaren på Volvo eller läraren i grundskolan, prästen i Svenska kyrkan kanske också har någonting att tillföra efter 67 års ålder. Men här lagstiftar vi om att rätten för den enskilde att finnas kvar på sin arbetsplats efter 67 års ålder har han inte möjlighet att hävda. Det ni inför i det som ni har fått majoritet för i utskottet är att läkare, sjukgymnaster och tandläkare ska ha rättigheten att även efter 67 års ålder vara kvar, oberoende om landstinget har möjlighet till det och får dra ned på annan sjukvård därför att man har överskott inom de här sektorerna. Landstinget måste då ha kvar den som kräver att få ha sin praktik efter 67. Att ta till vara människors kunnande tycker jag att vi ska göra, oavsett om det är läkare, skogsarbetare, metallarbetare, präst, lärare eller vem det nu än är. Men varför ska just de här tre grupperna inte följa den allmänna lagstiftningen, Stefan Attefall?
Herr talman! Vi ska ta till vara alla grupper. Jag hoppas att alla kan få jobba hur de länge de vill. Det finns bara en liten skillnad med läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal. Deras arbete och verksamhet bygger på att det är en offentlig gemensam finansiering. Rycker man undan den försvinner deras möjligheter att arbeta, för deras taxor blir så höga att ingen kan gå till dem. Det är därför vi vill ha den här typen av beslut som skapar den här möjligheten. Det är en oginhet som jag tycker att socialdemokratin har som gör att man inte kan inse att det här måste finnas för att vi ska kunna utnyttja den stora gruppen, som kan betyda oerhört mycket för att försörja oss med den kompetens och den arbetskraft som vi behöver för att ge alla en god vård och omsorg.
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där. Stefan Attefall säger att det är en offentlig finansiering. Det är riktigt, och jag hoppas att den så kan förbli också i framtiden. Men vad ska den enskilde metallarbetaren eller prästen som är anställd i Svenska kyrkan göra efter 67 års ålder med det resonemang som Attefall för här? Ska prästen bilda en egen fristående kyrka, eller ska metallarbetaren bilda ett eget företag för att få fortsätta jobba efter 67 års ålder? Alltså är det arbetsgivarens godtycke som avgör om man får jobba eller ej efter 67 års ålder. Borde det inte vara detsamma i en verksamhet som är offentligt finansierad som i en verksamhet som är privat finansierad? Sedan vill jag komma till det Stefan Attefall anförde om vårt resonemang om rättssäkerhet. Jag förde den diskussionen i kammaren när vi diskuterade turordningsreglerna. Då ställde jag frågan till samtliga partier som var med och debatterade frågan då: Är det förenligt med svensk rättssäkerhet att det är bara en part som får avgöra ett förhållande på arbetsmarknaden? Det kanske Stefan Attefall kan svara på i dag. Ingen kunde ge mig ett svar vid det tillfället. Det som inträffar med det undantag som finns från turordningsreglerna är att det är arbetsgivaren som bestämmer. Arbetstagarna har ingen möjlighet att överpröva beslutet någonstans, utan det är arbetsgivarens beslut som stadfästs direkt. Det finns ingen annanstans i svensk rättspraxis. Varför ska det finnas just där? Det var det vi anförde som rättssäkerhet. Stefan Attefall kanske kan svara på den fråga som ingen kunde svara på i den förra debatten.
Herr talman! Som jag försökte säga är läkare, tandläkare och annan sjukvårdspersonal en speciell grupp därför att deras verksamhet bygger på att det är offentligt finansierad. Vi behöver utnyttja den gruppen människor och också skapa system som gör att de kan arbeta även efter 67 års ålder. Det som är grunden till Anders Karlssons och socialdemokraternas ovilja mot beslutet är att man är oerhört skeptisk och negativ till läkare som jobbar privat. Det är där vi har grundproblemet. Det beror inte på någon sorts principiell syn på arbetsmarknaden, utan det är en ovilja mot läkare som jobbar i privat regi. Där sitter tvistefrågan. Vi kanske ska erkänna det så att vi slipper ha en massa krusiduller i en här debatten. Beträffande ensidigheten att kunna säga att vissa nyckelpersoner behöver finnas kvar och att de därmed ska kunna tas bort från turordningsprincipen om först in sist ut ska jag säga att det i dag finns en ensidighet. Går facket med på ändringar i turordningskretsen då är det facket som bestämmer att man ska följa en viss princip. Här öppnar vi en ventil för arbetsgivarna att peka ut två nyckelpersoner som de behöver behålla, och sedan följer man i övrigt turordningslistan. Jag tycker att det är rimligt med en sådan ventil i turordningssystemet. Vi kristdemokrater tycker att regeln om att det ska vara maximalt 10 anställda i företaget för att man ska omfattas av denna möjlighet skapar tröskeleffekter. Men i övrigt tycker vi att det är en ganska rimlig avvägning. Det här systemet har nu gällt i ett halvår. Låt det få gälla ett tag till, och sedan kan vi ha en utvärderingsdiskussion om hur det fungerar i praktiken och föra ett samtal om ifall detta är en rimlig avvägning eller om systemet ska utvecklas på något sätt.

Herr talman! Margareta Andersson slog fast att det är en positiv utveckling att vi blir äldre och äldre, och det är det ju. Det finns också en annan utveckling. Dels blir vi äldre och äldre, dels blir alltfler utslagna tidigt från arbetsmarknaden av utbrändhet, av stress, av hård belastning. Det gäller inte minst kvinnor inom den offentliga sektorn. Jag skulle vilja höra hur Margareta Andersson ser på den signal som ges i betänkandet. I princip vill man höja normen till 67 år. Jobbar man inte till 67 års ålder får man inte en så dräglig pension som man annars hade fått. Vad är det för signal till de som är 53-56 år, ofta kvinnor, som är utslitna? Ser Margareta Andersson över huvud taget någon konflikt i detta eller tycker hon att det är helt okej, att de får skylla sig själva som har jobbat och slitit så hårt?

Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Delaktighet i beslut och sådant är väldigt viktigt för att man ska orka att arbeta. Sedan finns det jobb som i alla fall är psykiskt och fysiskt ansträngande, t.ex. inom vården. Vi blir äldre och äldre, och pensionssystemet säger att vi måste jobba längre, det är normen. Samtidigt blir alltfler utslitna. Men det finns ett svar på den här frågan trots allt, och det är att sänka normalarbetstiden från 40 timmar till 35 timmar. Eller ska Sverige vara en isolerad ö i EU som har kvar 40-timmarsveckan? Är inte svaret att vi måste sänka normen för arbetstiden från Det innebär att en del jobbar mindre och andra jobbar mera, precis som när normen är 40 timmar. Men det är ju ändå en lösning på ett stort problem, nämligen att majoriteten tycker att man ska jobba längre upp i åldrarna samtidigt som alltfler blir utbrända.

Herr talman! Man skulle naturligtvis kunna säga mycket om Margareta Anderssons anförande, men jag ska inskränka mig till att ta upp de motiveringar som hon angav för varför inte Centerpartiet stöder sin egen motion. Hon säger att det beror på att de skrivningar som man har fått igenom i betänkandet innebär att man kan släppa sina krav på en justering på arbetsmarknadspolitikens område. Men vad säger då skrivningarna? Jo, enligt utskottets mening kan den höjda åldern för rätt att stå kvar i anställning till 67 års ålder inte få medföra att personer i olika arbetsmarknadspolitiska program eller i olika former av subventionerade anställningar generellt ska ha motsvarande rätt att delta till den högre åldern. Det kan jag inte tycka är något tillmötesgående av Centerns krav. Man säger vidare att med tanke på att den som fyllt 65 år har sin försörjning tryggad genom garantipension är en anvisning i regel inte heller motiverad av hänsyn till individen. Inte heller den skrivningen tycker jag på något sätt tillmötesgår tankegångarna och resonemangen i Centerpartiets motion. Kanske Margareta Andersson kan tala om ifall jag någon annanstans i betänkandet kan hitta några hållbara motiv för att ni inte står kvar vid er grunduppfattning att arbetsmarknadspolitiken, om man ska göra en åldersjustering, rimligtvis också borde harmoniera med denna justering.

Herr talman! Jag utelämnade lönebidragsbiten förut. Jag tänkte att det kanske skulle bli den som Margareta Andersson skulle nappa på. Om lönebidraget skriver man i betänkandet så här: T.ex. ska man kunna låta en lönebidragsanställning för en funktionshindrad fortsätta även om han eller hon fyllt 65 år om detta är befogat. Alltså skriver man in en betydande rättsosäkerhet i systemet, att någon annan ska avgöra om det är befogat att jag är kvar efter 65 år eller inte. Tycker Margareta Andersson att denna rättsosäkerhet i systemet är tillräcklig för att Centerpartiet ska släppa sina motionskrav?

Herr talman! Människor är olika. Det är en av utgångspunkterna i det förslag som vi nu diskuterar. För oss liberaler är det förstås självklart att verka för att öka friheten för enskilda så mycket som möjligt, så länge det inte skadar andra. Det förslag som vi nu diskuterar är ju rätten att arbeta till 67 år för dem som så vill och önskar. Denna ökade frihet för enskilda människor, som ett bifall till förslaget kommer att innebära, kommer också att sammanfalla med vad som är bra för det svenska samhället. Det har varit uppenbart under hela den långa tid som vi har diskuterat rätten att arbeta till 67 år. Men det har väl blivit allt tydligare under senare år då alltfler i samhällsdebatten i vårt land, i Europa och i andra länder pekat på det ganska uppenbara, dvs. att de stora 40-talskullarna relativt snart kommer att gå i pension och att detta kan innebära problem för hela samhället och för välfärdspolitiken. I det nya pensionssystemet är det en flexibel pensionsålder från 61 års ålder. Den sker på försäkringsmässiga villkor, vilket förstås innebär att den som går i pension relativt tidigt får en relativt låg pension medan pensionen kommer att stiga för den som arbetar längre. Dock är systemet fortfarande så konstruerat att det finns en avgångsskyldighet för de allra flesta svenskar vid 65 års ålder. Pensionsreformen, som vi har diskuterat lite tidigare i dag på morgonen när vi har talat om den s.k. automatiska balanseringen, utmärks ju bl.a. av att den finansiellt är mycket mer uthållig än den gamla och att den därmed är ekonomiskt tryggare och, på grund av den breda politiska uppgörelsen som ligger bakom den, också politiskt tryggare. Vad det gäller den fråga som har anknytning till rätten att arbeta vidare handlar det om att pensionssystemet baserar sig på en livsinkomstprincip, dvs. att det lönar sig att arbeta även vad det gäller pensionen. Den förknippas också med en årlig information till de deltagande medborgarna om vilka pensionsrättigheter man har tjänat in och också en bedömning av vilken pension man får vid olika avgångstillfällen. I dag diskuterar vi frågan om rätten att arbeta längre än till de 65 år som gäller för nästan alla löntagare i vårt land. Något annat som behövs är förstås att vi ser till att vi har ett arbetsliv som gör det möjligt för många människor att stanna kvar i arbetslivet längre än för närvarande. Dessa frågor har vi från liberalt håll tagit upp i flera olika sammanhang. Men vi brukar framförallt peka på att väldigt mycket uppenbarligen handlar om människors inflytande på arbetsplatsen. De varningssignaler som vi får kommer inte minst från den offentliga sektorn. De stora skillnader som finns även inom den offentliga sektorn är kraftfulla signaler om att något måste göras åt möjligheten till inflytande. Frågan om flexibel pensionsålder är således fullt naturlig för oss liberaler att arbeta för, och det har vi gjort i många år. Den här konkreta rättigheten har vi arbetat för sedan slutet av 80-talet. Det har funnits en bred överensstämmelse mellan de politiska partierna sedan början på 90-talet om att 65-årsgränsen borde ändras till en 67-årsgräns. Så skedde också i själva lagstiftningen om anställningsskydd i början på 90 talet, då gränsen ändrades till 67 år. De som var med och fattade beslutet utgick från att det skulle ske en anpassning i kollektivavtalen därefter. Så skedde inte de närmaste åren därpå. Jag tror att det knappt träffades något sådant avtal, utan kollektivavtalens regel om 65 år fortsatte att vara helt dominerande. Våren 1994 träffades den stora pensionsuppgörelsen mellan fem politiska partier. I den ingick också möjligheten att arbeta vidare till 67 år. Vi blev också överens om att frågan bäst och enklast skulle lösas genom att arbetsmarknadens parter verkligen gjorde det som de hade talat om redan i början på 90-talet, dvs. att anpassa kollektivavtalen till den nya bestämmelsen i lagen om anställningsskydd. Därför skrevs det in i propositionen, som riksdagen antog sommaren 1994, att man hoppades att arbetsmarknadens parter skulle göra detta till i början av 1996. Sedan har det skett ett antal nya påstötningar för att uppnå detta. Det är bara att konstatera att vi i dag blickar tillbaka på elva års missade chanser för arbetsmarknadens parter att lösa den här frågan kollektivavtalsvägen. Det är ingen tvekan om att det hade varit bättre om den hade lösts kollektivavtalsvägen och att dagens lösning inte är lika bra som om detta hade uppnåtts. Men tyvärr har det visat sig att den frihetsökningen för de enskilda inte har varit möjlig att uppnå med hjälp av arbetsmarknadens parter. Under den tid som jag nyss har beskrivit har medellivslängden i vårt land glädjande nog ökat med bortemot två år. Det finns heller inga tecken som tyder på att det är sjuka år som läggs till livet. Vi har inte bara förmånen att leva längre, utan det är friska år som läggs till livet. I hela Europa, Japan, USA och många andra industriländer diskuteras de här frågorna mycket livligt. Vi konstaterar nu att förslaget innebär att vi får en annan tingens ordning fr.o.m. årsskiftet 2002/03 och att gällande kollektivavtal kan komma att gälla till dess. Själva lagen träder då i kraft fr.o.m. hösten. De som vill kan förstås utnyttja den här möjligheten redan i höst. Möjligheten har funnits tidigare men blir tydligare fr.o.m. i höst. Exempelvis inom den offentliga sektorn borde det, om det nu finns fem partier som tycker att det här är en utmärkt idé, vara fullt möjligt att redan tidigare genomföra denna rättighet. Herr talman! Nästan alla i den internationella debatten konstaterar att Sverige vad gäller pensionsreform ligger långt framme. Med dagens beslut tar vi ytterligare ett steg mot att ordna ett pensionssystem och därmed anknytande bestämmelser och rättigheter som gör att vi har anledning att se fram emot att ha ett av världens mest stabila pensionssystem i framtiden. Herr talman! Bifall till utskottets förslag!
Herr talman! Bo Könberg är den siste entusiasten när kritiken mot pensionssystemet kommer. Det är väl kul att den som kanske är mest pappa till det också är entusiastisk. Jag har några synpunkter på det Bo Könberg sade. Han sade att människor är olika. Det är helt riktigt. Det är en god liberal och även grön ståndpunkt att inse att människor är olika. Men alla har i alla fall samma värde. Då kommer själva grundfrågan, om inte staten ska betrakta alla som lika mycket värda den dag de går i pension. Varför ska staten behandla en sillarbeterska i Bohuslän på ett annat sätt än en Brysselresenär? Vad är det egentligen, om man nu tycker att alla har lika värde, som säger att man ska ha olika pension? Varför ska vi inte ha en god och bra grundpension som är lika för alla och som staten står för? Sedan säger Bo Könberg att det ska löna sig att arbeta. Det kan ju vara förnuftigt. Men det ska uppenbarligen inte löna sig att ta sådana hårda jobb som innebär att man blir utsliten vid 50-55 års ålder. Då ska man straffas genom en lägre pension. Detta trots att alla vi som lever på gräddhyllan egentligen lever där på grund av att andra sliter ut sig. Hur ser Bo Könberg på det? Visst ska det löna sig att arbeta, men varför ska det inte när det gäller pensionen löna sig att också ta de jobb som gör att man blir utsliten? Varför ska man straffas ända till döddagar för det?
Herr talman! Birger Schlaug beskrev mig som den siste entusiasten för det nya pensionssystemet. I så fall kan jag konstatera att han följer illa med i både den svenska och den internationella debatten. Oavsett vilken uppfattning man har om systemet i övrigt är det bara att konstatera att intresset och berömmet för det nya pensionssystemet bara växer år för år. Det är en av anledningarna till att flera länder nu inför något liknande den svenska pensionsreformen. Sedan kom Birger Schlaug in på en fundamental fråga för socialförsäkringen när han hävdade att vi för att staten ska behandla alla lika måste ha samma pensioner. Det har Miljöpartiet också drivit i samband med sjukförsäkringen m.m. Det där är egentligen en mycket konstig uppfattning. Inte att staten ska behandla alla lika, det som är konstigt är tanken att man ska kunna ta ut olika avgifter av människor och sedan ge dem lika mycket. I en vanlig försäkring, vi talar alltså om försäkringar, är det inget konstigt om avgiften har varit högre därför att bilen har varit något större eller dyrare eller småhuset har varit något större eller dyrare. Om det brinner ned får man ersättning för det. Den mycket enkla tankegången som jag nästan aldrig har något problem med att övertyga människor på möten om tror jag är omöjligt att övertyga Miljöpartiet om. Jag har gjort försök även med det. Likabehandlingen ligger i att avgiften är densamma och att man sprider riskerna inom de olika systemen. Det som är mest förbryllande i dagens debatt med Miljöpartiet är ändå deras lösning på det problem som alla i vår del av världen diskuterar, nämligen att vi glädjande nog har att se fram emot alltfler äldre människor och i värsta fall allt färre yrkesarbetande. Miljöpartiets lösning är tydligen att vi ska jobba kortare arbetsveckor och gå i pension tidigare. Jag har tidigare under dagen försökt att få ett besked från Miljöpartiets sida om hur den ekvationen ser ut. Varför löses det framtidsproblemet bäst av att vi arbetar mindre?
Herr talman! Om man sänker normalarbetstiden, dvs. ändrar själva normen, från 40 till 35 timmar, som inte innebär att vi dikterar att man ska jobba 40 timmar - så att inte Bo Könberg kör den varianten en gång till - innebär det i själva verket att man orkar arbeta längre. Vi har ju en arbetstidslagstiftning i dag som gör att folk jobbar för mycket för sin egen hälsa. Vi har en utslagningsprocent som är skrämmande hög, och Sverige kan inte vara en ö i Europa när det gäller att ha kvar 40-timmarsnormen. Vi kan inte vara en isolerad ö i omvärlden. Vi måste inse att alltfler sänker arbetstiden, bl.a. för att människor ska kunna höja livskvaliteten och kanske kunna jobba lite längre när man blir äldre. När det gäller skatter och avgifter vill jag säga att det i och med att det är obligatoriska avgifter i princip är skatter som finansierar de här systemen. Jag tycker att skatter ska vara fördelningspolitiska, dvs. det ska vara solidarisk finansiering. Vi som tjänar mer ska betala mer skatt eller om man så vill högre avgifter. Men obligatoriska avgifter uppfattar jag i realiteten som en skatt för den enskilda individen. Jag skulle vilja ha svar på en fråga dock. Det är följande: Vi lever längre samtidigt som alltfler blir utbrända, ser inte Bo Könberg ett problem i detta? Förstår inte Bo Könberg att en av de pusselbitar som skulle till är att sänka normalarbetstiden från 40 timmar till 35 timmar. Det är inte tal om att folk inte får jobba mer. Det är inte det det handlar om, utan man ändrar dagens normalarbetstid från 40 timmar till 35 timmar. Ser inte Bo Könberg att detta skulle vara en pusselbit till för att faktiskt få människor att orka jobba längre?
Herr talman! Birger Schlaug och jag tycks vara överens om åtminstone en sak, att vi har förmånen att få leva längre. Men det är också så, och det vet jag inte om Birger Schlaug och jag är lika överens om, att nästan alla undersökningar de senaste 25-30 åren visar att det är friska år som läggs till livet. Det är en utomordentligt positiv utveckling. Det bekymmersamma vi har konstaterat på senare år är att människor blir utbrända mitt i livet, kanske framför allt på många arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Detta är en situation som vi förstås inte kan ha i framtiden. Men att slutsatsen skulle vara att vi ska dra ned på arbetstiden för alla människor i vårt land för att arbetet organiseras fel på ett antal arbetsplatser är en mycket konstig slutsats, när grundproblemet enligt alla bedömare, utom möjligen Miljöpartiet, är att vi för att klara välståndet i framtiden, för att klara pensionerna, för att klara äldreomsorgen måste se till att vi har en bättre balans än nu mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Bland de mer bakvända lösningar på angelägna samhällsproblem som jag på senare år över huvud taget har stött på är Miljöpartiets lösning att man ska ha en normalarbetstid som är avsevärt kortare än i dag, att man, som framgår av handlingarna, ska försöka öppna för att människor ska gå i pension vid 55 år, när medellivslängden är en bit över 80 år. Något mer bakvänt har jag som sagt var sällan stött på under senare års debatt. Nej, herr talman, i dag tar vi ställning till en stor och viktig sak, nämligen att de människor som vill i framtiden ska kunna arbeta längre. Om de vill det själva är de förstås belåtna med det. Det kommer också att leda till bättre skatteintäkter för den allmänna sektorn och en bättre samhällsekonomi totalt sett. Det är, herr talman, inte alltför ofta som vi i riksdagen har möjlighet att ta ställning till en sak som i så utpräglad utsträckning är bra både för den enskilda och för samhället i dess helhet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. Men när jag satt på mitt rum och jobbade och hörde Miljöpartiet tala om den frivilliga avgången med pension vid 55 år började jag naturligtvis fundera över vad det får för konsekvenser för de människor som är berörda. Det är riktigt att många människor drabbas av ohälsa i arbetslivet. Men den lösning som jag ser är att vi måste arbeta mer förebyggande. Vi måste förhindra att människor drabbas av ohälsa genom att man har en arbetsorganisation, arbetsuppgifter och ett inflytande som gör att man trivs i arbetet. Då innebär det också att människorna kan vara kvar i arbetslivet och bidra till sin försörjning på äldre dagar, genom att arbeta till sin pension. Jag skulle vilja säga att det är framför allt kvinnor som tidigare decennier har arbetat deltid som genom det nya pensionssystemet också får möjlighet att arbeta in en pension för framtiden. Varje krona som man tjänar har betydelse för den framtida pensionen. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt. Om man tittar på den flexibilitet som finns i det nya pensionssystemet i dag, med en avgång vid 61 års ålder, innebär det att man skulle få ut ungefär 65 % av den pension som man skulle ha fått om man hade jobbat till 65 år. Man tappar alltså i storleksordningen 35 %. Med en frivillig avgång vid 55 år undrar jag vad som skulle bli kvar att leva av, om vi har ett pensionssystem som bygger på den intjänade inkomsten, eftersom vi lever betydligt längre och dessutom är friskare. Vi har naturligtvis behov av att människor ska kunna vara kvar i arbetslivet om vi ska ha en trygg ålderdom. Det föds lite barn i Sverige, vilket kan få betydelse för de framtida pensionerna. Det är sådant man måste åtgärda. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett generellt pensionssystem lika för alla, som är uppbyggt på inkomstbortfallsprincipen eller vad man har tjänat under livet. Miljöpartiets förslag i reservationen om frivillig avgång kan verka väldigt lockande för många. Men jag ser inte hur det skulle vara möjligt att leva med den pension som skulle bli kvar om man gick vid 55 år, med tanke på den höga levnadsålder som vi har och som kommer att bli ännu högre de närmaste decennierna. Jag är naturligtvis inte för att man ska ha en grundpension som man löser med privata pensionsförsäkringar. De som har haft låga inkomster kanske inte har haft möjligheten att teckna privata pensionsförsäkringar.
Herr talman! Det var ett intressant inlägg. Lennart Klockare sade att det ska vara ett generellt system, lika för alla. Ja, men det är just det vi säger: Det ska vara lika för alla. Sedan gjorde Lennart Klockare ett tillägg och sade att det ska vara enligt inkomstprincipen. Men då är det inte längre lika för alla. Det innebär att sillarbeterskan i Bohuslän får betydligt mycket mindre pension från staten när hon går i pension efter ett hårt arbete, eller sjuksköterskan i glesbygd som har låg lön, än t.ex. riksdagsledamöter och andra som har bra jobb. Då är det inte lika behandling av alla från staten. Här har vi två helt olika synsätt. Vi och Centerpartiet har ungefär samma synsätt om ett grundtrygghetssystem i botten. Sedan gav Lennart Klockare intryck av att vi vill att alla ska gå i pension vid 55 år. Vi säger att det ska vara från 55 år till 70 år. Jag är fullständigt övertygad om att det inte är så väldigt många, att det inte är en majoritet - långt därifrån - som vill gå i pension vid Det finns en verklighet att titta på, och den säger i dag att väldigt många människor, inte minst inom vården, är slut vid 55 års ålder. Det är den verklighet vi lever i. Låt dessa människor då ges en möjlighet att också få ut sin pension! Jag är övertygad om att väldigt många kommer att jobba till 70 år. Vår grundprincip innebär en flexibel pensionsålder från 55 till 70 år, utifrån individens perspektiv.
Herr talman! Jo, jag vill ha ett generellt system, och det måste också vara uppbyggt på den inkomst som man har haft under sin livstid. Det är naturligtvis en viktig princip också i det nya systemet, även i det ATP-system som har fungerat alldeles utmärkt under Birger Schlaug pratade om att man är utbränd vid 55 års ålder. Ja, visst händer det att människor drabbas av ohälsa. Det sade jag också. Men Birger Schlaugs lösning är att minska arbetstiden. Jag bryr mig om de människor som drabbas av ohälsa, och därför måste man göra någonting på arbetsplatsen, i arbetsmiljön och i arbetsorganisationen. Man måste ge dessa människor möjlighet att i stället få vara kvar i arbetslivet. De behövs i arbetslivet för att Birger Schlaug och jag, våra barn och andra ska få pensioner. Därför behöver vi se till att få arbetsmiljöer som gör att människorna både trivs och har möjlighet att vara kvar i arbetslivet. Birger Schlaug svarade inte på frågan: Vad är det för pension de här människorna ska leva av om de får gå vid 55 år?

Herr talman! Det finns ett vägval. Antingen går man efter inkomstprincipen, eller också behandlar man alla lika via ett grundtrygghetssystem. Vi står för ett grundtrygghetssystem. De som vill ha mer får skaffa det själva, men det ska inte staten stå för. Staten ska likabehandla alla. Lennart Klockare var inne på det här med att minska normalarbetstiden från 40 timmar till 35 timmar och att det med automatik skulle innebära att färre arbetstimmar blir gjorda i Sverige. Det är inte riktigt säkert. Ohälsotalen kanske kommer att sjunka. Folk kanske orkar arbeta längre än till 65 eller 67 års ålder. Det är en massa sådana effekter av en sänkt arbetstid som är intressanta. Dessutom menar vi att grundprincipen är att grundpensionen ska vara lika stor om man går vid 55 Ser inte Lennart Klockare problemet med att vi blir äldre och äldre samtidigt som alltfler blir utslagna allt tidigare och att en av pusselbitarna, förutom bättre arbetsmiljö, är sänkt arbetstid? Varför ska Sverige vara en isolerad ö inom EU när det gäller 40 timmarsveckan? Jag förstår inte det. Det är märkligt att en socialdemokrat, efter det socialdemokratiska maktinnehavet i Sverige under så många år, står och pratar om att vi ska ha en bättre organisation och en bättre arbetsmiljö. Vad i helsike har ni gjort under alla år vid makten i sådana fall?
Herr talman! Birger Schlaug säger att det ska vara tillväxt och att man själv får ordna den pension man vill ha. Jag tolkar då Birger Schlaug på det sättet att man ska lösa det genom privata försäkringar. De som har varit ute i arbetslivet, jobbat deltid, fött några barn och varit hemma kanske inte har fått ihop så mycket pengar att de kan finansiera de privata försäkringar som Birger Schlaug talar om. Miljöpartiets 35 timmars arbetsvecka kan vara vällovlig, men vi måste ändå skapa tillväxt. Min lösning för att människor ska bli kvar och skapa tillväxt i arbetslivet är att vi gör någonting åt arbetsmiljö och organisation, som jag nu säger för tredje gången. Men Birger Schlaug har inte sagt ett enda ord om de frågorna, hur man löser situationen på arbetsmarknaden, hur man ser till att kvinnor kan vara kvar i arbetslivet och tjäna ihop till sin pension så att de kan känna trygghet och förvissning om att de kan leva gott även efter den tid då de har gått i pension. Vi blir äldre och äldre - det är helt riktigt. Därför måste vi vara betydligt fler ute på arbetsmarknaden än vad vi är i dag. Jag hoppas att vi ska lösa det på många olika sätt. Det finns ingen generell lösning på alla problem. Eftersom vi blir äldre måste fler av de yrkesverksamma vara med och betala, inte färre.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter, åhörare och TV-tittare! Möjligheterna till utbildning av piloter i och för flygvapnet kommer att minska drastiskt under ett antal år framöver. Flygvapnet kommer att åderlåtas på nödvändig kompetens både totalt och vad gäller antal officerare. Möjligheterna till en ordnad och säkerställd övergång till JAS 39 Gripen kommer att försämras kraftigt, med en betydande risk för stora kostnadsökningar och uteblivna beräknade besparingar. Sammantaget kommer Flygvapnets utveckling i enlighet med den beslutade ominriktningen av Försvarsmakten inte att kunna genomföras planenligt. JAS 39 Gripen, kommer att minska kraftigt. Denna konsekvensbeskrivning och denna svidande kritik mot det förslag som socialdemokraterna totat ihop en sen kväll och som nu ligger på riksdagens bord är inte hämtade ur den moderata reservationen. Det är i stället Flygvapnets generalinspektör som i en artikel i lördags redovisar de allvarliga konsekvenserna av utskottsmajoritetens förslag. Förundran och besvikelse sprider sig både bland dem som har kunskaper på området och hos den övriga allmänheten. Hur kan utskottsmajoriteten hoppa i en så galen tunna? Hur kan regeringen sköta försvarspolitiken så eländigt att detta blir resultatet? Det är inte nog med det. Hur kan försvarsutskottet slita med frågan i fem månader och trots goda föresatser och många initiativ till slut landa på ett så erbarmligt dåligt förslag? Jag inser väl att hotet om avslag på propositionen fått socialdemokraterna att ganska motvilligt ta detta steg. Att lägga sig platt för Vänstern kan inte ha varit roligt vare sig för Björn von Sydow eller övriga socialdemokrater. Men under hela processen har det funnits alternativ. Att vi moderater ställde upp och inte klubbade av propositionen direkt när vi i utskottet såg att det saknades majoritet för den berodde ju på omsorg om sakfrågan, men också på att vi såg en chans att hitta den minsta gemensamma nämnaren med socialdemokraterna. Att regeringen inte då drog tillbaka propositionen berodde väl rimligtvis på samma strävan att nå resultat. Men redan propositionens förslag var en dålig och dyr lösning. Med fem flottiljer, men utan stridsflyg i både Uppsala och Ängelholm, skulle Flygvapnet tvingas leva med driftskostnader på 300 miljoner till 400 miljoner om året till ingen nytta. Den för stora och för dyra organisation som föreslogs hotade försvarsekonomin på kort sikt och Flygvapnets framtid på lång. Varför? Jo, därför att onödiga driftskostnader urholkar våra möjligheter att satsa på JAS-systemets utveckling i framtiden. Med propositionens förslag används 10-12 miljarder under JAS återstående livstid till infrastruktur på marken i stället för till beväpning, utrustning, renovering och modifiering av det flygplanssystem som vi redan 1982 tog ett långsiktigt gemensamt ansvar för. 80 miljarder har denna ryggrad i flygvapnet hittills kostat, och fortsatta satsningar är absolut nödvändiga för att dessa pengar inte till stor del ska vara bortkastade. JAS Gripens existensberättigande finns på teknikens framkant - ingen annanstans. Propositionens förslag innebär vidare att svårigheterna att genomföra omskolningen från Viggen till JAS består och att stora problem med flygförarutbildningen skapas på grund av den föreslagna flyttningen. Svårast att acceptera ur ett skattebetalarperspektiv är det ohyggliga slöseriet med offentliga medel. 400 miljoner kastas i sjön, och 300 nya måste investeras för att täcka upp de förlorade. Att det är ett utmanande sätt att hantera andras pengar torde väl alla vara överens om. Att både förra och nuvarande överbefälhavaren avvisat propositionens struktur och innehåll gör inte saken bättre. Redan i maj 1999 gjordes klart att försvaret behöver fyra flottiljer - varken mer eller mindre. ÖB:s redovisning i april understryker samma sak. Propositionen är och var ingen hållbar utgångspunkt för Flygvapnets utveckling. För många flottiljer blir nämligen kvar om propositionens förslag skulle gå igenom, vilket innebär att man troligen tvingas lägga ned ännu en flottilj senare. Frågan är då om det är bättre att först ha investerat för JAS på fem eller kanske sex platser för att i nästa steg bara flyga på fyra. Denna fråga är en av de få frågor som har fått ett svar under utskottsbehandlingen. Samtliga partier utom Miljöpartiet, som tror och hoppas att tre flottiljer ska räcka, och Vänstern som i sitt särskilda yttrande egentligen vill ha ytterligare minskningar stöder nu den strukturella inriktning som varit moderaternas och ÖB:s i snart två år. Det tyder på att man slutligen insett det orimliga i propositionens förslag. Den moderata utgångspunkten i hela denna process har varit att utan låsningar till enskilda flottiljer försöka medverka till en lösning som är tillräckligt bra för Flygvapnet. Vi stödde det socialdemokratiska initiativet att få hela frågan om flygets organisation genomlyst, även om vi i slutändan inte kunde komma överens om det uppdraget skulle lämnas till regeringen eller till ÖB. När sedan ÖB:s redovisning väl kom var vi öppna för diskussioner inte bara kring ÖB:s rekommendation utan kring alla de sex alternativ som försvaret angav som möjliga lösningar. Visst har delar av Försvarsmaktens underlag ifrågasatts delvis med rätta, men det är sammantaget det bästa och mest heltäckande underlag som hittills har presenterats. Det är Försvarsmakten som ska leva med och genomföra det som vi här i denna kammare fattar beslut om. Varför då inte lyssna till den? Eller, som någon uttryckte det, varför först fråga och sedan inte lyssna? Därför är det anmärkningsvärt att utskottets majoritet utan vare sig argument eller konsekvensanalys valt ett hittills okänt sjunde alternativ som är den kanske sämsta möjliga lösningen för Flygvapnet. Varför har då moderaterna inte låst sig för eller emot enskilda flottiljer? Borde inte också vi ge besked om exakt var vi står? Svaret är enkelt. Vi insåg tidigt att varje låsning är ett hinder för en lösning. Om inte annat visar det socialdemokratiska agerandet detta med skrämmande tydlighet.

Flygvapnet verkar med andra ord kunna hantera de nackdelar som det innebär att lämna en av dessa två platser men inte båda. De olika lösningar som ÖB har presenterat är alla sex till skillnad från utskottsmajoritetens förslag i olika hög grad möjliga att genomföra. Flygets krav på någorlunda rimliga verksamhetsförutsättningar verkar vara uppfyllda i alla och väl uppfyllda i flera av alternativen. I ljuset av det underlag som har legat på utskottets bord tvingas jag konstatera att majoriteten helt har struntat i ÖB:s underlag. En lösning på problemet för denna majoritet har definitionsmässigt inte varit den lösning som är bäst eller ens acceptabel för försvaret utan en möjlig lösning bara från rent politiska utgångspunkter. Tidigare socialdemokratiska utfästelser kunde inte rubbas. I ljuset av denna låsning borde utskottet naturligtvis gjort processen kort med propositionen redan i december eller i början av januari. Då hade det funnits god tid för att ta fram ett genomarbetat förslag. Utskottets förslag är inte genomarbetat. Tvärtom saknas underlag. Varken investeringsbehov eller framtida driftskostnader är ordentligt belysta - än mindre förutsättningarna för att verkligen genomföra förslaget, konsekvenserna för flygutbildningen och därmed Flygvapnets framtid. Flygvapnets betyg på förslaget citerade jag inledningsvis. Jag har sällan läst hårdare ord från en verksamhetsansvarig statstjänare. Inte nog med att utskottets förslag är uselt. Huvudfrågan - var den framtida flygutbildningen ska bedrivas - förblir dessutom olöst. Min ekonomiska bedömning är dessutom att närmare 800 miljoner av redan gjorda investeringar går förlorade samtidigt som det krävs upp till drygt 1,6 miljarder i nyinvesteringar för att genomföra majoritetsförslaget. Till det här kommer investeringar för flyttningen av de båda flygutbildningarna i Ängelholm och Uppsala, kanske i 300-miljonersklassen, om man inte i stället tvingas köpa utbildningen utomlands och därmed ger upp både ett 30-årigt utvecklingsarbete som lett till en grundläggande pilotutbildning i världsklass och chansen att i nästa steg förlägga en sameuropeisk flygskola i Sverige. Att utskottsmajoriteten nu har valt en av de sämsta tänkbara möjligheterna utan underlag och med den centrala frågan om lokalisering och organisation av framtidens flygutbildning olöst är sakligt det mest anmärkningsvärda jag har varit med om under mina tio år i riksdagens försvarsutskott. Att utskottets majoritet dessutom har röstat ned mitt förslag om att vi inför beslutet ska få Försvarsmaktens konsekvensbeskrivning är ännu märkligare men å andra sidan helt i linje med att man bortser från försvarets bedömningar. I sakfrågan fanns alternativ. Moderaterna var och är inte låsta vid någon enskild flottilj. Vi ställer grundläggande krav på en rationell helhet som är tillräckligt bra för försvaret och flygvapnet. Många av oss har lätt att instämma i påståendet att den här frågan har gått alldeles för långt, att utskottsmajoriteten har passerat alla gränser för sak, sans och vett och att det är oförklarligt hur rikets högsta beslutande organ kan fatta ett beslut utan beredning och med konsekvenser för de viktigaste processerna - ombeväpningen av flyget från Viggen till JAS och tillförseln av piloter - som kan bli en dödsstöt för en redan grovt misshandlad organisation. Herr talman! Min ursprungliga avsikt var att yrka på att detta, det kanske eländigaste av eländiga alternativ, återförvisas till utskottet för ytterligare beredning. Från alla rimliga utgångspunkter borde det ju gå att åstadkomma någonting bättre. Men efter gårdagens upprepade telefonkontakter mellan min partiledare Bo Lundgren och statsministern inser jag att även den vägen är stängd. Det till synes rimliga är inte längre rimligt. Socialdemokraterna har stängt dörren för att försöka hitta en lösning. Därmed ter sig en återremiss helt meningslös. Möjligheterna att åstadkomma något bättre verkar nu uttömda. Ytterst beror det här på att socialdemokraterna i februari 1999, efter en dryg månads förhandlingar med de borgerliga partierna, gjorde upp bara med Centern om framtidens försvar. Och för att få Miljöpartiets och Vänsterns välsignelse valdes en rejäl ekonomisk nedskärning samtidigt som minoritetsregeringen medvetet chansade på att dess förslag skulle passera riksdagen som en följd av bristen på samlat motstånd. I dag visas med skrämmande tydlighet att regeringens försvarspolitiska strategi helt har havererat. Det fungerar inte att komma till riksdagen med bara Centerns stöd i försvarspolitiken. Socialdemokraterna bär hela ansvaret för att man inte har sökt brett samförstånd med också mitt parti för en nödvändig, men för den skull inte vettlös, omställning av försvaret. Det är inte i triumf eller för att kunna svära mig fri från ansvar som jag konstaterar det här. Tvärtom är jag ledsen och besviken och den första att beklaga de praktiska konsekvenserna för flygvapnet av det här misslyckandet. Sverige är värt ett bättre försvar och om inte annat efter denna hantering också en bättre regering. Herr talman! I dag är det en svart dag. Försvaret och de anställda i flygvapnet kommer att orsakas ett orimligt lidande om utskottsmajoritetens förslag blir verklighet. Men också förtroendet för politiken och för politikens rationalitet står faktiskt på spel. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen. Bara genom att man avslår både utskottets och propositionens förslag kan utrymme skapas för eftertanke och initiativ genom att gamla låsningar faller utan att nya låsningar för den skull kommer till.

Herr talman! Riksdagen behandlar nu ett betänkande som heter Den militära flygutbildningen m.m. Det märkvärdiga med detta är att huvuduppgiften att bestämma var flygskolan ska lokaliseras av utskottsmajoriteten har lösts genom att man talar om var den inte ska placeras. Flygvapnets 75-årsjubileum skyms nu av detta segdragna ärende. Jag yrkar bifall till kristdemokraternas reservation nr 2. Herr talman! Det finns skäl att denna dag erinra om vad regeringen angav när det gäller flygstridskrafterna i propositionen Det nya försvaret: Utbildningen av nya flygförare och omskolningen till Gripensystemet är känsligt för störningar under de närmaste åren och ställer krav på flottiljkapacitet, liksom möjligheterna att lämna exportstöd. Avseende F 10 fann regeringen att de tyngsta argumenten till förmån för F 10 var gjorda Gripeninvesteringar, flottiljens roll i grundutbildningen av nya flygförare, inledningsfasen av omskolningen till Gripensystemet och exportstödet. Trots dessa nyckelfaktorer och att en flyttning av flygskolan kunde medföra temporära svårigheter för bl.a. flygutbildningen föreslog regeringen en nedläggning av F 10 senast 2002. Precis när flygskolan kommit upp i full kapacitet efter flyttningen från Ljungbyhed föreslogs en ny omlokalisering till F 16 i Uppsala. Socialdemokraternas, Centerns och Vänsterpartiets gemensamma beslut att lägga ned Sveriges modernaste flygflottilj, F 10, har försatt flygvapnet i en onödigt känslig situation. JAS-omskolningen kräver arbetsro. För att inte ytterligare störa och fördröja den planerade och pågående ombeväpningen till JAS och pilotutbildningen anser kristdemokraterna att beslutet om flygskolans lokalisering måste innebära en långsiktig lösning med närhet till flygvapnets övriga berörda verksamhetsområden. Vi vill ansvarsfullt förvalta de resurser som finns. Vidare beslutade riksdagen att formen för den framtida flygförarutbildningen skulle ses över. Syftet var att uppnå ökad internationell samverkan kring utbildningen samt att i de delar där det var lämpligt integrera militär och civil flygförarutbildning. Utskottet ansåg att regeringen borde återkomma till riksdagen rörande exportstöd och utbildning av flygförare. Så kom då förslaget till lokalisering av flygskolan den 16 november i höstas efter en lång förberedelse, och återigen var det ett minoritetsförslag. På sikt skulle vi få tillbaka ett separat skolförband, dvs. just den organisation som lämnades 1996. Kristdemokraterna yrkade avslag på propositionen om flygskolan och ansåg att den militära grundläggande flygutbildningen tills vidare borde kvarstanna i Ängelholm, att ett centrum för exportstöd för JAS Gripen borde upprättas där samt att den militära flygutbildningens framtida organisation och innehåll borde genomarbetas utifrån ett helhetsgrepp på flygvapnets framtida struktur. Trots att en majoritet fanns för att avslå propositionen valde kristdemokraterna ändå att diskutera ärendet för att söka nå en stabil uppgörelse. Vi hade för avsikt att ompröva beslutet att avveckla F 10 och ställde upp på utskottets beslut att inhämta upplysningar från Försvarsmakten. I fem av ÖB:s sex alternativa lösningar fanns F 10 med men befanns ej utgöra en långsiktig lösning. Dessa alternativ har helt nonchalerats i försvarsutskottet. Under tiden som försvarsutskottet i 108 dagar har tassat försiktigt i sakfrågan har regeringen visat prov på en handlingsförlamning och inte kommit med ett enda förslag till öppning i frågan. Vi kristdemokrater har ihärdigt försökt förmå regeringen att komma med någon form av reaktion på det uppkomna låsta läget, men så har inte blivit fallet. Detta om något har förvånat oss, men vad som är värre är att detta har lett till oro bland flygvapnets personal. Genom att medierna erhållit skildringar från utskottets överläggningar har dessutom spekulationer om olika flottiljers framtid florerat runtom i landet. Herr talman! Nu har Försvarsmaktens ekonomiska problem uppdagats. Det har endast gått ett år sedan försvarsbeslutet förra året, och precis som kristdemokraterna befarade medför ominriktningen höga omställningskostnader. Nu väntar besparingar på den utlovade kvalitetshöjande förbandsutbildning som skulle ske. Vad ger det för signaleffekt när det svenska flygvapnet ska kunna delta i den europeiska krishanteringen? Dessutom har ÖB signalerat att Försvarsmakten inte behöver samtliga beställda Gripenplan. Dessa faktorer förstärker kristdemokraternas syn på att endast fyra flottiljer behövs, men det kan ju inte gärna gälla vilka flottiljer som helst. Helt plötsligt sydde Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centern ihop en lösning av flygvapnets framtida organisation som inte på något sätt är förberedd vare sig politiskt eller försvarsanalytiskt. Trots regeringens tydliga inställning att hålla Vänstern borta från försvarspolitiken har Vänstern fått diktera ett centralt och för Utskottsmajoritetens förslag är positivt i den meningen att flygvapnet får fyra flygflottiljer och en ytterligare enhet, dvs. Malmen i Linköping. Detta sker dock på bekostnad av att de båda personalförsörjningsmagneterna i Ängelholm och Uppsala avvecklas, att stora investeringar slösas bort och att vi kan befara en omfattande och kostnadskrävande flyttcirkus. Basen för flyglärarrekryteringen urholkas, och därmed påverkas pilotutbildningen och flyglärarkåren sprids emot ett mål fördolt för den. Plötsligt var beslutet kanske det sämsta tänkbara utifrån de förutsättningar som vi har. I sin iver att få bekräftat att F 10 ska avvecklas glömde man bort flygskolan. Herr talman! I dag utgörs flygstridskrafternas organisation av fyra JAS 37 Viggenflottiljer, F 17, F 16, investeringar är således klarade. I Försvarsmaktens grundläggande planering ingick att ombeväpningen till JAS 39 Gripen för de fyra första flottiljerna skulle ske i ordningen F 7, F 10, F 21 och F 16. Under de sista veckorna av arbetet i den gemensamma styrgruppen valde dock Socialdemokraterna, i samverkan med Centern, plötsligt av regionalpolitiska skäl F 17 och F 4 i stället för F 10 och F 16 samt konstaterade att en femte flottilj behövs för att erforderligt exportstöd ska kunna lämnas. Vad inträffade hösten 1999 som ledde till att man var beredd att ta risken med en nedläggning av F 10 trots att en avveckling av flottiljen bedömdes som allvarlig? Den oro och det resursslöseri som det minoritetsförslaget medförde borde ha undvikits. Gripen innebär att investeringar nu måste genomföras på tre flottiljer, F 17, F 4 och F 21. Dessa investeringar är ur ekonomisk synvinkel inte försvarbara och blir än mer anmärkningsvärda med tanke på de kraftiga besparingar som nu väntar själva kärnverkssamheten i försvaret. Kristdemokraterna vidhåller därför att den militära grundläggande flygutbildningen tills vidare bör kvarstanna i Ängelholm. Utbildning och utveckling av flyglärare bygger på erfarenhetsöverföring och möjligheter att förvalta det arv som finns. Vid Krigsflygskolans omlokalisering efter 1996 års försvarsbeslut från Ljungbyhed påbörjades detta arbete vid F 10. De grundläggande motiven var att skapa förutsättningar för flyglärarna att även få flygtjänst på tunga stridsflygplan och att därmed skapa bättre förutsättningar för rekrytering och utbildning av flyglärare. Trots att hela lärarkåren då flyttade med medförde omlokaliseringen att utbildningen försenades. Att en ny omlokalisering några år senare till i dag okänd plats skulle medföra samma problem är sannolikt. Detta skulle skapa en situation med brist på flyglärare med rätt kompetens, vilket i sin tur skulle försena ombeväpningen till JAS 39 Gripen genom att flera kullar av piloter kommer att saknas. Endast F 10 och F 16 bedöms som möjliga i ÖB:s utredning. Kristdemokraterna anser att en lokalisering av den grundläggande flygutbildningen på förband med tunga divisioner såväl kort som långsiktigt underlättar rekryteringen och kompetensförsörjningen i utbildningssystemet. I det högkvalitativa svenska flygvapnet är det viktigt att de som utbildar kommande generationer själva är eller har varit aktiva inom de flygsystem de utbildar mot. ÖB betonar i sin utredning att där de olika flygutbildningarna är lokaliserade vid var sin flottilj ges mycket goda rotationsförutsätttningar för flyglärare och flyginstruktörer. Herr talman! Vårt land har, som ett av endast fem länder i hela världen, klarat av att självt konstruera och tillverka ett världsledande stridsflygplan med en spetsteknologi som har gett det svenska luftförsvaret världens första operativa multi-role-flygplan för jakt, attack och spaning. JAS 39 Gripen är fjärde generationens stridsflygplan. Stödet till svensk försvarsindustris exportansträngningar har stor betydelse. För att denna exportkampanj ska vara trovärdig och ge bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik försäljning av JAS 39 Gripen måste Sverige kunna erbjuda utländska flygförare och tekniker utbildning i flygvapnet. Det handlar om att säkerställa strategisk inhemsk kompetens. Ett sådant stöd kommer att ta resurser motsvarande två till tre stridsflygsdivisioner från den löpande svenska ombeväpningen. För närvarande finns endast två flottiljer, dvs. F 10 och F 7, som opererar med JAS 39 Gripen. F 10 i Ängelholm, som har mer än tio års erfarenhet av exportstöd, har i dag en stor del av landets JAS-tekniker och är fullt utbyggt för flygtjänst med 39-systemet. Inga merkostnader erfordras således om man väljer F 10 som bas för exportstöd. I ÖB:s utredning finns bibehållna möjligheter till exportstöd med i fem av de sex alternativen, och det är just i de alternativ där F 10 ingår. Flygvapnets verksamhet måste alltså bedrivas på ett sådant sätt att man inte riskerar att hamna i en situation där flygförarutbildning ställs mot exportstöd. Att tillvarata och säkerställa unik kompetens och flottiljkapacitet för exportstöd i närtid är därför viktigt. Utskottsmajoriteten erkänner att ett eventuellt exportstöd fram t.o.m. år 2004 kan komma att påverka genomförandetempot i den egna omskolningen. ÖB:s utredning gör helt klart att ett exportåtagande får störst påverkan på den egna ombeväpningsplanen om åtagandet ska genomföras under de två närmaste åren. Herr talman! Den samlade bilden blir mycket tydlig. Det kan av flygsäkerhetsskäl inte accepteras att man eftersätter flygförarutbildningen eller ombeväpningen från Viggen till Gripensystemet. Det är också ett slöseri med skattemedel att investera i nya anläggningar samtidigt som nyss gjorda investeringar av samma slag avvecklas. Regeringen angav väldigt tydligt inför försvarsbeslutet att "kostnader för investeringar och omlokaliseringar skall minimeras". Det tycks bli tvärtom. Krigsflygskolan, som är den viktigaste grundförutsättningen för att flygvapnet ska kunna bemanna de åtta JAS-divisionerna, är fortfarande förlagd till Ängelholm. I närområdet runt Ängelholm återfinns verksamheter som möjliggör exportstöd till JAS 39 Gripen, militär grundflygutbildning, civil flygutbildning, motorunderhåll på SK 60, flygrelaterad universitetsutbildning, utbildning av flygledare, meteorologer samt JAS 39-tekniker. Gjorda investeringar kan således tillvaratas på ett optimalt sätt om F 10 utnyttjas för omskolning och exportstöd. Vi har i olika sammanhang pekat på att underlaget till försvarsbeslutet den 30 mars 2000 var alltför hastigt framtaget för att kunna fungera som ett trovärdigt underlag. Det finns därför anledning att fråga om det var fel förband som lades ned och varför de regionalpolitiska skälen fick en avgörande betydelse i stället för de skäl man tidigare framfört. Såg regeringen kanske redan i höstas att flygvapenkostymen var för stor, eftersom man i propositionen skriver att det tills vidare bör finnas fyra flygflottiljer, en enhet för specialflyget och en enhet för den samlade flygskoleverksamheten? Varför delgavs inte försvarsutskottet detta redan i höstas i så fall? Herr talman! Grundorganisationen måste redan från början utvecklas långsiktigt mot en insats och kompetensorganisation. Ett krympande flygvapen måste ge goda förutsättningar för personal och kompetensförsörjning. När Sverige ska bygga upp den moderna försvarsmakt som ska hantera morgondagens krav handlar det alltså om mänsklig kompetens, som är en färskvara. Ska flygvapnet kunna svara mot de operativa krav som ställs utifrån försvarets fyra huvuduppgifter, måste dess grundorganisation säkerställa att vi hittar den kvalificerade personal som krävs för en stabil anpassningsförmåga. I en planering för framtiden måste det också ges goda förutsättningar för en svensk utbildningsplattform i ett samardnat europeiskt system för militär flygförarutbildning. Med färre utbildningsplattformar ökar betydelsen av de kvarvarande enheterna. En fortsatt lokalisering av Krigsflygskolan till F 10 i Ängelholm innebär en kontinuerlig utbildning av nya flygförare, säkerställd flottiljkapacitet för exportstöd och bästa handlingsfrihet inför framtiden. Herr talman! Försvarsutskottets ledamöter har ägnat mycket tid åt detta ärende. Situationen har varit unik, och under långa tider gjordes inga tydliga ställningstaganden. Utgångspunkten var inte den bästa när en majoritet ville avslå regeringens och Centerns minoritetsförslag och båda sidor kunde blockera varandra. Jag är i alla fall en erfarenhet rikare. Om endast en part försöker finna utgångar ur ett låst läge händer inget. Det är bara beklagligt att resultatet blev ett vingklippt flygvapen. Bifall till reservation 2!

Herr talman! Ärade ledamöter i kammaren, åhörare och alla protokollsläsare! Min farfar var i början av förra seklet den förste civile svensken som flög. Han var också den förste civile luftfartsinspektören och därmed den förste civile haveriutredaren. Eftersom vi har hört flera talare vara inne på att det förslag som utskottet har lagt fram till kammaren innebär ett haveri för flygvapnet och dess organisation tänkte jag försöka gå i min farfars fotspår och ställa frågan varför detta har havererat. För att inleda med ett par minuters bakgrund ligger ju denna i förändringarna under 90-talet - den sönderfallande militära hotbilden, de halverade militärutgifterna i Europa, de 90-procentiga minskningarna i Ryssland och de helt andra hot som växte fram. Miljöpartiet krävde länge en ominriktning av försvaret och en minskning av militärutgifterna också i Sverige. För drygt ett år sedan, den 30 mars här i kammaren, beslutade också Sveriges riksdag om en minskning av det militära försvaret i vårt land. Försvarsministern gav också Miljöpartiet rätt när han i sitt tal sade att dessa förändringar och minskningar borde ha inletts för länge sedan. Men efter den klokheten målade försvarsministern in sig i ett hörn. Han hade uppfattningen att ett försvarsbeslut inte kunde göras upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. När vi frågade varför fick vi svaret att det inte var accepterat bland de andra försvarsministrarna ute i Europa att samarbeta med gröna partier och vänsterpartier. Kanske hade Sveriges försvarsminister rätt i att försvarsministrar runtom är ett barnsligt och prestigefyllt släkte och att sådant inte uppfattas som möjligt. Men samtidigt är det ju en föråldrad syn. Vi vet alla att det finns miljöpartister på utrikesministerposter, t.ex. i Tyskland, och även vänsterpartister som sitter i regeringsställning i andra länder. Det här hörnet innebar att regeringen kom med ett förslag som bara hade stöd från Centerpartiet och som inte samlade majoritet i riksdagen. Som vi alla vet ledde det fram till att man till slut ändå tvingades göra upp med Vänsterpartiet, det som försvarsministern hade sagt var omöjligt. I det beslut som fattades förra året byggde man in tre grundläggande fel som har lett fram till det haveri vi nu har sett. Det första felet var att regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet inte förmådde att avveckla tillräckligt mycket militär verksamhet för att detta skulle rymmas inom den budget som fanns. Vi från Miljöpartiets sida slog vad här i kammaren om att man inom ett år skulle komma tillbaka till riksdagen och föreslå ytterligare minskningar, då ekonomin inte rymde all den verksamhet man ville ha med. Vi fick också rätt. Med någon veckas marginal kom man tillbaka och föreslog att minska flygvapnet ytterligare. Man hade nåtts av insikten att man borde ha tagit i lite bättre för ett år sedan. Utskottets nu föreliggande förslag är att minska från sex flygflottiljer till fyra. Det andra inbyggda felet, herr talman, var att man föreslog avveckling på fel ställen i ett antal frågor. Det visade sig att det inte var säkerhetspolitiska behov eller ekonomiskt ansvarstagande som låg till grund för förslaget om var man skulle avveckla. I flera fall framstod det väldigt tydligt att vad det handlade om var regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Man använde försvaret som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Det tydligaste exemplet på att det var dessa hänsyn som styrde snarare än säkerhetspolitiska behov finner vi i valet att avveckla flygflottiljen F 10 i Ängelholm i stället för F 17 i Ronneby. F 10 är en av norra Europas mest moderna och miljöanpassade flygflottiljer. Det finns en fungerande flygskola, och investeringar på flera hundra miljoner kronor av skattebetalarnas pengar har gjorts här de senaste åren. Men i stället för att låta sunt förnuft råda och behålla den mest moderna flygflottiljen valde man att avveckla den och behålla Ronneby. Man valde att riva ned allt det som skattebetalarna byggt för att i stället bygga upp samma verksamhet någon annanstans och dessutom flytta flygskolan från Ängelholm till Uppsala, som intentionen var. Det tredje inbyggda felet var att det inte fanns någon samsyn om vad detta förslag innebar. Vänsterpartiet vägrade att flytta flygskolan till Uppsala, då man trodde att man hade lagt ned hela verksamheten i Uppsala. Man ägde inte en samsyn med regeringen om vad beslutet egentligen innebar, om man uttrycker det diplomatiskt. Om man är mer krass kan man säga att regeringen lurade skjortan av Vänsterpartiet. Det är en smaksak hur man väljer att uttrycka sig. Konsekvensen blev dock att man inte hade samma uppfattning om vad det var man hade beslutat. Därför, herr talman, fick regeringen och Centerpartiet den här gången inte med sig Vänsterpartiet på förslaget om att flytta flygskolan till Uppsala, hur man nu ens kunde tro något sådant. Det är därför vi nu har nått fram till det haveri som vi i dag skådar. Varför är det så svårt att enas kring vilka två av de sex kvarvarande flottiljerna som ska avvecklas? Vår analys i Miljöpartiet är att det i mycket stor utsträckning handlar om prestige. Sedan beslutet för ett år sedan har ytterligare flera hundra miljoner kronor investerats i flygflottiljen i Ängelholm. Men Folkpartiet och regeringen håller fast vid att det fortfarande är Ängelholm - den mest moderna och miljöanpassade flottilj som Sveriges skattebetalare har byggt - I debatten använder man argumentet att riksdagen har fattat ett beslut och fattade beslut bör ligga fast. Det är i och för sig riktigt. I mesta möjliga mån bör inte beslut rivas upp.

Då måste man väl ändå i Sveriges riksdag kunna vara beredd att ompröva ett beslut och medge att det i dagsläget nog inte var det klokaste beslutet vi fattade, i stället för att envist och prestigefyllt hålla fast vid detta och säga: Det här beslutet har vi fattat, och det river vi inte upp. Herr talman! Tänk om man resonerade på samma sätt i USA när det gällde dödsstraff! Högsta domstolen, den högsta juridiska instansen, har fattat ett beslut, och det kan man inte riva upp även om det kommer DNA-analyser som visar att beslutet var felaktigt. Det vore ju horribelt! Man måste kunna ompröva ett beslut om fakta visar att det uppenbarligen inte var ett bra beslut. Eftersom regeringen inte förmår skapa förslag med en majoritet bakom sig har man gjort upp med Vänsterpartiet utifrån ett folkpartiförslag. Detta, måste jag säga, är ett av de mest märkliga och minst utredda förslag som jag någonsin har sett. Det innebär att man av de sex flygflottiljerna väljer att avveckla just F 10 i Ängelholm och F 16 i Uppsala - just de två flygflottiljer där det i dag finns en fungerande flygskole och flygutbildningsverksamhet, just de två flygflottiljer där den nödvändiga förutsättningen korsande landningsbanor finns. Detta skulle man i och för sig, herr talman, kunna tycka var ett klokt, förnuftigt och långsiktigt hållbart beslut om intentionen vore att avveckla flygskoleverksamheten och flygvapnet. Då fanns det ju en logik i detta. Men detta är ju inte intentionen från vänsterpartisterna, folkpartisterna, centerpartisterna och socialdemokraterna. Intentionen är att först riva ned och sedan bygga upp samma verksamhet någon annanstans för skattebetalarnas pengar. När man ställer frågan vad det här förslaget som dök upp innebär, vad konsekvensen blir och vad det kommer att kosta blir svaret: Det vet vi inte. Det har inte utretts. När man ställer frågan var flygskolan kommer att hamna - för det var ju ursprunget till den här debatten och det vi skulle fatta beslut om - blir svaret: Det vet vi inte. Vi har inte bestämt oss.

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att det var prestige som gjorde att det var politiskt omöjligt att låta vanligt sunt förnuft och ekonomiskt ansvarstagande styra det här beslutet. Fru talman! Jag tycker också att det finns ett stöd för att det här förslaget inte bottnar i säkerhetspolitiska behov. Jag håller här i en videokassett. Det är en inspelning där flygvapenchefen nyligen fick frågan vad som hade styrt överbefälhavarens förslag. I svaret anger han: Sedan finns det självklart en aspekt. Är detta möjligt eller inte möjligt politiskt? Jag menar att det innebär att även överbefälhavarens förslag tog hänsyn till vad som var politiskt möjligt eller inte möjligt snarare än att utgå från sakfrågan: Vad är bäst utifrån ett säkerhetspolitiskt behov? Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att det är fel att försvaret används som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument för att bevara arbeten som kanske inte ens behövs på olika orter. Det blir omöjligt för väljarna att sätta sig in i försvarsdebatten, försvarsbesluten och den säkerhetspolitiska diskussionen. Det innebär att man faktiskt döljer kostnader för arbetsmarknadspolitik i en helt annan budget och inte får en debatt om huruvida detta är de bästa arbetsmarknadspolitiska åtgärderna eller inte. Fru talman! Samma sak gäller när regeringen fullföljer köpet av 204 JAS-flygplan för 1⁄2 miljard styck, trots att förre överbefälhavaren säger att det militära behovet är 60-80 flygplan. Det innebär att det inte är utifrån ett säkerhetspolitiskt behov som man fullföljer det här JAS-köpet, utan det handlar enbart om industripolitiska subventioner som är dolda i försvarsbudgeten. Därmed är det ett stöd som ges utan debatt om huruvida detta är rätt framtidsbransch som bör subventioneras med skattemiljarder eller om det kanske finns andra framtidsbranscher och industrigrenar som i stället borde subventioneras. Man döljer siffror och undviker en offentlig debatt om vad det egentligen handlar om. Man gör det omöjligt, eller åtminstone obegripligt, för medborgarna att följa debatten och försöka se någon sorts rationell logik i varför olika förslag presenteras. Fru talman! Detta är en allvarlig brist. I förlängningen riskerar detta att urholka väljarnas förtroende för riksdagen som en kapabel beslutsfattare, och det är olyckligt. Jag tror att de allra flesta, oavsett om man bor i Ängelholm, Uppsala eller någon helt annanstans, håller med Miljöpartiet om att man bör behålla en av de två flygflottiljer där det i dag finns flygverksamhet. Men oavsett detta tycker man att en av dem bör vara kvar. Man bör hellre välja att avveckla någon annanstans. Jag tror att det allra smartaste, mest förnuftiga och mest långsiktigt hållbara beslutet vore att hitta en treflottiljs-lösning. Det är inte hållbart att ha ett flygvapen med 160 flygplan i en säkerhetspolitisk situation där det inte existerar några militära hot och där vi inte ens med vår mest entusiastiska energi skulle vilja delta med ett så stort flygvapen i internationella sammanhang under en längre tid. Men jag tror inte att det är möjligt att få stöd för Miljöpartiets reservation och förslag i dagsläget. Som så ofta i den här debatten ligger vi fem år före regering och många av de andra partierna. Jag tror att en tre-flottiljs-lösning är möjlig först efter nästa val, och kom ihåg vad jag säger nu. Jag tror att man är beredd att fatta detta beslut under nästa mandatperiod på bekostnad av skattemiljarder. Fru talman! Det här var ett försök att teckna några av orsakerna till det haveri som vi upplever i dag. Det är ett djupt olyckligt beslut som en majoritet har samlats kring. Man har inte ens lyckats förklara konsekvenserna av det, och än mindre pekat ut var flygskolan ska ligga. Det är ett beslut som inte bara är olyckligt därför att det kostar mellan 1 och 2 miljarder helt i onödan - pengar som kunde använts någon annanstans - utan det är olyckligt också utifrån det faktum att det är svårt för medborgarna att följa med i debatten. Det blir omöjligt när man använder försvaret som regionalpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Fru talman!

Fru talman! Det betänkande, FöU2, som vi debatterar här i kammaren i dag har en rubrik som lyder: Den militära flygutbildningen m.m. M.m. brukar uttydas med mera. Det hade kanske varit riktigare att skriva: och mycket mera. Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Även vad gäller rubriksättning vore propositionen att föredra framför betänkandet. Det här m.m. i rubriken präglar också den debatt vi har. Den kommer att fortsätta ett tag till här i kammaren. Men egentligen borde debatten handla om en flygskolas placering. Den mediala debatten, liksom debatten i utskottet, har också mest handlat om annat än propositionen. Det är väl ingen överdrift att säga att tonläget varit uppskruvat. Man har påstått att hela ominriktningen av försvaret står på spel och att försvaret av landet och huvudstaden står och faller med flygskolans placering i Uppsala. Man har krävt ÖB:s och försvarsministerns avgång och att hela försvarsutskottet borde bytas ut. Haveri var det senaste tillskottet. Hur kan det bli så här? Beror det på att många har synpunkter på hur flygutbildning bör anordnas? Knappast, men ett par partier tog chansen att försöka riva upp det försvarsbeslut som riksdagen fattade för ett år sedan. Det var i det beslutet, i mars förra året, som vi i denna kammare slog fast inriktningen på det svenska försvaret. Vi tog ställning till de övergripande säkerhetspolitiska och försvarspolitiska målen. Vad beträffar den principiella inriktningen och storleken på det svenska försvaret var meningarna egentligen inte delade. Det var också för ett år sedan som vi beslutade att vi i fortsättningen skulle ha fyra flottiljer med JAS divisioner och att dessa skulle ligga i Luleå, Östersund, Såtenäs och Kallinge. Detta hade många synpunkter på. Några var emot beslutet. De är också främst därifrån som man har försökt få debatten att handla om allt annat än det som propositionen handlar om. Frågan om flygskolans placering har utnyttjats för att de partier som förlorade då ska kunna upprepa samma argument ett varv till, men nu är vi vid vägs ände. Fru talman! När regeringen lagt fram sin proposition om flygskolans placering valde fem av riksdagens partier att avstyrka den. Enbart Centern och Socialdemokraterna stod bakom den. Utskottet valde ändå den ovanliga utvägen att behandla både proposition och motioner. Det gemensamma motivet var att det var viktigt att vinna tid och att komma till beslut eftersom alla andra procedurer som riksdagen känner bedömdes vara mycket mer utdragna. I efterhand står det rätt klart att det även måste ha funnits andra skäl bakom, och det är väl också orsaken till att frågan blev dragen i långbänk i utskottet. Då vidtog utskottet ännu en ovanlig åtgärd. Vi begärde kommentarer och yttranden över proposition och motioner. Eftersom avsikten var att vidga diskussionen menade socialdemokrater, centerpartister och folkpartister i utskottet att begäran borde ställas till regeringen. Vi menar att regeringen var rätt instans och att bara regeringen skulle kunna komma tillbaka med en väl avvägd helhetslösning där hela Flygvapnet hade beaktats utifrån det inriktningsbeslut som riksdagen fattade förra året. Men en utskottsmajoritet bestående av Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ställde utskottets begäran direkt till ÖB. Därmed menar jag att ÖB försattes i en nästan omöjlig situation genom att det skapades en illusion av att förra årets beslut inte riktigt gällde och att utskottet var berett att avhända sig beslutanderätten. Att det var just en illusion visade sig när ÖB presenterade sitt förslag. Ingen av beställarna var beredda att förorda något av de sex alternativen, än mindre den rekommenderade lösningen. ÖB:s utredning utgick från en lång rad olika faktorer som rekryteringsmöjligheter, miljöskäl och flygsäkerhet, men inte från försvars och säkerhetspolitiska överväganden. Det är i och för sig ganska logiskt. Det stora inriktningsbeslut som riksdagen fattade den 30 mars i fjol fattades ju i samstämmighet med ÖB, och det är inte så sannolikt att den försvarsoch säkerhetspolitiska situationen ändrats sedan dess, i varje fall inte till det sämre. Fru talman! Det läge som utskottet hamnade i när ÖB lämnade sitt förslag tål att stanna upp vid en sekund. Inget av de partier som röstat ned oss och begärt in ÖB:s förslag ville sedan stödja det. Den majoritet bestående av Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som kunnat samla sig till att beställa förslaget kunde inte samla sig till vad de skulle göra med förslaget när det väl kom. Utskottet var därmed tillbaka på ruta 1, och det fanns inte någon majoritet i utskottet för något förslag över huvud taget. Då måste vi stanna upp och ställa oss några frågor som går utöver de strikt ekonomiskt beräkningsbara. Vad är kostnaden för att inte fatta beslut? Vad är kostnaden i mänskliga resurser, i pengar? Hur mycket kommer vi att fördröja förändringen av försvaret? Vad kostar ovissheten? Jag är övertygad om att den kostnaden är mycket hög - för hög. Redan att utskottet dragit ut på tiden tills nu är för länge. Att dra ut på det ännu längre är omöjligt både sett ur Försvarsmaktens och flygvapnets synvinkel och ur riksdagens. Därför måste vi komma till beslut. Det förslag som jag tycker är bäst, nämligen propositionens om att lägga flygskolan i Uppsala, vann inte majoritet i utskottet. Vi måste kompromissa och hitta ett annat förslag. Betänkandets förslag är därmed ett näst-bästa-förslag för samtliga inblandade partier. För att kunna komma vidare och få ett beslut valde vi i utskottet att göra upp om ett annat förslag än vårt eget. Moderaterna och Kristdemokraterna valde att inte ta ansvar för något beslut. Fru talman! Det har kommit tre reservationer från Läs dem! De är talande. Moderaterna föreslår i sin reservation konkret att vi ska återupprätta flottiljen i Ängelholm. Det är på kort sikt en dyr lösning med sex flottiljer. Med den katastrofbeskrivning som Henrik Landerholm levererar ter sig den moderata passiviteten i processen lindrigt uttryckt förvånande. Det är ändå vad som kan dokumenteras i utskottsbeslut som gäller, inte artiklar, utspel och tal i talarstolen. Vad gäller Kristdemokraternas och Miljöpartiets reservationer är det inte mycket jag vill kommentera. Kristdemokraterna pekar på behovet av att komma till skott och fatta beslut. Det är en uppfattning som jag delar fullkomligt. Fru talman! Det förslag som en majoritet i utskottet har kunnat enas kring är ett förslag som innebär att flygskolan inte läggs i Uppsala utan på någon av de flottiljer i Luleå, Östersund, Kallinge och Såtenäs som vi beslutade om förra året. Det är inte ett förslag jag hade önskat, men det är ett förslag som gör det möjligt för flygvapnet och Försvarsmakten att gå vidare. Det är ett beslut som ger arbetsro och som ger spelregler. Fru talman! Jag har i medierna tagit del av att Lennart Hedquist från Uppsala avser yrka bifall till regeringens proposition för att syna Socialdemokraterna. Det behövs inte. Vi har öppet och konkret redovisat både vårt bästa och näst bästa alternativ. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna som behöver visa korten. Att Lennart Hedquist med sitt utspel tror sig få oss att bryta den överenskommelse vi gjort i utskottet är anmärkningsvärt men inte förvånande. Att Lennart Hedquist inte skulle veta hur man egentligen bör göra om man ångrar ett ställningstagande är inte trovärdigt eller troligt. Att Lennart Hedquist både kan lägga yrkandet och sedan rösta på det rimmar bara alltför väl med den moderata linjen att inte ta ansvar i försvarspolitiken, för det kostar honom ingenting - eller nästan ingenting. Det ökar nämligen inte respekten för det moderata agerandet i den här frågan. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Efter detta försök att kasta över skulden för det beslut som riksdagen med stor sannolikhet kommer att fatta här i eftermiddag på oss moderater tillåter jag mig att för ett ögonblick återvända till sakfrågan och de konsekvenser som utskottsmajoritetens förslag enligt generalinspektören för flygvapnet kommer att ha.

Den grundar sig, efter vad jag mycket tydligt har uttryckt för alla som har velat höra, inte på ett envist fasthållande kring vissa specifika flottiljer utan på en ambition att försöka få till stånd en rimlig helhetslösning. Vore det inte bättre att i det här läget stödja den moderata reservationen för att på det sättet kasta alla gamla låsningar, utskottsförslaget och propositionen överbord och börja på - i sann mening - ny kula?
Fru talman! Jag tycker att jag är med och tar det fulla ansvaret för ett beslut. Jag försöker inte lägga skulden på moderaterna för det. Däremot kan jag uttala en besvikelse över att moderaterna som ändå uttrycker ett sådant engagemang och en sådan känsla i dessa frågor inte kunde komma längre i förhandlingarna i utskottet. Det blev liksom ingenting. Det var ingenting som manifesterades där. Utspelet i går rimmar väldigt dåligt med vår uppfattning om hur man egentligen arbetar. Det fanns en möjlighet att föra dialogen. Det hade varit möjligt om utskottet hade framställt den begäran om underlag som vi ville ha till regeringen. Då hade vi hamnat på rätt nivå, och då hade vi gjort på det rätta sättet från utskottets sida.
Fru talman! Vi kan i efterhand i all oändlighet diskutera vad som hade kunnat vara bättre. Jag återupprepar det jag offentligen har redovisat i många sammanhang. Vi moderater har varit och är öppna för en diskussion kring alla de sex alternativ som ÖB har redovisat. Alla de sex alternativen är avsevärt bättre och framför allt möjliga att genomföra, till skillnad från det som nu ligger på riksdagens bord. Min partiordförande Bo Lundgren tog i går - i sista minuten kan tyckas, men ändock - ett initiativ att ta upp denna fråga med statsministern för att få till stånd en bättre lösning. Jag är övertygad om att både vi som sitter i försvarsutskottet och de delar av svenska folket som bryr sig om frågan, inser att det som ligger på utskottets bord inte är bästa möjliga lösning. Det är med ledsnad och besvikelse jag konstaterar att statsministern i det läget säger att den frågan inte är aktuell. Jag kan förstå att Tone Tingsgård känner besvikelse över att olika partier i försvarsutskottet inte har varit tillräckligt aktiva i att söka en lösning. Jag kan avslöja att jag känner exakt samma besvikelse mot Tone Tingsgård och hennes partikamrater för att de i det längsta inte heller har visat några kort kring vad de skulle kunna tänka sig för lösning. Tidigt en morgon presenterar de ett färdigt förslag på hur de vill hantera denna fråga, som har jag vill inte säga fruktansvärda - det vet vi ingenting om - men mycket allvarliga konsekvenser för flygvapnets fortsatta verksamhet. Det är det allvarliga och måste vara den centrala punkten för den diskussion vi för i dag. Jag konstaterar att det förslaget hotar de två huvudprocesser som vi alla är överens om är de mest väsentliga för flygvapnet. Därmed måste det gå att hitta en annan lösning, även om hoppet från min utgångspunkt efter Tone Tingsgårds anförande i det närmaste är ute.
Fru talman! "I sista minuten" är milt uttryckt. Henrik Landerholm är lika medveten som jag om att det som är möjligt att göra i dag är att begära en formell återremiss. Det ska man självfallet inte göra bara för att spela för gallerierna utan bara om man har någonting att komma med. Den chansen har man inte tagit. Man är egentligen inte beredd att förhandla. Då duger det inte med ett utspel i medierna dagen innan riksdagen ska fatta sitt beslut. Det är inte så vi arbetar. Jag är inte riktigt säker på att moderaterna har övervägt konsekvenserna av vad ett sådant handlingssätt skulle kunna betyda för arbetsordningen i riksdagen.
Fru talman! Vi är satta att på ett ansvarsfullt sätt försöka förvalta det arv som finns. Ibland tar vi bort arvet och bygger något nytt. Det kan naturligtvis vara nödvändigt. Jag vill ta upp det som Tone Tingsgård började med, nämligen att debatten borde handla om Flygskolan och flygförarutbildningen. Jag försökte i mitt anförande att betona vikten av detta. Det handlar om pilotutbildningen. Det handlar om ombeväpningen från Viggen till JAS. När ÖB:s utredning lades fram sade han att flyglärartillgången i dagsläget är besvärande låg. De bästa förutsättningarna för att behålla nuvarande flyglärare samt att nyrekrytera flyglärare bedöms finnas på de platser där det i dag finns flygutbildning. Var hamnar flyglärarkåren? Det vet vi naturligtvis inte i dag. Var ska nu Flygskolan placeras, Tone Tingsgård? Kommer den att placeras på ett ställe, eller kommer den att placeras på två ställen? Det här kommer att innebära konsekvenser för den kompetens som måste finns i flyglärarkåren.
Fru talman! Jag kan i någon liten mån ge Åke Carnerö principiellt rätt. Det här var inte en riktigt bra fråga att hantera i utskottet. Den ligger på en nivå som vi inte riktigt mäktar med. Vi klarar de stora principiella frågorna. Det är alldeles uppenbart efter denna övning att vi inte klarar de som är något lite mindre. Därför är det självklart för oss att inte försöka få tillbaka frågan om flygutbildningens placering till utskottet en gång till. Vi tycker att vi har prövat den fullt ut. Jag är säker på att när beslutet väl har fattats och det går att komma i gång med arbetet att det går att klara placeringen på ett bra sätt. Utbildningen kan ligga på två flottiljer som den gör i dag. Den kanske kan ligga på en - vad vet jag. Vi har uttömt våra möjligheter.
Fru talman! Som vi ser det är det naturligtvis viktigt att Krigsflygskolans verksamhet - både den grundläggande och den taktiska - inte är något slags kringresande verksamhet. Det har inte gått så många år sedan den flyttades från Ljungbyhed till F 10. Har det då övervägts att köpa tjänsten internationellt, Tone Tingsgård? Då kommer vi i situationen att fråga oss var det internationella samarbetet i Europa hamnar.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att ju förr vi kommer till punkt i frågan desto bättre förutsättningar har vi att lösa den. Jag kan inte förstå på vilket sätt Åke Carnerös och kristdemokraternas reservation hjälper till att lösa frågan för att komma vidare. Det var trots allt ett icke-beslut att inte komma till punkt ens i dag.

Fru talman, ärade åhörare och kolleger! För drygt ett år sedan fattade riksdagen ett beslut som formulerades enligt följande: Utskottet gör bedömningen att de fyra kvarvarande flottiljerna har de långsiktigt bästa förutsättningarna för att bedriva en rationell och miljöanpassad verksamhet. Det här var ett beslut som vi ställde oss bakom, och det var ett beslut som grundade sig på den motion vi hade väckt om fyra flygflottiljer och på sikt tre. I samband med detta beslöt vi i riksdagen att lägga ned F 10 den 31 december 2002 samt Viggendivisionerna vid F 16 den 31 december 2003. Att Viggendivisionerna skulle vara kvar så pass länge var grundat på behovet att ha en flygkapacitet tills alla flottiljerna var ombeväpnade med JAS. Som vi alla här vet skulle flygskolornas placering utredas med sikte på civil eller militär samverkan. Frågan om flygskolornas placering och JAS-stödet kom senare upp i proposition 35 - med den föreslagna placeringen på F 16. Det upplevde vi som ett förslag som innebar fem flottiljer. Det har vi också fått bekräftat många gånger. Förslaget gick alltså emot det beslut vi fattade i riksdagen. Det har varit en lång natts färd mot dag i utskottet under våren. Det förslag som utskottets majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och oss i Vänsterpartiet, nu ställt sig bakom innebär att riksdagens beslut från förra året bekräftas. Flygvapnet ska organiseras inom fyra flottiljer, de som beslutades förra året. Skillnaden är att flygskolan ska placeras inom denna ram. Som ni vet hade vi föreslagit någonting annat. Vi hade föreslagit att flygskolan skulle lokaliseras till Som Tone Tingsgård säger är det som vi nu ska fatta beslut om det näst bästa förslaget. I en demokratisk process, där man har olika åsikter, måste man göra en kompromiss. Det har varit en svår tid för alla inom flygvapnet, inte minst för dem som arbetar på de flottiljer som beslutades behållas förra våren. I de senaste diskussionerna har det beslutet ifrågasatts. Hopp har väckts om andra flottiljer. Därför är det bra att vi nu bekräftar förra årets beslut och att vi klart fattar ett nedläggningsbeslut om F 16, även om det blir svårt för de anställda där. Principbeslutet var dock redan fattat, förra året. Sverige ska inte ha ett flygvapen som är större än behovet. Moderaterna säger i sin reservation att det krävs 1,6 miljarder i nyinvesteringar för att genomföra det föreliggande majoritetsförslaget. Nu är det viktigt att vi hyfsar debatten om ekonomin. Alla flottiljer behöver investeringar. JAS omställningar är inte klara. Dessutom behövs miljöinvesteringar för att klara en bullergräns på 80 decibel. Men det behövs också, utan att det är utrett, en bullerisolering för 70 decibel. Stig Sandström från Vänsterpartiet kommer att ta upp bullerfrågorna, JAS-omställningen och exportstödet senare. Jag går inte in på de detaljerna. F 7, alltså Såtenäs, har sina JAS-faciliteter klara. Men där krävs faktiskt pengar för bullerisolering. För F 17, F 4 och F 21 behövs både JAS och bullerinvesteringar. I ÖB:s skrivelse är investeringskostnaderna beräknade för i princip alla flottiljer. Jag har roat mig med att jämföra majoritetens förslag till investeringsbehov med t.ex. ÖB:s alternativ, alltså F 17, F 7, F 16 och F 21. När vi räknar ihop vad som behövs på de flottiljerna är skillnaden 136 miljoner kronor. Det inkluderar den grundläggande taktiska flygskolan på F 4. Det har ÖB räknat på i ett av alternativen. När man läser reservationen från moderaterna kan man tro att deras förslag, som för övrigt inte är känt vad gäller konkreta flottiljer, innebär att investeringarna är färdiga både när det gäller miljö och JAS. Så är inte fallet. Det är viktigt att påpeka att analysen av Östersunds behov av bullerisolering i fastigheterna är tveksam. ÖB har inte tagit hänsyn till vilken typ av fastigheter som behöver bullerisoleras. Kort kan man säga att flerbostadshus, med det antal fönster som behöver bytas ut, borde behöva mer pengar till åtgärder. Den uppskattade kostnaden för bullerinvesteringar varierar mellan 160 000 och 170 000 per fastighet för de flesta flottiljer. Men den kan uppgå till en halv miljon per fastighet i Östersund. Därför kan man ifrågasätta den uträkningen. Om det skulle vara samma kostnad för fastigheter i Östersund som för de andra områdena skulle majoritetens förslag till investeringar faktiskt bli 90 miljoner billigare än ÖB:s förslag. ÖB:s förslag är ungefär desamma. De investeringar som är gjorda på F 10, omkring 500 miljoner, går förlorade, säger moderaterna. Detta är inte riktigt sant. De gjorda investeringarna kan användas till civil verksamhet. Vissa faciliteter ska flyttas till andra flottiljer, så det blir ett återbruk. Jag får dock hålla med om att vissa av investeringarna naturligtvis inte kan användas på nytt. Som jag visade förut krävs, för att kunna använda flottiljerna till den verksamhet de är avsedda för, investeringar för JAS och miljö i alla förslag. Skillnaden mellan majoritetens förslag och t.ex. Försvarsmaktens är marginell. Majoritetens förslag är t.o.m. billigare, om man ändrar Östersunds miljöbehov. Alla siffror är hämtade från Försvarsmaktens egna skrivelser. Det är viktigt att vara ärlig och säga hela sanningen. Eller har Henrik Landerholm varit ute och gjort investeringar i JAS-omställningen på vissa flottiljer som vi andra eller Försvarsmakten inte vetat om, eftersom hans presumtiva flottiljer inte skulle behöva de pengarna? Sedan kostar det naturligtvis att placera den grundläggande flygskolan någonstans. I utskottets beslut påtalas att de båda delarna av flygutbildningen kan läggas på någon eller några av flottiljerna. Den exakta kostnaden vet ingen i dag, det är sant. Själva flygskolan, med lärare, flygtid och elevkostnader går på runt 60 miljoner kronor. Hur stor den slutliga kostnaden blir beror på var den placeras. Om den placeras långt från Skåne, så att de nuvarande flyglärarna inte kan pendla eller flytta med, blir det ett bekymmer under uppbyggnadsskedet. Det var också vårt viktigaste argument, förutom det vi har sagt om en femte flottilj, mot propositionens förslag att ha flygskolan i Uppsala. Det skulle bli problem med flyglärarkompetensen. Det är alltså ett beslut som återstår. Vi fick tyvärr inte igenom vårt förslag om Ljungbyhed. Nu får vi se var vi kan lägga flygskolan någonstans. Vi förutsätter att man vid lokaliseringsbeslut tar hänsyn till och inte försvårar samordning mellan den civila och den militära flygutbildningen. Det finns samordningsvinster att göra. De båda flygskolorna har intresse av att använda lärarresurser för allmänna teoretiska ämnen. Det finns också samhällsekonomiska vinster att hämta i en sådan samordning och samarbete. Utskottet anser också att de samordningsmöjligheter som framställdes i propositionen om samordningen av den civila och militära flygskolan är bra. Det är lämpligt att regeringen ger Försvarsmakten och Lunds universitet i uppdrag att arbeta vidare på det. Det är viktigt att vi säger det i utskottets handling. Henrik Landerholm säger att vi åderlåter försvaret med det beslut som vi nu ska fatta. Det är oerhört viktigt att säga att de fyra flottiljer som finns kvar, när vi nu fattar beslutet, är bra flottiljer. Där finns bra och kompetent personal. F 7 på Såtenäs är en pärla i sammanhanget. När flottiljen är färdig med sina investeringar kommer den att ha huvudansvaret för att omstrukturera resten av flygvapnet för JAS. Jag är övertygad om att de personer som arbetar där, både militära och civila, kommer att sköta de uppgifterna utomordentligt bra. Jag blir ledsen när man säger att det inte blir något bra flygvapen för att vi lägger ned F 16 och F 10. Jag är övertygad om att den personalen gör ett utomordentligt bra jobb. Henrik Landerholm säger också att man kommer att spara 300-400 miljoner kronor på att ha fyra flottiljer, medan ÖB i sin skrivelse säger 150-200 miljoner. Jag vet inte riktigt var Landerholm har fått sina siffror ifrån. Jag vill också göra en kommentar till Lars Ångström. Jag anser att man ska vara ärlig. Uppfattningen om de ekonomiska ramarna för Försvarsmakten delas inte bara av Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, som Ångström säger. Miljöpartiet har också ställt upp på de ramarna. Vi kan vara överens, Ångström och jag, genom att säga att Vänsterpartiet också vill ha en lägre budgetram för försvaret. Vi vill skära ned i försvaret. Det har vi också påpekat i våra motioner osv. Men i det här fallet ställer sig också Fru talman!

Fru talman! Berit Jóhannesson beskriver den process som varit i utskottet som lång natts färd mot dag. Jag tror att hon är ganska ensam om denna beskrivning. De flesta med någon kunskap om flygvapnets verksamhet skulle nog snarare beskriva det som lång dags färd mot natt med tanke på konsekvenserna av beslutet. När jag redovisade beskrivningen av åderlåtningen på nödvändig kompetens och totalt antal officerare är det inte min bedömning. Jag vill upplysa Berit Jóhannesson om att denna bedömning kommer från den verksamhetsansvarige chefen, närmare bestämt generalinspektören för flygvapnet. På det politiska planet kan jag gratulera Berit Jóhannesson, eftersom Vänsterpartiet har fått sin allt överskuggande målsättning att utplåna varje form av militär flygverksamhet i Uppsala tillgodosedd. Problemet är bara vilka konsekvenser det innebär för flygvapnet som helhet. Detta är en mycket komplex organisation som står inför två stora utmaningar under de närmaste åren. Samtidigt som de stora utmaningarna - omskolningen från Viggen till JAS och reproduktionen av flygförare som följd av en flyttning av flygskolan - ska vi i enlighet med våra internationella åtaganden klara av att leverera exportstöd till länder som har erbjudits detta. Vid sidan av min förmodan att det är ambitionen att till varje pris utplåna militär flygverksamhet i Uppsala som har legat bakom Vänsterpartiets agerande måste jag ändå ställa frågan om det är Vänsterpartiets avsikt, utan att denna är utsagd, att så kraftigt försvåra möjligheterna till export av JAS 39 Gripen som har varit ett dolt argument bakom det vänsterpartistiska agerandet.
Fru talman! Nej, det finns inte ett sådant dolt motiv. Det som står i handlingen från utskottet är att F 7 och Halmstadsskolorna ska ta hand om JAS-exporten och ha huvudansvaret för detta. Jag sticker inte under stol med att vi egentligen är emot vapenexport. Men vi har hela tiden under diskussionen sagt att om det nu blir export av JAS 39 Gripen vill vi också vara med och se till att det är möjligt att någonstans ifrån ge det exportstödet. F 7, alltså Såtenäs, och Halmstadsskolorna är ett förslag. När sedan alla flottiljer är omstrukturerade kan man ge stödet ifrån varsomhelst, dvs. från vilken flottilj som helst.
Fru talman! Jag tackar Berit Jóhannesson för det svaret och får lita på hennes utsaga att det inte är några dolda motiv som har väglett Vänsterpartiets agerande. Likväl kan jag konstatera att den praktiska konsekvensen är att exportstödet försvåras mycket kraftigt under de närmaste åren. Det sker inte på grund av den långsiktiga organisation som det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär utan på grund av de kortsiktiga konsekvenserna. De båda huvudprocesserna i flygvapnet - omskolning från Viggen till JAS och inskolning av nya piloter - är nämligen i just detta läge så känsliga att den totala kapaciteten att kunna hjälpa till att göra någonting annat utöver de egna processerna med det förslag som utskottets majoritet har lagt fram blir mycket liten. Det är den reella konsekvensen av det förslag som Berit Jóhannesson har ställt sig bakom. Jag vill också göra en kort kommentar på den ekonomiska sidan. Mina siffror om 300-400 miljoner per år i besparing som en flygflottiljslösning innebär är hämtade ur ÖB:s underlag där han redovisar att detta blir besparingen fr.o.m. år 2005. När det gäller investeringskostnader har jag använt precis samma underlag som Berit Jóhannesson. När jag tittar på det konstaterar jag att nyinvesteringarna blir 400 miljoner högre med utskottets förslag än med ÖB:s inriktning. De icke tillgodogjorda investeringarna, dvs. de som kastas rätt ned i sjön, uppgår till närmare 800 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar om majoritetens förslag går igenom. Det är också en konsekvens av det förslag som Berit Jóhannesson står bakom.
Fru talman! Att ge exportstödet kräver ungefär en division under ett halvt års tid. Vad vi känner till i dag och som är klart, eller i varje fall vad vi vet i dag, är Sydafrika. Nu är det en intern opinion där, så vi vet inte hur det blir i slutändan. Det beräknar man ska ske ungefär 2006. Vid den tiden lär vi ha omstrukturerat flygvapnet från Viggen till JAS. Dessutom finns F 10 kvar till år 2002. Jag är övertygad om att vi klarar detta.
Fru talman! Jag nämnde över huvud taget inte de ekonomiska ramarna, utan jag förde fram kritik mot Vänsterpartiets oförmåga att i förra årets beslut anpassa verksamheten till ramarna. Vänstern vurmade för alltför mycket och omfattande verksamhet som inte fick plats. Det har vi svart på vitt med de budgetunderskott som vi nu har hamnat i. Berit Jóhannesson sade också att hon blir ledsen över kritiken mot förslaget och att hon är övertygad om att flygvapnet kommer att klara av detta. Det tror också jag. Det är inte det som är huvudproblemet. Problemet är att det är ett onödigt dyrt förslag där man river ned sådant man just har byggt upp för att flytta det någon annanstans och bygga upp det igen. Det är den grundläggande kritiken. Berit Jóhannesson säger vidare att mycket av det som har investerats i Ängelholm kan användas för civil verksamhet. Här har vi en återvinningsanläggning för gamla Viggenplan som monteras ned. Det är lite svårt att använda civilt. Det finns en helt ny miljöanpassad tvätthall för JAS. Det finns en muf:are som lär ha köpt ett Drakenplan på Internet. Han kan flyga dit och tvätta det, men annars går den inte att använda till någon sorts civil biltvätt. Det är ändå hedersamt att Berit Jóhannesson medger att Vänsterpartiet medverkar till omfattande kapitalförstöring inte genom att avveckla en flottilj utan genom att avveckla fel flottilj. Slutligen vill jag ställa en fråga till Berit Jóhannesson och Vänsterpartiet. Varför anser ni att det behövs fyra flottiljer i stället för tre? Vilka säkerhetspolitiska behov motiverar Vänstern att gå med på ett förslag som innebär fyra flottiljer i stället för tre?
Fru talman! I vår grundmotion föreslog vi fyra flottiljer. Det var av anledningen att det var fem från början. Då gick vi ned till fyra flottiljer. Vänsterpartiet var det enda parti som motionsvägen yrkade på fyra flottiljer. Vi har sagt att vi vill ha tre flottiljer på sikt. Men i det här läget är det nog bättre att det sätter sig med fyra flottiljer, och sedan kan man gå vidare. Det kan också finnas andra delar av försvaret som kan successivt minska.
Fru talman! Jag tror att man ska dra lite lärdomar av förra årets beslut och de misstag som Vänsterpartiet då medverkade till när man beslutade sig för att behålla för mycket militär verksamhet för att rymmas inom de ekonomiska ramarna. Jag är ganska övertygad om att man är på gång att göra samma sak igen. Man kommer att skapa stora ekonomiska problem just i sin iver att behålla mer militär verksamhet än vad som behövs. Jag tycker inte heller att argumentet för fyra i stället för tre som bottnar i att man tidigare hade fem är ett speciellt övertygande argument. Antalet flottiljer bör väl utgå ifrån de säkerhetspolitiska behoven för att kunna vara en långsiktigt hållbar lösning. Att skjuta ett sådant beslut framför sig är dyrbart för skattebetalarna och en väldigt dålig situation för de försvarsanställda. Jag förstår inte varför Vänstern är med och vurmar för allt detta militära som inte längre behövs.
Fru talman! Vi har nu gjort en uppgörelse som innebär att vi har fyra flottiljer. Vi tycker att det är bra att vi får fyra flottiljer i dagsläget. När man gör uppgörelser är det en demokratisk process. Då måste man ge och ta lite från varje håll. I det här läget har vi ansett att detta var det bästa. Men på sikt ser vi att vi behöver gå ned ytterligare. Det säkerhetspolitiska läget förbättras. Jag tror att alla i den här kammaren så småningom får vara med och fatta beslut om en annan inriktning på försvaret.

Fru talman! Det mesta av bakgrunden till och förutsättningarna för betänkandet om flygförarutbildningen, som nu behandlas i kammaren, har redan belysts av tidigare talare. Det finns kanske inte speciellt mycket att tillägga om just bakgrundsfaktorerna. Jag vill dock lyfta fram några aspekter i mitt inlägg. För det första tycker jag att det är helt nödvändigt att det fattas ett beslut så att frågan om flygförarutbildningen nu kan avgöras och hanteras vidare. Politisk obeslutsamhet är förödande, och hanteringen i försvarsutskottet av denna fråga har haft generande inslag av både oförmåga att fatta beslut och ovilja att klargöra vad man egentligen står för. För det andra är det viktigt att konstatera att riksdagen för ett år sedan fattade beslut om vilka flottiljer som skulle vara kvar som s.k. skarpa flottiljer med JAS-beväpning. Det är ett beslut som baserades på en bedömning av vad som är en långsiktigt hållbar lösning. En del av debatten den senaste tiden ger vid handen att många inte har förstått att riksdagen faktiskt har fattat ett beslut om att avveckla F 10 och Viggenverksamheten på F 16 samt om att JAS inte ska tillföras F 16. Det som återstår är att fatta beslut om flygutbildningens placering. För det tredje har ett antal partier krävt att flygutbildningen ska inordnas i en s.k. fyrflottiljlösning. Jag vet inte utifrån vilka aspekter man har krävt detta, men det fanns i alla fall ett antal partier som ville ha det så. Det innebär att en lokalisering av utbildningen till Uppsala, som det ursprungliga förslaget innebar, därmed inte var möjlig eftersom det trots allt fattats ett nedläggningsbeslut för den flottiljen. Inget annat parti ställer upp på den ursprungliga lösningen. Då återstår att lösa problemet inom ramen för den organisation som riksdagen redan har fattat beslut om. Detta leder fram till den fjärde synpunkten, nämligen att det är nödvändigt att ta ansvar i den uppkomna situationen och samtidigt visa respekt för tidigare riksdagsbeslut. Detta är grunden i den överenskommelse som finns i försvarsutskottet om flygförarutbildningen. Det är inget hastigt hopkok, som har antytts från talarstolen. Det bygger på det gedigna beslutsunderlag som togs fram inför försvarsbeslutet 2000 vid den här tiden i fjol. Avslutningsvis vill jag säga att Centerpartiet givetvis står fast vid uppgörelsen. Vi har för vana att göra så, och min erfarenhet av tidigare uppgörelser med socialdemokraterna är att man alltid har kunna lita på dem i det avseendet också. Fru talman! Jag yrkar således bifall till betänkandets majoritetsförslag.

Fru talman! Det är mycket papper som man har med sig i dag, i det här stora ärendet som jag tror betyder att många får ett klart besked om vad som händer. Det är ett besked som många har väntat på länge. Det har förts en lite förunderlig debatt från den här talarstolen i dag. Jag har tyvärr inget dokument att lämna till stenograferna här, eftersom man inte vet vart den här debatten drar i väg. Jag har i stället förberett mig med lite skrivelser om bakgrunden. Jag har skrivit Bakgrunden som en rubrik. Beslutet från den 19 mars 2000 bygger på en utredning som är gjord av en styrgrupp. Jag tog fram regeringens proposition 2000/01:30 när jag gick hit. I maj 1999 bildades en arbetsgrupp, Styrgruppen, med representanter för Försvarsdepartementet och Försvarsmakten för att utarbeta ett underlag för Försvarsmaktens grundorganisatoriska förändringar. Styrgruppen redovisade sitt förslag i oktober 1999. Det var alltså en styrgrupp som var utsedd av Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Det är den som har jobbat med ärendet innan det stora beslutet. I den dåvarande När man läser slutdokumentet ser man att av de flottiljer som föreslås är F 7 av avgörande betydelse för utvecklingen av JAS 39 Gripen. F 21 har goda övningsbetingelser och miljötillstånd för tre divisioner, anser man. F 4 har en stor betydelse för att kunna upprätthålla den erforderliga militära infrastrukturen i nedre Norrland. Till detta kommer, skriver man, att flottiljen har miljötillstånd för tre divisioner och mycket goda övningsbetingelser. Östersund har dessutom en utvecklad garnison. F 4 bör behållas, skriver man. De tyngsta argument man har för att bevara F 17 är att flottiljen har långsiktigt goda övningsbetingelser i form av närhet till flygövningsområden. När det gäller luftrumsutvecklingen är förutsättningarna dessutom bättre vid F 17 än vid F 10, säger man vidare. Även miljöförhållandena är bättre vid F 17 än vid F 10. F 17 i Ronneby markerar en tydlig närvaro i södra Östersjön. Detta är alltså utdrag ur skrivningen från Styrgruppen, tillsatt av bl.a. flyggeneralen ÖB Owe I och med det beslut som fattades för ett år sedan, den 19 mars 2000, och som vi talar om så mycket, så är saken klar. Vi var inte nöjda! När det gäller luftförsvaret i Stockholm sade Folkpartiet: Vi anser att nedläggningen av LV 3 i Norrtälje inte är bra. Vi gillade inte heller nedläggningen av Lapplands jägarregemente i Kiruna. Personligen skulle jag naturligtvis inte heller ha velat se att vi lade ned IB 2 i Kristinehamn, men eftersom jag inte är regementskramare så har jag försökt att vara försvarspolitiker i de här frågorna. Jag hävdade därför inte ens IB 2 i Kristinehamn. Jag hoppas att den diskussion som vi för i dag handlar om försvarspolitik. Min nästa rubrik är Gilla läget. Det tycker jag är någonting som är väldigt viktigt. Om vi som politiker har fått vara med och fatta ett beslut som har fått en majoritet så är det vår skyldighet att till de berörda säga: Det här gäller nu! Det måste vi göra även om det inte var just ens eget yttersta önskemål som gick igenom. Det är viktigt att detta sägs - framför allt i försvarsfrågorna - i den här kammaren. Det som man hör när man åker Sverige runt på flottiljer är nämligen: Vi får ju aldrig några klara besked! Vi som sitter i försvarsutskottet kan intyga att det inte är lätt att få klara besked om vad den ena eller den andra sidan vill. Vi förstod naturligtvis att en rundgång skulle komma i gång när detta kom till försvarsutskottet. Under 108 dagar - jag tror att det var Åke Carnerö som sade det - så har det varit mycket ineffektivitet. Vi har inte angett våra ståndpunkter, har det sagts många gånger. Jag kan då titta på alla mina kolleger som sitter i kammaren i dag, inklusive ordföranden, kansliet och alla andra, och fråga: Finns det någon som gång på gång har sagt att vi måste komma till ett beslut, och att beslutet måste bygga på det beslut som vi fattade den 19 mars 2000 när det gäller vilka flottiljer det ska handla om? Det gäller alltså 17, 7, 4 och 21. Styrgruppen med överbefälhavaren och flyggeneralen Owe Wiktorin har sagt att det är de som ska vara skarpa. Tråkigt nog - tycker naturligtvis många - så har Uppsala kommit i kläm. Vi har skrivit i vår folkpartimotion att om det blir annan flygverksamhet som motsvarar detta eller som vidimerar att det finns några skäl att behålla Uppsala så skulle vi kunna ta upp en sådan diskussion. Men något sådant har inte framkommit. Vi anser att det är slöseri för Uppsala att endast flyga skolflyg. Vi tror nämligen att Uppsala ur flygsynpunkt kommer att må ännu bättre om flygverksamheten inte blir kvar på grund av närheten till Arlanda och civila flygmöjligheter. Sådana frågor kommer snart upp i diskussionen. Nu kommer jag till slutsvängen. Den gäller varför Folkpartiet över huvud taget står med på uppgörelsen. Nu kommer det något viktigt, något som jag verkligen hoppas att mina kamrater i utskottet från Moderaterna och Kd står till svars för. Det gäller torsdagen den tredje, när vi ajournerar mötet. Vi ajournerar mötet och träffas. Moderater och kristdemokrater erbjuder en samling för diskussion i sammanbindningsbanan om att vi ska göra en överenskommelse som innebär att all skolverksamhet flyttas till Ängelholm och att hela ärendet går tillbaka till regeringen men återkommer villkorat med att F 10 får all skolverksamhet. Det kom en fråga från Vänsterpartiets Berit Jóhannesson till Åke Carnerö och Olle Lindström, som förde debatten: Innebär det då att det inte blir någon verksamhet i Uppsala? Då säger de, i alla fall som jag uppfattar det: Svaret måste bli ja. Annars hade vi inte kallat dig till detta möte. Även Lars Ångström var med på mötet, och vad jag förstår av Ångströms inlägg i den här debatten står han här och säger att han är både för och emot Uppsala. Han är för tre flottiljer, han är för 10, 7 och 21. Var finns då Uppsala enligt hans uppfattning? Jag tycker att sådant ska vårt tal vara att ja är ja och nej är nej. Allt vad därutöver är, är av ondo. Det gäller även politik i flygfrågan. Folkpartiet ställde då upp. Det gäller att rädda vad som räddas kan i vår egen motion, och i vår egen motion står det: 17, 7, 4 och 21, alltså Kallinge, Såtenäs, Östersund och Luleå. Det är de fyra flottiljerna som i sig också har miljötillstånd både i Östersund och i Luleå för tre flottiljer. Det gör att andra flottiljer naturligtvis kan ägna sig åt exportstöd och utbildning om så blir fallet. Efter att bägaren hade runnit över på torsdagen bestämde vi oss för att för att få så mycket som möjligt av vår egen uppfattning i land ställer vi upp på uppgörelsen. Jag vill här hävda att vi står bakom uppgörelsen. Vi tror att den blir bra för flyget, vi tror att den blir bra för försvaret och vi tror att den blir väldigt bra för Uppsala.

Fru talman! Runar Patriksson har vältaligt berättat för kammaren om skälen till det folkpartistiska ställningstagandet. Jag får ge en eloge till Runar som mycket tidigt i utskottets behandling redovisat den folkpartistiska uppfattningen och också lyckats genomdriva den med hjälp av den här uppgörelsen. Det är en rätlinjighet i politiken som förtjänar en eloge. Resultatet för flygvapnets framtid förtjänar däremot ingen eloge. I stället för ett smalare men vassare flygvapen får vi nu ett smalare men kassare flygvapen, för att citera förre försvarsministern Anders Björck. Den här lösningen klarar inte de två huvudprocesserna; omskolning från Viggen till JAS och reproduktion, dvs. pilotutbildning, av förare. Den riskerar dessutom exportstödskapaciteten. När det gäller frågan om hanteringen av olika alternativ i utskottet står jag inte här och slår mig för bröstet och säger att moderaterna skulle ha uteslutit alternativ X och krävt att alternativ Y skulle genomföras. Självklart har vi prövat alla tänkbara lösningar inom ramen för de förslag som ÖB har redovisat, alltså de sex alternativ som är möjliga att leva med till skillnad från det förslag som Runar Patriksson står bakom. Runar redovisade är jag däremot inte så imponerad av. Styrgruppen var en arbetsgrupp i Regeringskansliet styrd av regeringen. Försvarsmaktens och Överbefälhavarens rena, politiskt ofiltrerade uppfattningar finns redovisade i ÖB:s dokument den 19 maj 1999 - fyra flottiljer inklusive skolverksamhet - och i de sex alternativ som utskottet fått redovisade för sig den 17 april detta år. I alla de alternativen finns antingen Det alternativ som Runar Patriksson nu ställer sig bakom innebär att inga av de grundkraven är tillgodosedda. Det är till skada för försvaret. Det är till skada för flygvapnet.
Fru talman! Det var ju inte direkt några frågor från Henrik Landerholm, utan det var påståenden om vad jag hade sagt. Jag sade att vi bygger på vår motion. Folkpartiet har en motion, Henrik Landerholm. I motionen står det: 17, 7, 4 och 21. Det har vi byggt på, den uppfattning vi har, efter beslutet den 19 mars 2000. Jag hänvisar till styrgruppen, den som var tillsatt av flyggeneralen Owe Wiktorin. Henrik Landerholm hänvisar till armégeneralen, ÖB Johan Hederstedt, som fick tre veckor på sig att försöka komma med ett nytt förslag. Jag har inte hört någon anta något av de sex förslagen. De gjorde ett bra arbete, jag har ingen kritik mot det. Men det fanns ingen möjlighet, inte ens från de partier som beställde utredningen. Kom ihåg att Folkpartiet inte beställde utredningen av ÖB utan bad att den skulle gå tillbaka till regeringen, som hade gjort grundmaterialet. Det var andra krafter som begärde en snabbutredning på tre veckor, det är tydligen det som är det viktigaste i dag. Men ingen kunde anta något av de sex förslag som ÖB presenterade.
Fru talman! Jag har aldrig stuckit under stol med den moderata uppfattningen att alla ÖB:s sex förslag är bättre än det som nu ligger på riksdagens bord. I ett hänseende respekterar jag naturligtvis Runar Patrikssons uppfattning att lagt kort ligger. Men det här är en fråga som vi alltid måste ställa oss i beslutsfattandet: Är beslutet så dåligt att vi ska riva upp det eller kan vi leva med det? Där har Runar Patriksson och jag helt olika uppfattningar beroende på att jag anser att beslutet den 30 mars förra året var dåligt för flygvapnets framtida förutsättningar. Det uppfyllde inte flygvapnets och försvarets grundkrav på en rationell verksamhet, och det var därför nödvändigt att riva upp det. Runar Patriksson tenderar däremot mer att stödja det formella, dvs. att fattade beslut ska gälla - alldeles oavsett hur dåliga de är. Det är ett förhållningssätt som jag förutsätter att Folkpartiet inte är anhängare av på andra politiska områden. I annat fall kommer det inte att bli särskilt mycket av politisk förändring i Sverige med ett ökat folkpartistiskt inflytande över politiken som helhet. Självklart måste dåliga beslut kunna ändras när bättre beslut finns inom räckhåll. Vilka de bättre besluten hade varit finns redovisat både i ÖB:s underlag den 19 maj 1999 och, helt följdriktigt, i det som presenterades den 17 april. Där finns alternativ som samtliga är bättre än det som nu ligger på riksdagens bord. Resultatet av Folkpartiets försvarspolitiska abrovinker i detta skede av processen har blivit något som är sämre än vad det hade kunnat bli. Det har i alla fall jag väldigt svårt att acceptera.
Fru talman! Folkpartistiska abrovinker - jag tycker att det är ofint av Henrik Landerholm att säga så när det i motionen står exakt det som vi nu står bakom frånsett att vi hade möjligheten att diskutera Uppsala. Det kommer inget svar från Henrik Landerholm om den uppgörelse som gjordes den 3 maj och som hade en majoritet i utskottet bakom sig. Moderaterna och Kd lägger då fram ett förslag som innebär att både F 17 och F 16 läggs ned. Jag tycker att man ska lägga korten på bordet och vara ärlig i en sådan här debatt så att man får fram sanningen till dem som är berörda. Det behöver läktaren, protokollet och personalen både i Uppsala och i övriga berörda flottiljer.
Fru talman! Runar Patriksson tar upp det här med att gilla läget, och det är naturligtvis viktigt att göra det. Men om förutsättningarna förändras kan det finnas skäl att undersöka om det finns några andra möjligheter än de föreliggande. Finns det anledning att ompröva ett beslut? I det fallet kom kristdemokraterna fram till att vi ville ompröva beslutet om F 10. Det har bl.a. med de stora investeringarna att göra. Det har också med exportstödet i närtid att göra. Det är väl det viktigaste som jag ser det nu. Till detta kommer naturligtvis flygförarkompetensen. Det var det som gjorde att vi fattade detta beslut. Sedan tar Runar Patriksson upp styrgruppen och det förslag som finns och säger att där var ÖB med. Ja, där var naturligtvis Försvarsmaktens ledning och Försvarsdepartementet med. Men i mitt anförande tog jag upp just frågan om vad det var som hände hösten 1999. Då hände det plötsligt något med F 10, som hade en viktig roll i utvecklingen och som då höll på att investera för fullt. Plötsligt skulle man då i styrgruppen göra ett omtag, som det heter. Man skulle mildra konsekvenserna av en nedläggning och i stället förorda F 17. Vi vet inte vad som hände. Men detta var början på en olycklig serie som vi ser det. Sedan säger Runar Patriksson att ja ska vara ja, och nej ska vara nej. Helt klart ska det vara på det sättet. Om jag har sagt det som Runar Patriksson säger att jag har sagt så står jag naturligtvis för det. I detta exempel fanns F 10 med, och då tror jag att vi i det läget övervägde att i stället för att lägga ned både
Fru talman! Jag är helt övertygad om att Åke Carnerö som är en hederlig man står för vad han sade. Och som jag sade innebar det att Uppsala fick stryka på foten i alla fall. Vi har ju helt olika uppfattningar om södra flottiljen, F 10 och F 17. Det är en folkpartiuppfattning sedan Hans Lindblads tid i slutet av 80 talet och början av 90-talet. Vi har alltid tyckt att den flottilj som ligger i sydöst ligger bättre placerad än den som ligger i sydväst. Och vi har ju Såtenäs åt det hållet, och vi har Östersund i mitten, och vi har F 21 väl placerad i Norrland. Det är ju en fantastiskt fin spridning av dessa flottiljer som vi nu har beslutat om. Och det står i Folkpartiets motion att vi tror att det finns plats på tre-fyra flottiljer. Vi nämner faktiskt också tre flottiljer i motionen. Men att det inom fyra finns plats för både skolor och exportstöd är det ingen tvekan om. Det vågar jag påstå eftersom jag är helt klar över att bägge sidor, både s-sidan som är tung och m och kd-sidan som är tung, vill lägga ned i
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Runar Patriksson. Det förslag som Folkpartiet stöder, alltså det som stöds av utskottsmajoriteten, innebär som jag ser det en befarad flyttcirkus. Då tänker jag naturligtvis på att den grundläggande taktiska utbildningen ska flyttas från Uppsala och att den grundläggande flygutbildningen ska flyttas från Ängelholm. Jag frågade tidigare Tone Tingsgård om de ska finnas på samma ställe, alltså den totala flygskolan, eller på flera flottiljer. Men det är ännu inte utrett. Men om de ska vara på en flottilj så kan ju det innebära att annan verksamhet måste flytta vidare. Jag ser att Runar Patriksson nickar instämmande här. Borde inte pengarna för denna kostnadskrävande flyttcirkus i stället användas för kärnverksamheten när vi nu ser vilka stora besparingar som kommer att drabba Försvarsmakten under andra halvåret? Hur har Folkpartiet råd att satsa på en sådan flyttcirkus, speciellt i nuvarande läge?
Fru talman! Nu kommer ekonomin in i bilden, och då vill jag nog påstå att de siffror som man slänger sig med här i tvåmiljardersklassen inte har utretts. Inte ens de siffror som Åke Carnerö nu anger finns utredda. Det finns väl inte en enda människa som inte tror att nedläggning av två kompletta flottiljer innebär något annat än en ordentlig besparing? Att det finns flyttomkostnader och möjligheter till kostnader för faciliteter som måste byggas ut och byggas om är vi klara över. Men vi har nog alla fått mejl och telefonsamtal och träffat människor från Ängelholmsområdets företag som med glädje ser fram emot dessa fantastiska byggnader som finns där och som kan användas av det civila affärslivet. Tro inte att Sverige består endast av verksamhet i försvarsregi. Jag kan se de stora företagen Volvo, Scania och Ikea. Vilka vill inte in i detta område som ligger i Sveriges mest expansiva område? När det gäller utbildningen är jag mycket glad över utskottets skrivning: "Utskottet ansluter sig till regeringens bedömningar om att kunna samordna delar av den civila och militära grundläggande flygutbildningen och att en samordningsfunktion bör tillskapas med representation ur Försvarsmakten och Trafikflyghögskolan. Utskottet har ingen erinran mot det uppdrag som regeringen avser att ge till Försvarsmakten och Lunds universitet om samordning och samverkan rörande grundläggande civil och militär flygutbildning." Jag har många gånger i utskottet sagt, vilket Åke Carnerö vet, att vi hoppas på utbildning som ligger på F 17 i Kallinge som kan samordnas med Ljungbyhed och med Lunds universitet och Halmstadsskolorna.

Fru talman! Jag ska kortfattat tala om ekonomin i detta beslut men också lite grann om vilka övriga konsekvenser som det får för verksamheten. Henrik Landerholm har ju också redovisat vårt ställningstagande, och jag ansluter mig också till hans yrkande. Beslutet om den militära flygutbildningen som vi ska fatta i dag måste ses som en del i en helhet där såväl verksamhetsmässig som ekonomisk påverkan sker på hela totalförsvaret. Förslaget i betänkandet om flygflottiljfrågan liksom flygutbildningen är resultatet av politiska låsningar och uppgörelser sedan 1996 och 2000 års försvarsbeslut. Enligt min mening är det någon form av socialdemokratisk flumpolitik inom skolan och inom polisområdet och rättstrygghetens område som nu också har överförts till försvars och säkerhetspolitiken under de senaste tio åren. Nedskärningar, nedläggningar och omflyttningar som kräver eller har krävt stora investeringar har lett till att också effekten av det har blivit att vår försvarsförmåga har minskat. Och det beslut som kommer att fattas i dag är också ett steg i den riktningen. skriver man ju klart att vi har brister i vår försvarsförmåga. Men man anser ändå att den är erforderlig. Jag undrar alltid: Vad är den erforderlig till? Vilken försvarsförmåga kan man ha efter att ytterligare nedskärningar nu sker och mycket av det beror på en investeringshysteri. Jag återkommer till detta. Fru talman! Slöseriet med avveckling av färdiginvesterade utbildningsplattformar och sedan investeringar i nya efter förra vårens försvarsbeslut fortsätter nu genom förslaget i detta betänkande. Av fyra flottiljer blir nu inte F 10 i Ängelholm kvar. Sveriges och förmodligen Europas modernaste flottilj ska då läggas ned, och det beslut som fattades tidigare ska förverkligas. Både flygutbildning och övrig verksamhet fungerar utomordentligt bra i Ängelholm, och det blir ett glapp i pilotutbildningen när denna ska flyttas. I stället ska nu investeringar på flera hundra miljoner göras på annat ställe. Och den här investeringshysterin som jag tidigare nämnde ger högre fasta kostnader och tar utrymme av resurserna till utbildningsproduktionen. Det är många människor, anställda inom försvaret men också andra, som frågar sig hur detta kan vara möjligt samtidigt som stora investeringar görs, som man många gånger anser är onödiga, och det inte finns pengar att använda dessa investeringar, alltså till förbands och utbildningsproduktionen. Och så har det varit under lång tid. Tre månader efter 1996 års försvarsbeslut upptäcktes stora underskott. Det var hela tiden besparingar och spardirektiv under åren som gick. Och sex månader efter 2000 års försvarsbeslut blev det ungefär samma förhållande. I dag vet vi, och denna vecka kommer det att bli mer klart, att ytterligare nedskärningar kommer att ske. Här fattar vi alltså ett beslut i dag om flygflottiljerna och utbildningen. Men det måste man också anknyta till helheten. Förutom att det drabbar flygutbildningen drabbas också den dagliga verksamheten, inom flygvapnet och indirekt också inom Försvarsmakten i dess helhet. Det är detta som är det allvarliga. Där har de som står bakom majoritetsförslaget ett stort ansvar. I dag är det nämligen så att man halverar förbandsverksamheten och återkallar redan inkallade värnpliktiga därför att man inte har pengar till verksamheten; detta samtidigt som många frågar sig: Varför gör man då onödiga investeringar? Det finns faktiskt många sådana att redovisa men jag ska inte räkna upp alla dessa. Åtminstone alla ni här i kammaren vet nog vad jag tänker på. Det är så många onödiga investeringar att det tar tid att räkna upp dem. Men faktum är att så här går det inte att fortsätta. Det är det jag menar med att detta är en form av förändring av försvars och säkerhetspolitiken som kommer att leda fel. Därför är det mycket anmärkningsvärt att man gör stora nya investeringar på nya platser i stället för att ta till vara vad vi redan har investerat i. Jag tror att de flesta skattebetalare i vårt land, som ser vad som pågår och som läser om vad som pågår, ändå funderar över vad försvaret och politikerna håller på med. Jag avser då misslyckandet med att lägga ned färdiginvesterade utbildningsplattformar och inte utnyttja dem framåt i tiden. När det gäller JAS-implementeringen, ombeväpning och utbildning, satsade man först på F 7. Sedan kom F 10 och därefter F 16 och F 21. Sist kom F 17. Nu ser vi hur det är. Vi kan alltid diskutera de olika förslag som ÖB har lagt fram och möjligen också försöka kompromissa där men det förslag som i dag ligger är ett dyrt alternativ, och det får påverkan såväl på flygvapnet som på försvaret totalt och utbildningsproduktionen. Med detta, fru talman, har jag alltså sagt att jag instämmer i Henrik Landerholms yrkande.

Fru talman! Det är bra att också Olle Lindström begärt ordet. Vidare är jag väldigt glad över Åke Eftersom Olle Lindström var den andre parten hoppas jag att det också kan klargöras för riksdagen, för protokollet, för åhörarna på läktaren och för personalen att den 3 maj lades ett gemensamt förslag fram av moderater och kristdemokrater innebärande att F 10 Uppsala därmed läggs ned. Det var ett löfte till Vänsterpartiet. Jag hoppas att Olle Lindström är lika ärlig som kd-representanten Åke Carnerö och svarar på den frågan. Det är klart att det för den som bor vid F 21 - med en bana på 4 kilometer som man använder ungefär hälften av genom beslut som tagits här i riksdagen och med möjligheter att utvecklas och inte vara ifrågasatt - är lätt att stå här och prata om regionalpolitik i frågan. Men det gäller faktiskt att se till flygförsvaret i hela Sverige. Ingen kan väl ha någon annan uppfattning än att F 17 ligger på rätt ställe. För påståendet om de pengar, de investeringar, som Olle Lindström och moderaterna hela tiden nämner som onödiga och redan gjorda finns det inget underlag. Ta diskussionen om banor vid andra flottiljer!
Fru talman! Att det är så att vi har investerat mycket i Ängelholm och borde ta till vara det tycker jag att Runar Patriksson också borde kunna erkänna. Oavsett om det gäller Ängelholm eller om det gäller någon annan utbildningsplattform i vårt land borde vi faktiskt använda de investeringar som görs. Det tror jag att också Runar Patriksson innerst inne förstår. När det gäller den 3 maj, som det här pratas om, vill jag säga att vi utgick från en skrivning som kristdemokraterna hade föreslagit. Utifrån den skrivningen blev det ett tillägg som jag också anslöt mig till och som gällde att F 10 skulle vara kvar i en fyrflottiljslösning som regeringen skulle få återkomma med.
Fru talman! Det var halva beslutet. Jag vill också ha vidimerat att det innebar att Olle Lindström som representant för Moderaterna också gav ett löfte till Vänsterpartiet för att få en majoritet i utskottet
Fru talman! Jag har inget minne av en sådan diskussion, utan den diskussion som jag varit med om gällde att vi anslöt oss till den skrivning som Åke Carnerö hade, med tillägget att en fyrflottiljslösning med F 10 skulle vara kvar. Någon annan diskussion är det inte fråga om, och något annat löfte har inte jag gett.

Fru talman! Olle Lindström talar om högre fasta kostnader och tar ännu en gång upp det här med F 10. Som jag inledningsvis sade erkänner jag att en del av investeringarna naturligtvis inte kan användas. Mycket kan dock användas civilt, och faciliteter kommer att flyttas. Jag tror att det också är viktigt att påpeka att det inte är färdiginvesterat vad gäller F 10 och miljön. I ÖB:s förslag fordras det, inför 80-decibelgränsen över 300 miljoner kronor i investeringar på F 10 också. Ska man gå ned ytterligare, till 70 decibel, behövs ännu mer investeringar både för F 10 och, i så fall, för andra flottiljer. Jag vill göra det påpekandet för att det inte ska låta som att allt är klart beträffande
Fru talman! Vad Berit Jóhannesson säger är alldeles riktigt - att på samtliga flottiljer måste man investera mer eller mindre mycket för att klara lägre decibeltal. Det har vi inga delade meningar om. När jag pratar om färdiginvesterat gäller det en färdiginvesterad JAS-flottilj. Att det sedan på samtliga tillkommer investeringar när vi ska ned till 70 decibel - om det nu någon gång blir fråga om 70, i alla fall 80 - vet vi. I det hänseendet skiljer det naturligtvis mellan de olika investeringarna. Men sett till investeringarna som helhet, om valet står mellan F 10 och någon annan flottilj, är det en väsentlig skillnad.
Fru talman! Det är också så att de fasta kostnaderna, t.ex. hyreskostnaderna, är ungefär desamma avseende det förslag som majoriteten nu ställt sig bakom och ett annat förslag.
Fru talman! De olika kalkylerna för de flottiljer som vi nu talar om visar i alla fall att det blir högre fasta kostnader. Gör man en investering på 300 eller 500 miljoner, blir det självklart högre fasta kostnader. Just för Försvarsmakten blir det kanske inte så stor skillnad men för skattebetalarna blir det en väldigt stor skillnad. Både Berit Jóhannesson och jag har väl som politiker ett ansvar även gentemot våra skattebetalare - alltså inte enbart gentemot Försvarsmakten och flygvapnet. Det är väl självklart att vi alla känner ansvar för vad vi använder pengarna till. Det är väl inte så gott om pengar att vi kan investera hur som helst för att sedan, som t.ex. Runar Patriksson gör, säga att Volvo, Ikea och alla som redan har lokaler på andra håll skulle vilja in överallt. Så är det inte.

Fru talman! "Vi vet precis vad vi fattar beslut om, vi fattar beslut om att behålla de här fyra flottiljerna, inklusive Kallinge, och det vet vi precis. Vi lägger ned F 16, det vet vi också, vi vet precis vad vi gör." Så tvärsäkert uttalade sig min kollega i försvarsutskottet, Christer Skoog, i SVT:s Aktuellt den 4 maj i år. Jag är inte alldeles säker på att detta är ett av Christer Skoogs mer genomtänkta uttalanden, inte om man betänker att den lösning som en försvarsutskottsmajoritet lyckades pussla ihop helt på egen hand i nattens sena timma inte är ekonomiskt beräknad. Det enda vi vet är att såväl flygförarutbildningen i Ängelholm som i Uppsala läggs ned. Därmed är egentligen hela flygfrågan tillbaka på ruta 1. Trots halveringsbeslutet i mars i fjol står Försvarsmakten ånyo inför nya ekonomiska problem. Ett underskott som närmar sig miljardklass är att vänta i år. Ändå är regeringen och Centern, med benägen hjälp av Vänstern och Folkpartiet, beredda att driva igenom ett flygförslag som är både dyrt och dåligt. Extrakostnader på mellan 500 och 1 500 miljoner kronor är att vänta bara föra att politisk prestige får råda över sunda förnuftet. Nu belastar detta visserligen inte Försvarsmaktens budget, annat än indirekt i form av hyreskostnader. Det är ju Fortifikationsverket som står för byggkostnaderna. För allmänheten, som ytterst är våra uppdragsgivare, kvittar det nog vilket konto i statsbudgeten som belastas. Det blir en onödig extrautgift, och någon måste betala - i det här fallet skattebetalarna. Fru talman! Det man kan konstatera efter den segdragna behandlingen i försvarsutskottet av försvarets flygutbildning är att det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 30 mars 2000 var ett helt felaktigt beslut. På olika sätt påpekade kristdemokraterna då att den s.k. styrgruppens rapport, som vid det tillfället låt till grund före regeringens proposition, ur metodologisk synvinkel var mycket oprofessionell till sitt utförande, även om Runar Patriksson har lyft upp den på en piedestal i dag. På många områden saknades en rimligt trovärdig faktaredovisning, något som man som politiker kan kräva av varje utredning som ska ligga till grund för ett beslut i riksdagen. I de riktlinjer som regeringen gav till gruppen, dvs. till styrgruppen, påpekades att varje enskilt förändringsförslag skulle leda till lägre utgifter samtidigt som kostnader för nyinvesteringar och omlokaliseringar skulle undvikas. Men några ekonomiska beräkningar fanns inte att tillgå vid det tillfället beträffande drifts och underhållskostnader och eventuella investeringskostnader. Det enda vi fick veta då var att förslaget var en helhetslösning som rymdes inom den ekonomiska ram som Socialdemokraterna och Centern gjorde upp om i förra årets försvarsuppgörelse. I dag kan vi se några av de ekonomiska konsekvenser som förra årets beslut inneburit, nämligen ett hål på ca 700 miljoner kronor för föregående år och ungefär lika mycket för innevarande år. Det har i sin tur inneburit att mycket av det krympta försvarets verksamhet måste dras ned i form av minskat antal övningar och minskat antal intagningar av värnpliktiga. Kan försvaret inte öva de värnpliktiga och de anställda, inte underhålla sin materiel, inte klara målsättningen "ett vasst försvar" kan inte heller de internationella åtagandena verkställas i den omfattning som utlovats. Finns inte tillräcklig övningstid finns inte heller de välutbildade militärer som vi vill sända ut till internationella uppdrag för att förebygga konflikter och bygga upp länders infrastrukturer. Fru talman! Att i det läget envist och oresonligt hålla fast vid ett av de sämsta besluten vid förra årets försvarsbeslut, nämligen att lägga ned F 10 i Ängelholm, är minst sagt ansvarslöst. Jag anser att regeringen borde vara villig att ändra åtminstone ett av sina felaktiga beslut, när det nu finns möjlighet till det. Det skulle kunna ge en positiv signal till det svenska folket. Grundfrågan som försvarsutskottet hade att ta ställning till i höstas som en konsekvens av det stora grundorganisationsbeslutet som riksdagen fattade i mars 2000, då F 10 formellt lades ned och armén mer än halverades, var den framtida lokaliseringen av Krigsflygskolan, inte hur flottiljorganisationen skulle se ut. Men att frågan kom upp igen är en konsekvens av Socialdemokraternas och Centerns uppgörelse med Vänsterpartiet - en uppgörelse som har fått många negativa konsekvenser för vårt försvar. Krigsflygskolan är djupt olyckligt för Försvarsmakten. Nyckelpersonal med dyrbar specialistutbildning kommer att lämna flygvapnet, samtidigt som investeringar i halvmiljardklassen går till spillo. Till de stora förlorarna hör alla Sveriges skattebetalare som under många år har investerat i flottiljen i Ängelholm och som nu måste betala åtskilliga hundra miljoner i motsvarande investeringar på andra orter. Jag kan inte se annat än att det bara finns förlorare i utskottsmajoritetens förslag till ny flottiljorganisation för flygvapnet. Det enda omdöme som jag har hört om det förslag vi nu diskuterar är att det är det absolut sämsta förslaget som man kan tänka sig när det gäller flygvapnet och försvaret. Jag har inte hört något positivt om det. När försvarsutskottet efter mer än ett år av utredande och diskussioner äntligen är redo att ta ställning i frågan om den framtida militära flygutbildningen väljer en utskottsmajoritet ett alternativ som utesluter de båda flottiljer där sådan utbildning bedrivs i dag, F 10 i Ängelholm och F 16 i Uppsala. Det är så utopiskt ofattbart att det är svårt att tro att det är sant. Fru talman! Den utskottsuppgörelse som vi nu diskuterar innebär i princip att flottiljbeslutet från i fjol delvis bekräftas genom att nedläggningen av F 10 står fast, samtidigt som marsbeslutet justeras i enlighet med ÖB:s förslag från maj 1999 beträffande antalet flottiljer i och med att även Uppsala läggs ned. Ursprungsfrågan - Krigsflygskolans lokalisering - är dock lika olöst som för ett år sedan. Kristdemokraterna har hela tiden försökt att vara pådrivande i utskottet när det gäller förslag som omfattar F 10 och Krigsflygskolans fortsatta placering i Ängelholm. Detta arbete resulterade bl.a. i att det fanns ett majoritetsförslag till förmån för F 10 torsdagen den 3 maj. Mindre än 24 timmar senare hade Socialdemokraterna och Centern lyckats att få Vänsterpartiets och Folkpartiets stöd för ett eget kompromissförslag. F 10:s öde var därmed beseglat. Fru talman! Att Vänsterpartiet till slut skulle falla till föga för regeringens inviter var kanske inte så oväntat. Att däremot Folkpartiet skulle ställa upp på förslaget kan jag, trots Runar Patrikssons engagerade försök att motivera det, ändå inte riktigt förstå. Det måste finnas någon hund begraven någonstans. Det skulle vara intressant att i så fall få veta var den ligger. Det skulle också vara intressant att få veta vilka de underliggande, verkliga argumenten är som ligger bakom Folkpartiets ställningstagande. En sak är säker: Det handlar knappast om att leva upp till den egna devisen om ett försvar som är "smalare men vassare". Tvärtom blir det kassare, som vi har fått höra här tidigare. Fru talman!

Fru talman! Enligt Margareta Viklund hade jag hållit ett engagerat tal och satt något förslag på en piedestal. Det har jag inte gjort. Jag har lagt fram ett förslag som följer den motion som partiet har väckt till propositionen. Motionen innehåller ett förslag om fyra flottiljer. Vi skriver också om exportstöd och utbildning. Vi har i stort sett inte ändrat någonting. Vi vet att vi har olika uppfattning om F 10 och F 17. När det gäller Uppsalafrågan har vi varit resonerande i motionen, och det var efter den 3 maj. Jag hoppas att också Margareta Viklund står bakom det som Åke Carnerö sade, att den uppgörelse som fick en majoritet i utskottet den 3 maj innebär en nedläggning av flottiljen i Uppsala till förmån för F 10. Jag har full respekt för kristdemokraternas uppfattning om F 10, men jag delar den inte. Det finns inga hundar begravna här. Det är en strikt och rak politik som vi har fört sedan slutet av 1980-talet och fram till beslutet 1996. Den politiken följer vi upp även i besluten 2000 och 2001. När det var kört med flottiljen i Uppsala gällde att rädda så mycket som möjligt av vår egen motion, och det tycker jag att vi har lyckats med. Tycker Margareta Viklund det?
Fru talman! Runar Patriksson, när det gäller detta med begravda hundar kanske vi skulle kunna gräva tillsammans lite grann här utanför efter den här sessionen för att se om vi kan hitta hunden någonstans. Det skulle vara intressant. Jag har mina farhågor. När det gäller att sätta styrgruppens förslag på en piedestal hade Runar Patriksson med sig en skrift som han läste ur om vad man utgick från för direktiv och vilka människor det var som hade ställt sig bakom den. Enligt Runar Patrikssons bedömning var det väldigt högt uppsatta personer. Det var det också, så det var väl att sätta upp det på en piedestal. Så uppfattar jag det i alla fall. När det gäller ställningstagandet, som var den tredje frågan, vet vi hur situationen har varit i utskottet. Vi har ju suttit där båda två. Vi vet hur diskussionerna, eller icke-diskussionerna många gånger, har varit. Vi vet också vilka utgångspunkter vi har haft. Vår utgångspunkt har hela tiden i diskussionen varit den motion som vi har väckt och som också har blivit en reservation.
Fru talman! Boken jag läste ur och citerade är alltså propositionen från regeringen, som med sina egna ord beskriver hur styrgruppen sattes till. Jag vill med dessa ord säga att den hade lika stor legitimitet, och kanske ännu större, än den som på tre veckor fick kd:s och moderaternas uppdrag att lägga fram ett nytt förslag med sex olika punkter, som fortfarande ingen har sagt var bra. Ingen har lagt fram något av dessa förslag. Det var det som det handlade om. Sedan kan vi mycket gärna gräva efter hundar tillsammans. Nu är jag lite rädd för hundar, men å andra sidan vet jag inte om att det finns några sådana i det här sammanhanget, så jag ställer gärna upp och gräver efter hundar när den här debatten är över.
Fru talman! Jag hoppas att hundgrävningen kanske kan betyda att vi gräver ned hundarna extra djupt när vi har fått upp dem. När det gäller det underlag som Runar Patriksson använde sig av och jämförde med ÖB:s förslag som vi hade att diskutera tog vi från kristdemokraternas sida oerhört seriöst på ÖB:s förslag. Vi diskuterade också dessa och hade gärna velat se en ytterligare fördjupad diskussion kring dem.

Fru talman! I betänkandet FöU2 har jag ett särskilt yttrande där jag förklarar varför jag inte kan ställa mig bakom det förslag som läggs fram här. Anledningen är att förslaget bygger på beslutet den 30 mars 2000 om nedläggning av F 10, ett beslut som vilar på oriktig grund. Därför deltog jag inte i beslutet, och som en följd av det deltar jag inte heller i detta beslut. Riksdagen skulle i dag ha fattat beslut om flygutbildningen, ett ärende som utskottet har arbetat med under hela vintern. Problemet är bara att frågan om flygutbildningen och flygskoleverksamhetens lokalisering inte har hunnits med. Den fråga som dagens beslut egentligen skulle gälla har skjutits på framtiden. Försvarsutskottet begärde och fick en utredning om ÖB:s syn på den framtida grundorganisationen i flygvapnet, eftersom det ansågs att det fanns ett behov att diskutera detta i sammanhanget. ÖB förordade en grundorganisation med fyra flottiljer och lämnade sex förslag till acceptabla lösningar, varav de flesta innehöll F 10 eller F 16 eller båda. Den högste ansvarige tjänstemannen inom försvaret tycker alltså inte att det är fel att diskutera frågan om att ha kvar F 10 eller ej. Där finns ingen låsning, Runar Patriksson som uttalar sig så varmt om auktoriteter i försvaret, för att diskutera en ändring av ett dåligt förslag. Nu har en majoritet i utskottet, bestående av Vänstern, Folkpartiet, Centern och mina socialdemokratiska partivänner, föreslagit att båda de flottiljer som har varit flygvapnets viktigaste ur personalrekryteringssynpunkt och när det gäller modern utrustning ska läggas ned. Om man har en svår ekonomisk situation, som vi vet att vi har, och man ska ha fyra flottiljer som mål, kanske tre, är det väl väldigt konstigt om man inte behåller de två flottiljer som är de bästa, som kan rekrytera personal och som har fått en investering som skulle kunna fungera i många år framåt. Jag tror inte att många kan ställa upp på att det är en lämplig lösning att lägga ned dessa två. Regeringen har inte kunnat få majoritet för sin proposition om flygskolans lokalisering. Det enda som har varit riktigt klart är att flygutbildningen absolut inte kan ligga där den ligger, i synnerhet inte med det här förslaget som innebär att man lägger ned båda de flottiljer där flygskolan i dag är lokaliserad. Fru talman! De rådande problemen är en följd av beslutet om det framtida flygvapnet som fattades i mars 2000. Det blev mycket kontroversiellt och har därför ifrågasatts.

F 4 och F 17 lades då tillbaka i förslaget. Försvarsmakten markerade dock att man ur försvarspolitisk synpunkt ansåg att F10 skulle vara kvar. Motivet "regionalpolitik" ändrades samma eftermiddag till att luftrummet på F 10 långsiktigt skulle vara sämre än på Kallinge. Detta nedläggningsförslag utlöste en häftig debatt i hela landet. Den avgörande beslutprocessen i riksdagen utsattes också för påverkan från försvarsledningens sida. Det är dessa egendomligheter som har gjort att beslutet ifrågasatts. Ansvariga politiker har naturligtvis också svårt att acceptera att nya investeringskostnader och kostnader för effektivitetsförluster i onödan belastar försvarets ekonomi. De vill använda gjorda investeringar och behålla F 10 och flygskolan, som är i full funktion och där handlingsfrihet därigenom fortfarande finns. Försvarets ekonomi är redan mycket dålig. Enligt ÖB fattas 1,4 miljarder för att driva den reguljära verksamheten. Därför kommer man att tvingas skicka hem en betydande del av de värnpliktiga innan de slutfört sin värnpliktsutbildning. Till detta kommer att försvarsbudgeten de två närmaste åren ska minskas med 8 miljarder. De som nu har initiativet i försvarsfrågan, Folkpartiet och Vänstern, är de som brukar bjuda under varandra när det gäller minskade anslag till försvaret. De har konstigt nog nu råd att investera i en ny JAS flottilj och en ny flygskola, inklusive effektivitetsförluster, till ett pris av uppskattningsvis 1,5 miljarder och att kasta 800 miljoner för gjorda investeringar i sjön. Fru talman! Jag påpekade i kammaren den 19 mars 2000 att beslutet som då skulle fattas skulle komma att vila på felaktig grund. Luftrummet i Ängelholm sades vara sämre än i Kallinge. Inget underlag som visade att det skulle vara så presenterades. Det motsades däremot i remissyttrandet från Luftfartsverket, som är ansvarig myndighet, inför den nu aktuella propositionen. Luftfartsverket angav att man vid två tillfällen inför utskottet redovisat att det inte fanns någon skillnad mellan de aktuella flottiljerna när det gällde luftrummet. Ändå tas detta upp igen som skäl för att lägga ned F 10. Då samma felaktiga underlag används denna gång också kan jag naturligtvis inte ställa mig bakom det här beslutet heller. Jag kan inte ställa mig bakom att gjorda investeringar för F 10 och flygskolan inte ska användas, utan att nya investeringar ska göras någon annanstans. Därigenom kan jag inte heller acceptera nedläggningen av F 10 och flyttningen av flygskolan därifrån. Nu har jag deklarerat min ståndpunkt. Om jag ändå på grund av interna regler tvingas att rösta ja eller i bästa fall kan avstå från att rösta vill jag bara understryka att jag menar nej.

Fru talman! Jag skulle kanske inte begära replik, men eftersom jag nämnts vid namn som någon som är ledande i den här frågan vill jag tillbakavisa det. Vi har en enda liten röst. Men vi har en motion och vi har en åsikt. F 10 och F 17 har för Folkpartiet aldrig varit något problem. När vi säger att vi ska satsa på att bygga om beror det på att vi har sagt att vi aldrig skulle ha satsat på F 10 i Ängelholm. Vi kan i protokollet följa uttalanden från två företrädare för Folkpartiet före mig. Vi har hela tiden ansett att F 10 ligger på fel ställe och att rätt plats i södra Sverige är i Kallinge. Karin Wegestål sade också att jag hänvisar till höga potentater. I det här fallet råkar både flyggeneralen och armégeneralen ha samma uppfattning som jag och Folkpartiet.
Fru talman! Jag förstod nog inte riktigt frågan. Men jag ville jämföra med att Patriksson inte tycker att det har någon betydelse att vår nuvarande ÖB tycker att man mycket väl skulle kunna diskutera ett dåligt förslag från tidigare. Däremot har Patriksson mycket stort förtroende för de som tidigare hade ansvaret.

Fru talman! Som så många andra i den här salen ser jag med tillförsikt fram emot att vi kommer till ett beslut i den här utdragna frågan. Att beslutet i stort sett sammanfaller med vad riksdagen sade redan för 14 månader sedan gör inte saken sämre. Men nu blir beslutet tydligare. I den delvis upphetsade debatt som föregått beslutet har det ibland framställts som att det skulle råda jättestora motsättningar mellan ÖB, riksdagen och Försvarsdepartementet och att den ena parten skulle vara okunnigare och mer inkompetent än den andra. Jag menar att detta är fel. Det kan självfallet finnas spänningar mellan olika beslutsnivåer och delade meningar. Men jag tror mer att det beror på att vi har olika ansvarsområden och att vi därmed kan komma fram till olika bedömningar, inte att skillnaderna skulle bero på brist på kompetens. För riksdagens del har vi självfallet som huvuduppgift att göra en säkerhets och försvarspolitisk bedömning och därmed noga lyssna till vad ÖB och Försvarsdepartementet har att anföra i frågan. Därutöver har riksdagen självfallet det yttersta bevillningsansvaret, vilket ska ställas mot andra angelägna uppgifter i samhället. Sedan kan det tillkomma överväganden om miljö, risker, samhällsekonomiska hänsyn och liknande relevanta synpunkter. Till dem som nu raljerar över det förslag som vi har att fatta i dag och kallar det för hemsnickeri och liknande skymford vill jag bara säga att detta nog är det mest grundligt genomarbetade förslag som riksdagen har haft att ta ställning till de senaste åren. All flygexpertis som finns i det här landet har fått komma till tals. Jag skulle tro att samtliga partigrupper gjort besök på samtliga flygflottiljer i landet och haft dialog med de berörda. Vi har gjort det och jag tror att de andra också har gjort det. Naturligtvis har utskottet och partigrupperna fått höra olika synpunkter, och visst kan det slutliga beslutet ha brister. Men ingen kan påstå att flygfrågan inte är grundligt beredd. Jag har också några kommentarer till våra slutliga överväganden. Ekonomin har Berit Jóhannesson grundligt gått igenom och jag instämmer helt och fullt. När vi för ett och ett halvt år sedan började ta tag i det här försvarsbeslutet ordentligt vände vi oss till riksdagens utredningstjänst för att få reda på hur mycket de olika förbanden kostade. Då fann vi att det dyraste i Sverige var F 16. Det kostade 929 miljoner per år. Det redovisade året hade man överskridit budget med 100 miljoner. Det näst dyraste var F 10 i Ängelholm. Det kostade det året 741 miljoner. I de 741 miljonerna ingick 40 miljoner för flygskolan. För övriga flottiljer låg kostnaden på ca 450 miljoner per styck, så det är en mycket dyr verksamhet vi pratar om. Därför är varje flottilj mycket viktig. En flottilj mindre gör ungefär 1⁄2 miljard i besparingar. Det är självfallet inte konstigt att man för skattebetalarnas räkning tittar lite extra noga på de dyraste förbanden. Allra helst som målsättningen sades vara att vi skulle spara pengar. För F 16:s del fanns det en förklaring. Man har också mycket annan verksamhet. Man är ett konglomerat av olika skolor och aktiviteter. Man har dessutom väldigt många yrkesofficerare, över 540 stycken, varav en del kanske sitter på vår läktare i dag. Även efter det beslut vi ska fatta i dag kommer de flesta arbetstillfällena att bli kvar i Uppsala. Det gäller enbart den militärt flygande verksamheten. Det tycker jag att vi är skyldiga att göra. Bägge två var viktiga hur personalförsörjningssynpunkt, sades det. Och det var riktigt i så motto att nyrekryteringen är mycket god på dessa platser. Samtidigt fann vi att avgångarna var väldigt stora just på F 10 och F 16. Där fanns närheten till det civila flyget, närheten till en bra arbetsmarknad osv. Om man samtidigt betänker att varje pilot kostar ca 5 miljoner att utbilda är det tveksamt om en hög omsättningshastighet är en fördel. Både F 10 och F 16 har klara bullerproblem, i varje fall om man ska bedriva JAS-verksamhet. Problemet blir självfallet större i en storstad som 100 000 invånare går igenom framstår det som klart olämpligt att förlägga JAS-verksamhet till Uppsala. Enligt detta hårda krav skulle så många som 29 000 invånare hamna under bullermattan, enligt Försvarsmaktens egna beräkningar. Tidigare beräkningar från Försvarsmakten visar på upp till 750 miljoner kronor i kostnad för bullerisoleringar vid det decibeltalet. Det är inte realistiskt i dag, men det är ett önskemål från EU:s sida att vi ska komma dithän. Senare har Försvarsmakten kommit med nya beräkningar, där man har kommit fram till lite bättre siffror. Men det har varit så mycket siffror att man får ta dem för vad de är. Oavsett det är det ett bullerproblem som vi inte kommer förbi. Sedan är frågan vem som ska betala. Det finns de två alternativen. Överljudsproblematiken är alltså ett av huvudskälen till att vi anser F 16 som olämplig för JAS Vänsterpartiet är inte ensamt om att anse att ett eventuellt exportstöd kan drivas inom de fyra flottiljer som det nu ska fattas beslut om. Även Berit Jóhannesson har tagit upp att vi t.ex. har resurser på Vid behov kan det kompletteras med andra flottiljer. Det klaras inom fyraflottiljsramen, utan problem. När det gäller Sydafrika blir det inte, som sagt var, klart med utbildningen förrän 2006. Jag ska slutligen ta upp riskproblematiken, som är klart större vid F 16 och F 10 med närheten till de stora flygplatserna Arlanda och Kastrup. Att dra i gång verksamhet med helt oerfarna elever och brist på erfarna flyglärare på F 16 i Uppsala måste betraktas som klart olämpligt och oansvarigt. Riskfaktorn är således ett av huvudskälen till att vi tycker att det är olämpligt med en grundläggande flygskola på F 16. Den grundläggande flygskolan kräver mycket mer försiktighetsåtgärder än grundläggande taktisk utbildning, som sker med redan utbildade förare. F 16 självfallet F 10 vara det bästa alternativet - det är ingen tvekan om det. Men i dagens läge är det bästa att lägga ned bägge flottiljerna. Att nu börja riva upp ett 14 månader gammalt riksdagsbeslut skulle vara omdömeslöst.

Fru talman! Stig Sandström sade på slutet att det skulle vara omdömeslöst att riva upp beslutet om F 10. Jag skulle vilja få ordet "omdömeslöst" i det här sammanhanget lite mer utvecklat. Vad menar Stig Sandström egentligen? Vore det egentligen inte ett tecken på gott omdöme att riva upp ett felaktigt beslut?
Fru talman! Jag vill bara säga att beslutet är fattat sedan 14 månader tillbaka. Vi har beslutat om nedläggning av F 10. Det var ett helt annat läge innan vi hade fattat beslutet, och när vi nu en gång har fattat det skulle det ställa till stor skada att riva upp det. Det beslut som ligger just nu är det som gör minst skada i verksamheten. Det är egentligen bara en upprepning av gällande tidigare beslut. Det måste väl var och inse. Eller ska vi börja om igen? Ska vi lägga ned F 17 och lägga ned Östersund? Det är bara att titta på vad som har hänt i debatten på sista tiden.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att förstå det inlägg som Stig Sandström nu gjorde, att det skulle vara helt felaktigt, eller helt omdömeslöst - vilket ord som nu användes - att riva upp det beslut som är 14 månader gammalt. Det är beslutat att F 10 ska läggas ned. Ja, men den är icke nedlagd. De investeringar som är gjorda används där varje dag, och de kommer att användas ända fram till den dag den läggs ned, nämligen den sista december 2002. Det vore väl ett stort och gott exempel på ett gott omdöme om man nu rev upp det beslutet och tog vara på vad den flottiljen står för, när det gäller investeringar, kvalitet, exportstöd, utbildning och allt möjligt annat. Någonting som är omdömeslöst är att lägga ned denna flottilj när skattebetalarna har betalat in hundratals miljoner kronor för att just satsa på den. Jag kan inte förstå Stig Sandströms resonemang här, och jag tar helt avstånd från det.
Fru talman! Skillnaden mellan Margareta Viklund och mig är att jag tar ansvar för de beslut vi fattar. Jag talar om vilka vi lägger ned, och jag talar om vilka vi behåller. Margareta Viklund talar sig varm för F 10. Liksom övriga i kd och Moderaterna kryper hon i busken och vill inte tala om var man vill lägga ned. Vill Margareta Viklund lägga ned F 16, F 4 eller någon annan? Man måste tydligt säga det. Kan man inte göra det tycker jag att man är omdömeslös - ursäkta uttrycket.

Fru talman! Ärade åhörare! I Uppsala har vi en sångkör som jag skulle tro att många av er har stiftat bekantskap med, OD, Orphei Drängar. Just i vårens tid hör man deras sånger extra starkt i Uppsala med omnejd. Till deras repertoar hör också Gluntsånger. Uppsala är bäst är en av mina favoriter. Uppsala är bäst. I den kören instämde även ÖB när det gäller dagens ärende om Flygskolans placering. Uppsala är bäst. Det var den ursprungliga propositionens mening, som Centern och Socialdemokraterna stod bakom i försvarsutskottet. Personligen anser jag det fortfarande, så även Centerpartiet och Socialdemokraterna. Man säger ju att det förslag som ligger i dag är det näst bästa. Jag tvingas konstatera att de andra partierna här i riksdagen inte delar den åsikten. Jag tvingas också konstatera att om ett förslag ska gå igenom här i riksdagen måste det finnas en majoritet för förslaget. Trots att det är säkerställt av bl.a. ÖB:s utredning att Uppsala är bäst fick inte det gehör i försvarsutskottet. Över det är jag väldigt förvånad. I Uppsala finns alltså den bäst skickade flygflottiljen, färdig att ta emot den framtida flygförarutbildningen. Till det säger majoriteten i försvarsutskottet nej. Det är inte bara jag som har svårt att acceptera det. Tyvärr tror inte jag att det blir någon ändring här i riksdagen heller, även om jag önskar det. Det mest sannolika är väl, enligt vad jag kan läsa av de senaste dagarnas meddelanden och uttalanden och vad jag har hört i dag, att vissa partier fortfarande är väldigt överens om vad man är emot men inte om vad man är för. Blir det på det sättet att man inte får någon annan möjlighet för Uppsala anser jag att man måste våga se och även lyfta andra möjligheter för Uppsala, som har goda förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter. Om det inte blir en militär flygplats och marken och banorna ändå ska vara kvar som en reserv i händelse av att det säkerhetspolitiska läget skulle bli försämrat för Sverige bör man ta till vara den resurs som finns. Det finns personella resurser, det finns mark och det finns byggnader. Med det förslag som läggs här i dag får inte Flygskolan och flygförarutbildningen någon säker lösning. Osäkerheten består, bl.a. för de människor som arbetar med det här. Jag tycker att det är lite märkligt att man bara pratar som om det skulle bli krig, men inte särskilt mycket om det fredsbevarande och den krishantering som försvaret också har uppgifter för. Än har inte sista flygplanet flugit på F 16, men det kanske kan bli civila, mindre plan i framtiden om vi inte mot förmodan får en annan lösning här i riksdagen med Flygskolan placerad på F 16. Uppsala är bäst. Fru talman! I mars månad förra året fattade riksdagen beslut om att flygförarutbildningen skulle ses över. I över ett år har Moderaterna haft chansen att ta kontakter eller helt enkelt ställa upp på Centerpartiets och Socialdemokraternas förslag att förlägga Flygskolan till Uppsala. Om man hade ställt upp på det hade det varit ordnat. Då hade vi haft en lösning för flygförarutbildningen också. Men man tog inte ställning. Henrik Landerholm, ordförande i utskottet, säger i dag att han inte vill låsa sig och att det låser lösningar. Men det är ju precis det han har gjort. Han har låst hela denna bit för F 16. Moderater från Uppsala får ursäkta mig, men den aktivitet som ni har visat med annonser, namninsamlingar och debattartiklar känns helt oseriös. Den aktivitet som moderaterna har visat i Uppsala de senaste veckorna kan ge en oinvigd uppsalabo intrycket att detta är en helt ny situation. Inte med ett ord har ni talat om att moderaterna i försvarsutskottet inte delar er inställning. Inte med ett ord har ni i annonser, t.ex., talat om att vi tog nedläggningen av JAS förra året. Det finns också en farhåga om att moderaternas agerande i Uppsala har inneburit att andra partier har intagit en mycket prestigeladdad ställning. Därmed vägrar man att i sista stund ändra sin inställning och på fullaste allvar inse att Uppsala är bäst.

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag betänkandet Den militära flygutbildningen m.m. Svensk försvarspolitik blir alltmer obegriplig. Beslut om nedläggningar saknar rim och reson. För en utomstående betraktare är det svårt att begripa vad regeringen vill med det svenska försvaret i allmänhet och Flygvapnet i synnerhet. Jag som flygvapenanställd måste ställa mig följande fråga: Hur kunde regeringen lägga fram en så korkad proposition utan att först ha undersökt om man hade en majoritet i Sveriges riksdag? Detta är för mig obegripligt. Ordet långsiktighet verkar vara ett helt okänt begrepp hos majoriteten i försvarsutskottet. En majoritet i försvarsutskottet har lagt fram ett förslag om Flygvapnets framtid som innebär att riksdagens beslut om att lägga ned F 10 i Ängelholm den 31 december Beslutstexten anger även att inte heller annan flygverksamhet vid nedlagda F 16 är långsiktigt lämplig. Alltså är inte pilotutbildningen lämplig att ha där. Kvar blir flygflottiljerna F 4 i Östersund, F 7 i Såtenäs, F 17 i Kallinge och F 21 i Luleå. Utskottet anser också att Försvarsmaktens samlade flygutbildning - såväl GFU som GTU - ska förläggas till någon eller några av de kvarvarande flottiljerna. Ändå är det så, fru talman, att all försvars och flygvapenexpertis är enig om att ett beslut att lägga ned både flygutbidningarna i Ljungbyhed och Uppsala är förödande för Flygvapnet och skadar dess framtid. Det är skrämmande hur majoriteten i försvarsutskottet behandlar Flygvapnet och de flygvapenanställda. Generalinspektör Mats Nilsson uttrycker sina farhågor i ett pressmeddelande och frågar sig om det verkligen inte finns något annat möjligt alternativ. Min fråga till majoriteten här i riksdagen är denna: Ser ni ingen möjlighet till ett bättre förslag än vad betänkandet anger? Fru talman! Förslaget i betänkandet är det absolut sämsta och dyrbaraste förslaget. Att Tone Tingsgård och socialdemokraterna väljer att kalla betänkandet förslag det näst bästa är oerhört märkligt och obegripligt för oss som är anställda i Flygvapnet. Om förslaget antas kommer det att innebära en merkostnad för Flygvapnet på ca 1 miljard kronor - 1 miljard som i stället och mycket bättre skulle ha kunnat användas i vården, i skolan och i omsorgen. Tidigare gjorda investeringar och anpassningar är bortkastade med detta förslag. Det förslag som finns nu om att lägga ned bl.a. F 16 är i grunden Vänsterpartiets förslag, som nu verkar drivas igenom med hjälp av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Det känns inte minst ur ett historiskt perspektiv märkligt att det är Vänsterpartiets idéer som är tongivande i svensk försvarspolitik. Jag kan se att socialdemokraterna drar vagnen med Vänsterpartiet på vagnen. De anger färdriktningen, medan företrädare för Centern och Folkpartiet snällt sitter på vagnen. Om någon, fru talman, hade talat om för Tage Erlander, Per Albin Hansson, Bertil Ohlin och Gunnar Hedlund att Vänstern skulle styra svensk försvarspolitik år 2001 skulle de inte ha trott sina öron. Att Centerpartiet förnöjt sitter på vagnen har vi lärt oss att leva med, men att nu även Folkpartiet hoppat på vagnen, som är en katastrof för Flygvapnet, är mer märkligt. Ledande socialdemokrater beskyller kristdemokraterna och moderaterna för den uppkomna situationen med motiveringen att vi skulle ha kunnat stötta propositionens förslag redan i januari. Det är ett oerhört märkligt synsätt, eftersom socialdemokraterna själva inte i något läge i utskottet varit ett dyft intresserade av att ens lyssna på oss. Detta om något är att bjuda med armbågen. Regeringen använder sig av exakt samma politik och taktik som biltillverkaren Henry Ford använde sig av. När folket frågade efter andra färger på en Fordbil svarade Henry Ford så här: Välj vilken färg du vill på bilen, bara den är svart. Det är så socialdemokraterna bjuder in oss att diskutera den framtida försvarspolitiken. Jag vädjar framför allt i första hand till socialdemokraterna. Besinna er! Ni har två timmar på er före voteringen. Välj inte det absolut sämsta alternativet för Flygvapnet. Det måste finnas något bättre alternativ. Just nu verkar det som att en väpnad konflikt är långt borta för Sveriges del. Tur är väl det, för obegripliga försvarsbeslut försämrar gång på gång den svenska försvarsförmågan. Fru talman! Jag ställer upp på den reservation som Åke Carnerö har framfört här tidigare.
Fru talman! Med den reservation som finns från kd når kd inte särskilt långt. Med de goda intentioner som jag tyckte att jag hörde att Erling Wälivaara hade när det gäller att göra någonting bra når ni ingenstans. Då frågar jag mig varför inte kd stöder den ursprungliga propositionen. Varför litar man inte på ÖB:s utredning? Att man inte litar på socialdemokraterna kan jag ha en viss förståelse för, men varför litar man inte på ÖB:s utredning? Varför släpper man inte prestigen och tar chansen i dag? Det är 1 timme och 40 minuter kvar till votering, och den tiden har ni på er.
Fru talman! Jag tycker inte att man ska använda armbågen i riksdagen. Man sitter och väntar på inbjudningar. Jag trodde faktiskt att kd hade hederligare avsikter när man satt med.
Fru talman! Kristdemokraterna har hederliga avsikter. Men jag ställer mig samma fråga som jag ställde i mitt anförande: Hur kunde man vara så korkad att man kom med ett förslag, en proposition, till riksdagen utan att ha säkrat en majoritet? Propositionen är skriven av socialdemokraterna, och Centerpartiet har varit med. Ni borde ha tagit en kontakt redan innan propositionen skrevs och sökt en bred majoritet. Jag tror säkert att den skulle ha gått att finna genom ett ömsesidigt givande och tagande mellan moderater, kristdemokrater och regeringspartierna.

Fru talman! Så är absolut inte fallet. Jag har varit med och påverkat vid varenda sammanträde, enligt Åke Carnerö i 108 dagar, och varit ganska aktiv för en gångs skull i dessa skrivningar. Den viktiga skrivningen för mig när det gäller utbildningen är faktiskt den om samverkan mellan en civil och militär utbildning. Där påtalas möjligheten att åter samverka med Lunds universitet och att samverka med Halmstadsskolorna. I den utbildning som kommer framöver kan man också samverka med Trafikhögskolan. Det var ju egentligen det som diskuterades. Det som Erling Wälivaara talar om, F 10, lade vi ned för ett drygt år sedan, och vad gäller F 16 i Uppsala finns det alltså ingen majoritet, efter ett förslag från kristdemokraterna.

Fru talman! Jag tror att det är riktigt att uppfatta Lennart Hedquists inlägg så att detta är den hjälp som moderaterna är beredda att ge. Jag tackar så mycket, men det var för sent.